Fru talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaren. Jag har respekt för att regeringen valde som strategi att medverka till att Turkiet fick en tullunion med EU. Jag uppskattar också att utrikesministern på allvar följer med när det gäller att se till att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Jag försäkrar utrikesministern att vi från risdagens sida noga kommer att följa regeringens arbete på detta område. Jag vill återgå till att prata om FN. Jag delar regeringens syn på tillståndet för FN, och gör i allt väsentligt samma bedömning om det nödvändiga i att reformera och stärka organisationen. Det är värdefullt att utrikesministern i denna deklaration tydligare tar ställning för de förslag rörande FN:s utveckling som lades i Carlssonkommissionens rapport Vårt globala grannskap än vad jag upplevde att fallet var i regeringens skrivelse om FN inför framtiden som vi behandlade i höstas. Centerpartiet önskar se Sverige i en framträdande och aktiv roll i diskussionen om ett starkare FN bortom år 2000. En världskonferens 1998 för reformering av FN-systemet bör kunna vara ett mycket viktigt avstamp inför 2000-talet. FN:s och FN-organens roll i kampen mot globala orättvisor och överlevnadshot är mycket viktig. Starka principiella skäl kan tala för multilateralt bistånd snarare än bilateralt. Det bilaterala biståndet skapar lätt beroendeförhållanden mellan givare och mottagare och kan få karaktär av välgörenhet. Det multilaterala biståndet är däremot ett uttryck för ett gemensamt ansvar att, efter förmåga, medverka till att lösa globala problem. Samtidigt är det ofta svårt att bedriva multilateralt bistånd lika effektivt som bilateralt. De ansträngningar att öka effektiviteten i hela FN-systemet som beskrivs i skrivelsen är viktiga, och Sverige bör fortsätta att ha en hög ambitionsnivå på detta område. Även om det knappast är realistiskt eller önskvärt att huvuddelen av allt utvecklingsbistånd skulle gå genom multilaterala kanaler behövs det en bättre samordning. För de enskilda mottagarländerna är uppsplittringen på många givarländer med ibland motstridiga intentioner en stor svårighet. Behovet är också stort att ta samlade grepp på utvecklingsproblemen i flera länder.

Många talare före mig har varit inne på att detta kan innebära att biståndets andel av BNI riskerar att sjunka ned mot 0,7 %. Vi i Centerpartiet anser att det fortsatt skall vara en koppling till BNI och att målsättningen skall vara att Sverige snarast kommer tillbaka till enprocentsmålet för biståndet. Men jag är också realistisk och inser att den djupa ekonomiska kris som landet befinner sig i kan göra att det inte är möjligt i en nära framtid att höja biståndsramen. Jag vill ändå göra ett positivt konstaterande. Även om vi var motståndare till det här sättet att anslå bistånd så har faktiskt saneringen av den svenska ekonomin, som Centerpartiet har varit med att stödja, inneburit en stärkt krona. Vi får därför faktiskt mer bistånd för samma pengar i dag. Fru talman! Jag ser det som viktigt att utrikesministern utpekar Afrika som den viktigaste kontinenten för svenskt bistånd. Ekonomiskt och befolkningsmässigt står kontinenten inför gigantiska problem. Afrika är lidandets kontinent. Vi har under det gångna året också kunnat se hur några av världens mest brutala diktaturer återigen har visat musklerna. Nigeria och Niger är tyranners hemvist. Vi hyser också stor oro för vad som sker i Algeriet. Samtidigt finns det ändå exempel på spirande demokratier i Afrika, Mellanöstern och inom OSS. Sydafrika är tillsammans med de självstyrande områdena i Palestina exempel och symboler på att hat och förtryck kan ersättas av spirande respekt - det går att vända riktningen på en nedåtgående våldsspiral. Det finns också oro för utvecklingen i delar av Asien. Offren för Sovjetunionens ockupation av Afghanistan och för det påföljande inbördeskriget lider och svälter. Det slutna Nordkorea verkar stå på randen till att fullständigt kollapsa. I och för sig är det väl få som skulle sörja om Kim Jong-Il faller. Men som alltid är det ju folket som får utstå de största umbärandena. Det finns också, vilket tidigare talare har framfört, anledning till oro för Kinas vapenskrammel, och det är inte bara skrammel utan ett stort muller visavi Taiwan. För de västliga demokratierna bör det vara fullständigt omöjligt att acceptera en diktaturstats övergrepp på ett demokratiskt styrt område, i detta fall Taiwan. Det bör från Sveriges sida göras klart att hoten om en militär intervention från folkrepubliken Kina bara kommer att leda till ett större stöd för

Fru talman! Jag ställde fyra frågor och har fått kommentarer och svar på två. Det tackar jag för. Det finns möjlighet att återkomma till de andra två senare. När det gäller nazismen håller jag helt med utrikesministern om att det handlar om att ge utbildning och upplysning till ungdomar. Jag talade i mitt tidigare anförande om tidsperspektiv. Vi kan anlägga ett annat tidsperspektiv i detta sammanhang. Om någon skulle ha talat till oss, som i dag är mellan 50 och 60 år, när vi var tonåringar om år 1900, så hade vi naturligtvis tyckt att det var anno dazumal. Det hade ju varit två världskrig däremellan. Det är detta tidsperspektiv som dagens tonåringar har. 50 år tillbaka i tiden, det var då nazismen härjade. Vi måste tänka på detta för att förstå att ungdomar kan tjusas av detta. I detta sammanhang har vi en mycket viktig uppgift. Jag menar att också regeringen har en uppgift att gå ut och markera, vara tydlig och ge dessa signaler. Och jag är tacksam för det svar som jag fick. Den andra frågan gällde diskussionen om gemensam säkerhet. Utrikesministern övertolkade mig genom att säga att vi skulle vara beredda att öppna för ett NATO-medlemskap. Vad jag åsyftade var den diskussion som förekom för mindre än ett år sedan, när vi från Folkpartiets sida ville diskutera vad en NATO-utvidgning skulle innebära. Det var inget ställningstagande från vår sida, utan det var en öppen diskussion i ett öppet demokratiskt samhälle. Men en sådan diskussion fick man alltså inte föra i denna försvarsberedning. Det var detta som var poängen i det hela. Nu säger utrikesministern i dagens deklaration: "Diskussionen om NATO:s utvidgning befinner sig i gränslandet mellan det gamla och nya sättet att se på säkerhet i Europa." Det var ju just detta som vi ville diskutera. Utrikesministern säger också: "Det NATO vi ser leda fredsstyrkan IFOR i Bosnien i dag är inte detsamma som före det kalla krigets slut." Det är dessa saker som vi öppet ville diskutera, och vi ville se vad det kommer att innebära om vi drar ut linjerna 10-20 år framåt i tiden - ett scenario helt enkelt, utan några bindningar. Vi är tacksamma och glada över att det nu är en annan tingens ordning. Det var detta jag menade när jag talade om tövan och tvekan. När det gäller Bosnien finns det nu chans till en fredlig utveckling. Utrikesministern berörde Europas och Sveriges ansvar för att bidra till utvecklingen av ett civilt samhälle i Bosnien. Hon talade om behovet av respekt för demokratiska normer. Om freden i Bosnien skall bli bestående måste förutsättningar skapas för demokratisk utveckling i hela landet. I detta sammanhang kan Sverige göra en insats. Bristen på mångfald i medierna och svårigheten att skapa nationella politiska partier är de viktigaste hindren för demokratisering av hela landet. Jag skulle vilja vädja till utrikesministern att hon särskilt tar upp frågan om mångfald i medierna i sina kontakter med den bosniska regeringen. Jag vill ställa ytterligare en konkret fråga till utrikesministern om hon är beredd att aktivt bidra till demokratiseringsprocessen genom särskilda demokratibiståndsinsatser från Sverige. Jag skulle också vilja kommentera det som Eva Zetterberg sade om EU-medlemskap. Hon menade på att detta inte skulle vara en EU-debatt. Men det är väldigt svårt att undvika att komma in på EU i en utrikespolitisk debatt. Hon hänvisade till att vi skulle diskutera detta vid ett senare tillfälle. Det hör naturligtvis mycket nära ihop med en utrikespolitisk debatt. Det är riktigt att man i dag kanske uppfattar åtminstone Eva Zetterberg som mer positiv till EU, om man jämför med det som vi under årens lopp har hört här när Gudrun Schyman har härjat i denna sal och med alla medel försökt att förhindra att Sverige går in i detta samarbete. Tydligen försöker man i Vänsterpartiet i alla fall vara litet pragmatisk - åtminstone gäller det Eva Zetterberg. Man försöker gilla läget och vara konstruktiv i den här diskussionen. Ändå är det litet märkligt att en av de stora saker som Eva Zetterberg här håller fram är frågan om en utträdesparagraf. Det är det viktiga - nu skall vi se hur vi kan ta oss ur det här och då måste det finnas en paragraf för detta. Jag menar att det även här när det gäller Eva Zetterberg noteras ett tövande och ett tvekande. Det är inte fråga om det positiva som vi som tror på hela idén med EU som ett fredsarbete försöker lyfta fram. Men det är ju det som skall sättas upp på dagordningen, inte det försiktiga tassandet och diskussionen om en utträdesparagraf!

Fru talman! Jag börjar med Folkpartiet och frågan om ett utträde ur EU. Ja, det är alldeles riktigt att vi i Vänsterpartiet anser att vi på ett mycket konstruktivt sätt bidrar till att arbetet inom Europeiska unionen förbättras. Bl.a. har vi mycket aktivt bidragit när det gällt att se till att den svenska finansieringen gått i lås - en inte alltför oviktig fråga i sammanhanget. Vi betraktar betydelsen av en utträdesparagraf utifrån dess principiella betydelse. Därmed inte sagt att det gäller bara den frågan. Det finns många andra frågor som vi aktivt driver inför den regeringskonferensen som börjar nu i mars. Sedan vänder jag mig till Moderaterna. I Göran Lennmarkers första inlägg nämndes över huvud taget inte Asien, Latinamerika eller Afrika. Det var dock välkommet när det sedan kom. Vad gäller biståndet talar Göran Lennmarker bara om var bistånd inte skall utgå. I anförandet förekom inte något beklagande av att vi sänkt biståndsramen. Ingenting sades heller om att biståndet mera måste inriktas på de allra fattigaste länderna. Guinea Bissau är ju ett av världens fattigaste länder. I det avseendet talar man om att strypa biståndet, medan andra länder - t.ex. en av de asiatiska tigrarna, Malaysia - får bistånd. Den diskussionen tycks Moderaterna inte föra. Utrikesministern vill jag tacka för hennes svar på några av de frågor som jag ställt. Jag är glad över klargörandet vad gäller NATO. Det finns alltså inte några planer där från regeringens sida, inte ens om åtta eller tio år. På samma sätt förhåller det sig i frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Jag upplever inte att jag fick något svar på frågan om Sveriges engagemang inom Europa för att få bort kärnvapen över huvud taget. Inte heller fick jag något svar vad gäller vår ständiga diskussion om de svenska minorna. Där har regeringen verkligen förhalat. Man har inte kommit fram till ett konkret ställningstagande. Det tycker jag är direkt pinsamt. Fru talman! Jag kommer tillbaka till frågan om FN och reformeringen av FN, vilken Lena Hjelm-Wallén i sitt inledningsanförande var inne på. Det svenska engagemanget för att få en plats i FN:s säkerhetsråd 1997 är synnerligen befogat. Sveriges möjligheter att därigenom påskynda reformeringen av FN-systemet skulle påtagligt öka, likaså möjligheterna att agera för att stärka små och fattiga länders inflytande inom FN. I det avseendet kan jag försäkra regeringen att allt stöd finns att få från Vänsterpartiet. Ja, jag skulle tro att det gäller samtliga partier. Jag ser nämligen detta som en gemensam angelägenhet. Alla vi som är internationellt aktiva kan, och måste, där göra allt för att stärka Sveriges position. Utrikesministern nämner också en del av de förslag till reformering som presenterats av Ingvar Carlsson och Shridath Ramphal. Där nämns möjligheten till internationella avgifter t.ex. på valutatransaktioner. De återfanns emellertid inte i regeringens skrivelse i höstas. Nu talas det i deklarationen om att "stärka FN:s finanser, också med hjälp av internationella avgifter". Är det vad man avser? Tänker regeringen driva den frågan fram till konkreta resultat? I samma avsnitt finns en text om att demokratiskt hantera den internationella ekonomin. Är det vad som avses från regeringens sida? Detta var ju uppe när vi behandlade FN-skrivelsen i höstas. Det handlar då om reformeringen av Världsbanken och IMF samt om inordningen inom FN-systemet. Där tycker jag att regeringen borde kunna precisera sig mera. Vad tänker ni göra? Hur kommer dessa frågor att drivas? Vidare instämmer jag i det som Helena Nilsson sade om miljöarbetet inom FN. Miljöpartiet och Vänsterpartiet - och kanske ytterligare några - har drivit frågan om att det borde finnas en särskilt miljöansvarig på FN-delegationen i New York t.ex. för att ytterligare förstärka det arbetet. Det finns anledning till viss oro här. Man kan alltså undra hur pass aktivt regeringen driver de frågorna. Jag vill också ta upp frågan om Unicef och barnarbetet. FN fyllde ju 50 år förra året.

Fru talman! Jag skall helt kort ta upp frågor som rör ett par olika saker och ett par länder. Tillsammans med andra länder deltar Sverige i fredsbevarande styrkor i f.d. Jugoslavien, där det senare i år skall hållas fria val. Förhoppningsvis stannar styrkorna längre, om så behövs. Utanför vår världsdel finns det dock några länder som jag skulle önska stod på Sveriges prioriteringslista, om vi kommer in i säkerhetsrådet. I de här länderna finns det inga väpnade konflikter som fordrar under stora omständigheter utrustade bataljoner. Det första landet väntar på att få förhandla om något som det redan är förhandlat om. Det andra landet väntar på fria val. Det tredje landet skall välja president i år. Jag talar om Tibet, Västsahara och Taiwan. Tibet har i ett ratificerat avtal regional självständighet. Men fortfarande lever landets ledare och många flyktingar i exil i Indien. Avtalet ingicks 1951. Det finns många vittnesmål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som ständigt drabbar den tibetanska befolkning som lever i Tibet. 1951 inleddes förhandlingar. Då skulle Tibet få regional självständighet. Den kinesiska centralregeringen skulle ta hand om utrikespolitiken, och den tibetanska armén skulle inkorporeras i den kinesiska. Dalai lama återvände och ratificerade avtalet. Kort därefter tågade kinesiska trupper in i Lhasa. Efter ett tag gick Dalai lama i landsflykt tillsammans med en stor del av dem som stod honom närmast. Det andra landet är alltså Västsahara, som först var en koloni under Spanien och som sedan ockuperades av Marocko. I fyra år har man med FN:s hjälp försökt att få fram röstlistor och att få reda på vem som egentligen är röstberättigad i de fria val i landet som man länge väntat på. Det är besvärligt eftersom inflyttningen från Marocko har varit stor de senaste åren och nyinflyttade och tillfälligt boende inte kommer att räknas som invånare med rösträtt. Enligt den internationella domstolen i Haag har egentligen inget av länderna rätt till Västsahara. Om valet inte godtas av den ursprungliga befolkningen eller av Marocko är risken stor att vapenvilan från 1991 bryts. Då börjar självständighetskriget igen, det som förra gången stöddes av Algeriet och Libyen. Det tredje landet som skall ha val i år är Taiwan. För Taiwan finns risken att självstyret på allvar hotas av samma land som hotar de andra och som hotar Tibet, dvs. Kina. Finns det någonting som Sverige kan göra? Kan Sverige driva dessa frågor i säkerhetsrådet? Eller kan vi göra det på annat sätt, även som Sverige inte finns med i säkerhetsrådet? Till sist hinner jag tala om något som jag tycker är litet trevligare. Jag börjar med att nämna den terrorism som ökar överallt i världen. Vi har alldeles nyligen hört om nya terrordåd som har inträffat i London och som IRA ligger bakom. Jag är ibland i Indien och har där hört talas om terrordåd i Kashmir, där situationen förvärras. Terrorister kommer ner från bergen i Kashmir. Det är terrorister som fördöms av både Indien och Pakistan, och det terrorister - har jag hört av mina vänner - som nu får hjälp av grannländers terrorister som kommer in för att stödja aktionerna. Trots allt har en glädjande händelse inträffat, berättade mina vänner. Jag läste det sedan också i en liten tidningsnotis. En antivåldsorganisation har bildats av hinduer och muslimer tillsammans.

Fru talman! Jag skall nu säga några ord om samspelet mellan de internationella freds och säkerhetsorganisationerna, som naturligtvis är oerhört viktigt. Fred är inte bara frånvaro av krig, utan en ordning som är präglad av sanning, rättvisa, frihet och solidaritet. Freden kan inte byggas utan skapande ansträngningar. Fredsbyggandets internationella karaktär ställer krav på en intensifierat mellanstatligt och överstatligt samarbete genom gemensamt upprättade organisationer på både lokal och global nivå med en kompetensfördelning i strikt enlighet med subsidiaritetsprincipen. I enlighet med vår utrikespolitiska tradition har Sverige deltagit med personal och finansiella medel för att påskynda fred och försöka lindra krigens skadeverkningar. Sverige är dock ett litet land och kan inte ensamt ta på sig att öka stabilitet och säkerhet. Vårt agerande för en säkrare värld måste därför börja med en analys av de konkreta handlingsmöjligheter som vi tillsammans med likasinnade har inom ett organiserat samarbete. Sedan FN skapades har dess huvuduppgift varit att säkra freden i världen. Jämfört med Nationernas förbund har Förenta nationerna varit en mycket lyckad satsning. FN har också kunnat genomföra ett antal andra mycket viktiga uppgifter som avkolonialisering och främjande av hälsa, utveckling och mänskliga rättigheter. Men man kan inte säga att fredsfaktorn till fullo har utnyttjats inom FN. Orsakerna till detta känner vi väl till - det kalla kriget och vetorättens utnyttjande. För att komma till rätta med dagens instabila situation anser kristdemokraterna att FN:s konflikthanteringsförmåga måste reformeras. Det måste också demokratin och organisationen, och effektiviseringen måste fortgå för att minska kostnaderna. Säkerhetsrådet måste reformeras. FN:s finansiella ställning måste förbättras. Alla medlemsstater måste betala sina avgifter både i tid och fullt ut. Ur denna aspekt är det förvånansvärt att regeringen i den gällande statsbudgeten har skurit ner anslagen till FN med 20 % jämfört med förra budgeten. Precis som när världens regeringsrepresentanter träffades i San Francisco för att skapa FN var freden det absolut viktigaste målet när Europas politiker lade grunden till det europeiska samarbetet. Freden står fortfarande i förgrunden för EU:s samarbete. Målsättningen att alla Europas länder skall leva i fred är lika aktuell i dag. Kristdemokraterna i Sverige och i de övriga medlemsländerna arbetar för att EU skall påskynda sin utvidgning mot Baltikum och Öst och Centraleuropa. Under tiden måste EU fördjupa sitt samarbete med dessa länder både politiskt och ekonomiskt så att de står väl förberedda den dagen deras medlemskap är klart. Det bidrar Sverige till, och det vill vi att Sverige skall fortsätta att bidra till. Detta är ett starkt säkerhetspolitiskt intresse både för Sverige och övriga Europa. Jag kan inte låta bli att uttrycka min förvåning över att Miljöpartiet och i viss mån även Vänsterpartiet fortfarande har en så tveksam inställning till Under hela konflikten i f.d. Jugoslavien var EU den mest aktiva parten när det gällde humanitärt bistånd. EU skulle tillsammans med FN och OSSE kunnat ha gjort mer för att förhindra kriget i Bosnien. Men vi får inte glömma att EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik är en ny företeelse. Vid krigets utbrott hade inte EU några formella strukturer för att kunna agera. Detta vill kristdemokraterna ändra på. EU måste i större utsträckning kunna ta ett aktivt ansvar för Europas säkerhet genom att bl.a. företa välorganiserade fredsoperationer som är sanktionerade eller organiserade av FN eller OSSE. EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik bör i framtiden utformas med hjälp av kvalificerad majoritet utom i det fall då enskilda medlemsländer skall medverka med militära enheter eller när det gäller frågor som rör ett lands nationella intressen. Varje enskilt medlemsland skall ensamt besluta om deltagande med egna militära enheter men skall inte hindra övriga medlemsländer att gå vidare i frågor om t.ex. försvarspolitik eller deltagande i gemensamma fredsoperationer. Med bibehållen militär alliansfrihet vill kristdemokraterna att Sverige aktivt skall delta i EU:s säkerhetspolitik. Jag vill ta upp ytterligare ett par frågor. När det gäller nedrustning delar kristdemokraterna regeringens förhoppning att kärnvapen snart blir bannlysa från jordens yta. Men det återstår en hel del arbete innan detta blir verklighet. Därför anser vi att Sverige i internationella sammanhang måste markera hur viktigt det är att START-avtalet efterlevs och att Kina definitivt lämnar provsprängningarna bakom sig. När det gäller de antipersonella minorna tycker vi att det är bra att Sverige har fått förtroendet att vara ordförande för och leda översynen av konventionen mot inhumana vapen. Men för att öka Sveriges trovärdighet borde Sverige föregå med gott exempel och ta initiativ till att skrota den egna arsenalen med antipersonella minor. Skall vi äntligen få bukt med detta gigantiska problem, som inte minst är ett hot mot världens barn, måste världens utvecklade och demokratiska länder börja avvecklingen av detta synnerligen inhumana vapen.

Fru talman! Jag menar att vi i dag är i en situation där vi har rätt och skyldighet att se till möjligheterna inom utrikes och säkerhetspolitiken. Det är en enormt spännande situation. Sverige skall självfallet vara med som en mycket aktiv aktör vad gäller skapandet av den alleuropeiska säkerhetsgemenskapen liksom att göra detsamma på det globala planet. Olof Palmes begrepp gemensam säkerhet, från början av 80-talet, handlade om att säkerhet skall uppnås genom samarbete snarare än genom avskräckning. Naturligtvis var det, Göran Lennmarker, andra frågor som då avhandlades. Men det är ändå detta som är själva kärnan i begreppet och som vi också för med oss i dag. Det är självklart att vi skall följa NATO:s förändring, Karl-Göran Biörsmark. Det har aldrig varit något tövande om det. Vi skall analysera och debattera den frågan. Att däremot ge i uppdrag till en försvarsutredning i Sverige att analysera svenskt NATO medlemskap - det är en helt annan sak. På den punkten sade vi nej. Ryssland kräver egentligen en egen debatt. Utvecklingen är naturligtvis mycket svårförutsebar. Framgångar varvas med bakslag. Det är lätt att vi i våra kontakter med Ryssland bygger upp vår politik kring vissa fluktuationer eller kring speciella personkontakter. Jag menar att det är mycket väsentligt att politiken är konsekvent, att den är förutsägbar i förhållande till Ryssland och att den knyts till demokratiserings och reformprocessen. Det här är också en politik som EU har samlat sig kring. Förhoppningsvis kommer man att anta ett handlingsprogram som stöder dessa processer. Det skall göras redan under våren. Jag vill kommentera några frågor om FN. Få länder arbetar mer aktivt än Sverige med FN-frågor och även FN:s reformering. Ingvar Carlsson har som statsminister samlat många andra regeringschefer för att driva de här frågorna. Den speciella kommissionsrapporten drivs alltså vidare på det sättet, av Ingvar Carlsson personligen och som Sveriges statsminister men naturligtvis också av hela den svenska regeringen. Sverige hör också till en av de största bidragsgivarna till FN:s olika organ. Också efter det att vi nu tvingats skära ned en del är vi en av de största bidragsgivarna till t.ex. Unicef. Sverige är tillskyndare av barnkonventionen. Sverige är också aktivast med att följa upp barnkonventionen. Jag tror inte att det finns något annat land som skulle ifrågasätta det. Det är egentligen bara i denna kammare som det kan ifrågasättas. Det är bara i denna kammare som man kan påstå att situationen är annorlunda. Alla vet att vi önskar komma upp till enprocentsmålet för biståndet, men det tar tid. I Bosnien stöder vi medier och demokrati. Det är många specialfrågor som har tagits upp, om Taiwan, Västsahara och Tibet. Vi arbetar aktivt för att överallt stödja mänskliga rättigheter och demokrati. Låt mig beträffande Taiwan säga att vi självfallet tar avstånd från militära hot som maktmedel. Om de militära kinesiska aktionerna mot Taiwan skulle gå i verkställighet skulle det naturligtvis vara förödande för Kinas hela internationella anseende. Vi ser positivt på de förestående valen i Taiwan och hela den demokratiska processen. Samtidigt är Sverige som nation fortfarande för att Kina skall vara ett land. Den politiken har vi ingen anledning att förändra.

Fru talman! Jag beklagar att utrikesministern undviker att svara på frågor om antipersonella minor. Centerpartiet har tidigare krävt att Sverige skall ändra strategi. Vi har drivit på ett totalförbud. Tyvärr måste jag konstatera att vi inte har någon trovärdighet i minfrågan. Det är självklart kopplat till den ologiska slutsats som regeringen och en majoritet i riksdagen förfäktar, nämligen att minor är grymma och ovärdiga vapen överallt utom i Sverige. Centerpartiet anser att Sverige skall ansluta sig till den större krets av länder som ensidigt förbjuder antipersonella minor. Vi skall lyssna till Europaparlamentets uppmaning. Vi kommer att kräva ett svenskt avvecklingsbeslut för antipersonella minor i samband med försvarsbeslutets etapp två, hösten 1996. För Centerpartiet är ett svenskt minförbud viktigt för hållbarheten i den försvarsuppgörelse mellan Centerpartiet och regeringen som ingicks i höstas. För snart två år sedan genomfördes fria demokratiska val i Sydafrika. För en månad sedan genomfördes fria demokratiska val i de självständiga områdena i Palestina. Under hösten har också flera demokratiska val hållits i länder som tidigare har tillhört Sovjetunionen. Men de har inte fått samma uppmärksamhet i svenska medier. Jag ser dessa val som en stor seger över hat, förtryck, orättvisor, rasism, fascism och seger över terrorns metoder att få gehör för sina idéer. Vi får inte heller låta enstaka terroristdåd förhindra utvecklingsprocessen och fredsprocessen på Nordirland. Samtidigt som jakten på mördarna fortsätter måste nya förhandlingar starta. Jag förstår till fullo svårigheterna. Det går inte att med förtroende förhandla med en organisation som inte tar avstånd från terror som medel. Vill Sinn Fein och Gerry Adams vidmakthålla en internationell trovärdighet måste politikens och demokratins väg väljas. Vi måste från svensk sida oförtrutet stödja demokratiska krafter runt om i vår värld och peka på att demokratin är garanten för en fredlig värld. Likaså måste vi slå vakt om demokratin i vårt eget land närhelst antidemokratiska företeelser dyker upp i vår vardag.

Fru talman! Jag vill först tacka utrikesministern som drivs av ambitionen att svara på frågorna och kommentera dem. Att jag kom att fundera över detta med demokratiinsatser i Bosnien beror på att utrikesministern i deklarationen skriver att Bosnien måste bestå som en fri, mångkulturellt oberoende stat. Det gäller att gripa tillfället i flykten och att nu gå in och stödja med demokratiinsatser. Vi borde kanske kunna höja profilen ytterligare. Kanske även det institut som vi nu har utformat, IDEA, kan komma med idéer. När det gäller enprocentsmålet är jag naturligtvis inte nöjd. Jag har en känsla av att inte ens utrikesministern är det i sitt eget svar. Om utvecklingen fortsätter blir det kanske så, som jag tidigare sade, att vi 1998 inte ens uppfyller 0,7-procentsmålet. Det finns en chans att ändra på detta i september. Vad gäller Taiwan menar jag att det är viktigt att vi nu ger klara signaler om att det är de krafter som verkar i Taiwan och som bygger på demokrati som vi skall stödja. Vi skall vara tydliga på den punkten, och det är det som vi skall tala om. Vad sedan beträffar trätofrågan om Försvarsberedningen vill jag än en gång upprepa att diskussionen inte gällde NATO-medlemskap utan att analysera vad det skulle innebära om en NATO-utvidgning ägde rum. Vilken roll skulle Sverige ha, om t.ex. Baltikum eller Finland i en framtid skulle ingå i NATO, och hur skulle det påverka svenskt försvar? Det var den debatten som vi ville lyfta upp. Jag tror i likhet med utrikesministern att vi skall se till möjligheterna. Det är den väg som vi måste gå. Det finns också många positiva tecken, och dem måste vi ta fasta på.

Fru talman! Först till Göran Lennmarker: Jag trodde inte att Göran Lennmarker och Moderaterna ville använda sig av så förenklade analyser. Frågan om fattigdomen i Afrika kan definitivt inte reduceras till en fråga om ett misslyckande för afrikansk socialism. Jag trodde att Göran Lennmarker och jag var överens om att det finns en rad olika orsaker till den - koloniala mönster, strukturanpassningsåtgärder, naturkatastrofer osv. I det avseendet är jag besviken. Vad gäller medlemskapet i Europeiska unionen och vad EU kan åstadkomma har många här liksom utrikesministern här talat och fortsatt att tala om vilken enorm betydelse detta har och hur positivt medlemskapet är. Jag vill bara säga: Övervärdera inte medlemskapet! Glöm inte att det finns en rad andra organ för samarbete mellan europeiska stater! Vi har Jag vill med utrikesministern också ta upp minfrågan, där vi återigen saknar svar. Det måste komma besked från regeringen. Man måste agera för att bli trovärdig. Vad gäller barnkonventionen har Sveriges anseende skadats allvarligt internationellt. Det finns många tecken på detta. Regeringen måste agera och få fram ett förhållningssätt i detta sammanhang. Jag fick inte något svar på frågan om en antikrigsplan, som Unicef - FN:s barnfond - har lanserat. Inte heller har vi fått något tillfredsställande svar på frågan om biståndet, som Karl-Göran Biörsmark anmärkte här. Jag tror inte heller att utrikesministern är särskilt nöjd med förhållandena i det avseendet. Till slut, fru talman, vill jag upprepa vad jag sade inledningsvis: Om vi vill ha fred och säkerhet, måste vi satsa på internationell solidaritet, bidrag till ekonomisk utveckling och rättvisa i världen.

Fru talman! Jag skall försöka ge en kort version av Miljöpartiets följetong från 1989 om en internationell miljödomstol där inte bara stater utan även organisationer har talerätt. Det finns en rad internationella domstolar, men det är bara stater som kan vända sig till dem. Jag skall ge ett alldeles färskt exempel på vad vi menar, nämligen vad som hände Ken Saro-Wiwa och hans kamp för ogonifolket. Han kämpade för att detta folk, som hade drabbats av miljöföroreningar via oljebolaget Shell, skulle få sin mark sanerad och återställd. Han kämpade dessutom för att man skulle få skadestånd. Han krävde ersättning för dem, och vi vet alla hur det gick. Han kämpade med sitt liv som insats, och han förlorade det. Vi ser i exemplet med Ken Saro-Wiwas kamp också hur nära sambanden mellan miljöförstöring och kränkning av de mänskliga rättigheterna är. Det är ett stort behov av en instans för folk och regioner att vända sig till. De kan ofta inte vända sig till sitt eget land - det är alldeles för farligt. Organisationer har i dag fått en helt annan status i internationella sammanhang. Jag vill bara ta upp IDEA:s stadgar, där man jämställer regeringar och mellanstatliga organisationer och även har en definition av vad en organisation är. Vidare föreslår regeringen att lagen om internationella sanktioner skall kunna riktas mot en stat, ett område, en regim eller en organisation. Det finns också en rad stora och tunga organisationer som har gjort oerhört mycket både för miljön och för mänskliga rättigheter, som t.ex. Amnesty och Greenpeace.

Fru talman! Jag vill återkomma till Taiwan. Kina har ju i sina relationer med Taiwan fört fram krav på en återförening som är baserad på principen "ett land, två system". Detta kan av den som har kännedom om verkligheten endast betraktas som retorik. Ju fler steg Taiwan tar emot demokrati, desto mer kommer Kina med hot och påtryckningar. Trycket från Kina har ökat inför Taiwans första fria presidentval. Taiwan har i dag en välmående ekonomi, vars frukter kommer allt fler till godo bland den egna befolkningen. Utländska handelspartner betraktar landet med uppskattning på grund av dess frihandelsvänliga inställning och välordnade näringsliv. Den politiska och sociala stabiliteten är stor, och demokratiseringsprocessen tar stora steg framåt. Mot den här bakgrunden borde Sverige agera samfällt med övriga EU-länder för att ge Taiwan sitt stöd genom att fördjupa de politiska och ekonomiska kontakterna. Vi får inte vända Taiwan ryggen, och jag hoppas att toppmötet mellan EU och asiatiska länder i Bangkok skall kunna leda framåt i den här frågan. Till sist vill jag säga att Latinamerika under de senaste tio åren har präglats av en positiv utvecklingstrend med avseende på politik och ekonomi. Trots detta är Kuba ett av de få kvarvarande kommunistiska fästena i världen. I mer än 35 år har Castroregimen försökt att styra landet med hjälp av systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna, socialistisk diktatur och planekonomi. Amnesty International bedömer att det för närvarande finns minst 600 samvetsfångar på ön. Castros Kuba är och har varit antitesen till en modern pluralistisk stat. Fallet Kuba utgör mot den här bakgrunden ett sorgligt kapitel. Anledningen till att den negativa utvecklingen inte bryts är att Fidel Castro vägrar avgå, så att fria demokratiska val kan hållas. Mot den här bakgrunden önskar jag att det socialdemokratiska regeringsskiftet hade inneburit en tydligare brytning med den förlegade och inställsamma Kubapolitik som tidigare socialdemokratiska regeringar har fört. Kan vi förvänta oss ett mer aktivt stöd till de demokratiska krafterna och människorättsorganisationerna på Kuba?

Fru talman! Utrikeshandeln har under efterkrigstiden blivit en allt starkare drivkraft för ekonomisk tillväxt. Världshandeln har växt snabbare än den samlade världsproduktionen. Förra året ökade världshandeln med 9,5 %. Det var den högsta siffran under de senaste två decennierna. Världshandeln ökade alltså nästan tre gånger mer än världsproduktionen av varor gjorde under samma tid. Denna utvecklingen är också ett mått på den allt snabbare globaliseringen av världsekonomin, vilket också har diskuterats i utrikesdebatten. Den ökade internationaliseringen av handel och produktion har skett bl.a. genom att handelshindren, tack vare GATT-rundorna, succesivt har minskat. Den har också kunnat ske genom ekonomiska reformer och den öppnare politik i fråga om handel och investeringar som förts i många länder under de senaste 10 Trenden är tydlig världen över, särskilt i Ostasien, men också i Latinamerika och på många andra håll. Allt fler länder öppnar sina marknader och stärker frihandeln. Tillväxten och konkurrenskraften ökar också mest i de länder som frigör sin handel. Genom att frihandel uppmuntrar producenterna att hålla ned priserna och förbättra kvaliteten kan den bidra till att öka vanliga konsumenters välfärd. I ett allt öppnare internationellt klimat förändras formerna för handelsutbytet. Informationstekniken spelar en allt större roll. Kapital flyttas sekundsnabbt, som ni vet. Det som förr var handel med industrivaror är i dag ofta handel med en kombination av varor och tjänster. Handel och investeringar går allt mer hand i hand. Själva produktionssystemen blir också mer internationella och globala. Forskning och utveckling, komponenttillverkning och sammansättning sker ofta i olika länder i dag. Svenska företag är inga undantag. Förra året hade de 20 största svenska företagen väsentligt fler anställda utomlands än i Sverige. Internhandeln inom de multinationella företagen blir också allt större. I dag uppskattas den handeln vara omkring en tredjedel av den totala världshandeln. Globalisering innebär också omfattande geografiska tyngdpunktsförskjutningar i världshandeln. De en gång dominerande handelsflödena över Atlanten har förskjutits mot framför allt Asien. Ostasien har under det senaste decenniet haft en genomsnittlig tillväxtökning på hela 9 % per år. Ostasien svarar i dag för ungefär en fjärdedel av den samlade världsproduktionen, att jämföras med de ungefär 4 % som jag tror man hade på 60-talet. Enligt olika prognoser skulle en framskrivning av de trender som råder nu innebära att Ostasien om tre decennier skulle ha samma BNP som USA och Europa tillsammans. Sådana prognoser är ju alltid osäkra och skakiga, men de ger en antydan om den ekonomi som finns. Ostasiens enorma ekonomiska tillväxt har i hög grad varit exportledd. Men utvecklingen i Ostasien visar också tydligt att världshandeln inte är något nollsummespel, där den enes bröd är den andres död. De exportökningar som dessa länder uppvisar motsvaras eller överträffas av en ökad import. Dynamiska exportörer är också dynamiska importörer. Därmed öppnas också nya exportmöjligheter och möjligheter till sysselsättning för Sverige och andra länder. Världshandeln ökar alltså snabbt. Men ännu snabbare ökar direktinvesteringarna i andra länder. Det är enligt regeringens uppfattning ett starkt argument för att skapa fungerande multilaterala spelregler på detta område. Fru talman! Samtidigt som det internationella beroendet ökar snabbt har också intresset för regionalt handelssamarbete ökat. Det kan synas som en paradox att det parallellt med att Världshandelsorganisationen WTO nu inrättats tas regionala initiativ i en omfattning som faktiskt saknar motstycke i historien. Låt mig bara nämna några av de viktigaste: det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA, som enligt planerna skall bli ett allomfattande frihandelsområde med Syd och Mellanamerika år 2005, APEC, det regionala ekonomiska samarbetet i Stillahavsregionen med frihandel planerad till år 2010-2020 och AFTA, ett frihandelsavtal som betyder att tullarna mellan länderna i Sydostasien skall vara avvecklade år 2003. Allmänt ser regeringen positivt på de här regionala strävandena. Regionalt samarbete har hittills fungerat som komplement till multilaterala förhandlingar i GATT, och på många sett också aktivt understött den multilaterala utvecklingen. Sveriges eget agerande under de senaste årtiondena är ett exempel på en sådan positiv samverkan. Samtidigt som vi har fördjupat vårt samarbete i Europa genom EFTA, avtalet med EG, EES-avtalet och nu fullt medlemskap i EU har vi aktivt stött och drivit på i multilaterala förhandlingsrundor inom ramen för GATT. Ett annat exempel är EU:s transatlantiska samarbete med USA som Sverige nu aktivt driver på. Det syftar till att förhandla bort handelshinder för högteknologi och framtidsindustri på det handelspolitiska området. Det kan underlätta att sedan gå vidare i en större ländergrupp med multilaterala förhandlingar. Den utveckling vi nu ser innebär också både större risker och förvisso möjligheter för det multilaterala systemet jämfört med tidigare. Vi ser nu regionala projekt växa fram som potentiellt skulle kunna omfatta huvuddelen av världshandeln. Jag talar om arrangemang som inte längre enbart omfattar tullar och traditionella handelshinder, utan också regionala regler för investeringar, tjänstehandel, patentfrågor osv. Det finns också risker om handeln skulle ledas in i allt mer regionala banor med inåtvända handelsblock som följd. Låt mig säga att vårt medlemskap i EU har givit oss flera erfarenheter, både positiva och negativa. Men det finns också några som handlar om en alltför restriktiv handelspolitik. Det må gälla jordbruksrestriktionerna, TEKO-kvoterna eller åtgärder mot dumpad import, som jag anser vara onödiga. Samtidigt visar erfarenheten att Sverige gemensamt med andra länder faktiskt kan påverka politiken i EU i en frihandelsvänlig riktning, vilket vi aktivt verkat för under det gångna året och även fortsätter med. Fru talman! Globaliseringen är ett faktum. Sverige har, som ett av de mest utrikeshandelsberoende länderna i världen, ett starkt intresse av väl fungerande spelregler för den internationella handeln. Men det är inte bara ett egenintresse. Det är i lika hög grad ett uttryck för att vi vill värna ett handelssystem som grundas på icke-diskriminering och som ger lika rättigheter till alla länder oavsett ekonomisk styrka. Frihandelns motsats, protektionismen, uppammar inåtvänd nationalism och fientlighet mot omvärlden. Globaliseringen och den teknologiska revolutionen innebär också, genom den mycket snabba strukturomvandlingen, påfrestningar för branscher och regioner. För att frihandelns frukter verkligen skall komma löntagare och konsumenter till del är det viktigt att samhällena bygger upp en robust - såväl fysisk som intellektuell - infrastruktur och sociala trygghetssystem. På det sättet kan påfrestningarna minskas och nya nödvändiga jobb skapas genom den världsvida efterfrågan som finns. Miljöhoten och arbetsvillkoren är också frågor som måste tas upp i ett handelspolitiskt sammanhang för att frihandelssystemet skall vara trovärdigt, och svara mot de utmaningar som de politiska systemen måste ta sig an. Handelspolitiken griper allt mer in i frågor som hittills mest har betraktats som en del av den nationella politiken, t.ex. konkurrenspolitik och investeringsregler. Om WTO, den nya världshandelsorganisationen, skall vara relevant i framtiden, måste organisationen också kunna ta sig an de nya handelsfrågor som omvärldsförändringarna ger upphov till. Det är givetvis regeringarnas ansvar att ge det stöd som är nödvändigt för att åstadkomma detta. Men det ställer också ökade krav på att mobilisera stöd hos näringsliv, fackliga organisationer och konsumenter och att vara lyhörd för deras intressen. Den snabba globaliseringen reser också krav på nya former för handelsförhandlingar. Rundor som kanske tar 10-15 år att slutföra är inte längre konstruktiva med den mycket snabba takt som förändringarna i omvärlden numera sker i. WTO:s första ministermöte i Singapore i december i år blir mycket viktigt för att ange en färdriktning för det nya handelssystemet. Singaporemötet måste ge en handelspolitisk vision för 2000-talet som både är konkret och framåtsyftande. Men det är ingen lätt uppgift att samla WTO:s drygt 120 medlemmar kring en gemensam analys av behoven, och anvisa effektiva lösningar. När jag själv tog initiativ till ett internationellt handelspolitiskt möte i Stockholm i oktober förra året var det just för att stimulera till en öppen debatt om handelssystemets framtida utveckling. Stockholmsmötet har sedan fått flera efterföljare i olika världsdelar, där vi också deltar från svensk sida. Fru talman! Regeringens målsättningar inför Singaporemötet kan sammanfattas enligt följande. Konsolidera resultaten från Uruguayrundan. Fatta beslut om ytterligare frigörelse av handeln. Det är viktigt att Singaporemötet kan uppvisa konkreta resultat. Sverige anser att genomförandet av tullsänkningar i Uruguayrundan skall kunna påskyndas. Vidare bör WTO gå i bräschen för att avveckla handelshinder för högteknologiska framtidsindustrier. Sverige lyckades, genom ett idogt agerande i samband med tullförhandlingarna med anledning av EU:s utvidgning, se till att resultaten av dessa förhandlingar koncentrerades till elektronikområdet. Därigenom kunde EU-tullarna på högteknologiska produkter sänkas kraftigt. Nu är det viktigt att gå vidare och bl.a. avsluta de utestående förhandlingarna om telekommunikationer i WTO nu i vår, och att till Singaporemötet söka förhandla fram ett informationsteknologiavtal om tullavveckling för elektronik och teleutrustning. Det är också viktigt att utarbeta ett aktionsprogram för nya handelsfrågor. Det bör gälla ett arbete på ett investeringsavtal i WTO och ett avtal om konkurrensregler. På handels och miljöområdena, där GATT och WTO nu har arbetat i flera år, bör Singaporemötet ta initiativ till en bättre samverkan mellan miljökonventionerna och WTO:s handelsregler. WTO bör även ta upp en diskussion om frågan om handel och arbetsvillkor som också behandlas i ILO och OECD. Förstärk samverkan mellan regional integration och det multilaterala systemet. Singaporemötet bör ge politisk vägledning om hur man på bästa sätt skall kunna säkerställa att det tryck för regionala lösningar som nu finns inte motverkar utan förstärker en vidareutveckling av det multilaterala regelverket. Stärk det politiska inflytandet i WTO och stärk kontakterna mellan WTO å ena sidan och näringsliv, fackliga organisationer och konsumenter å den andra. Den europeiska unionen har vid WTO:s, den nya världshandelsorganisationens, start visat en ny styrka i handelsfrågor. Det är också glädjande att man nu klart markerat avsikten i EU att ta ledningen i utvecklingen inför mötet i Singapore för att stärka WTO. Sverige tillhör de medlemsländer som aktivt stöder det arbetet.

Fru talman! De förändringar som internationaliseringen medfört på handelspolitikens område och den utveckling som utrikeshandelsminister Mats Hellström väl beskrivit i sitt anförande ger anledning till optimism. I takt med att handelsutbytet i världen växer ökar också förståelsen för värdet av en friare världshandel. Det är löftesrikt eftersom det finns få ting som så framgångsrikt verkar som tillväxt och välståndsskapande kraft i vår värld som det fria handelsutbytet mellan länder. För drygt ett år sedan, den 1 januari 1995. blev Sverige medlem i EU. Och samma dag inrättades den nya världshandelsorganisationen, WTO. Att både EU medlemskapet och WTO trädde i kraft samtidigt gav i ett slag betydligt klarare handelspolitiska spelregler vad gäller både tullar och andra regler. Världshandeln fick äntligen ett genuint globalt regelverk där i princip alla regler skall gälla alla medlemsländer. Samtidigt har förutsättningarna för det svenska handelspolitiska agerandet radikalt förändrats i och med medlemskapet. Sverige har i och med medlemskapet tagit över ett gränsskydd som delvis rimmar illa med svensk handelspolitisk tradition och som strider mot svenska näringslivsintressen. Men samtidigt har vi fått möjlighet att påverka handelspolitiken inom EU. Sverige kan tack vare medlemskapet aktivt driva och främja frihandelns idéer inom en av de största handelspolitiska enheterna i världen. I det arbetet är det en styrka att det råder en bred politisk enighet i vårt land om värdet av en liberaliserad världshandel. Oberoende av regering har Sverige under årens lopp varit en pådrivande kraft i de internationella handelsförhandlingarna inom de åtta s.k. rundorna i GATT. Nu kan vi gemensamt glädja oss åt att den länge förhalade Uruguayrundan roddes i hamn på ett mycket tillfredsställande sätt. Resultatet av Uruguayrundan, upprättandet av världshandelsorganistionen WTO, och de därtill knutna handelsavtalen innebär att det multilaterala regelverket utvidgas till nya områden, t.ex. tjänstesektorn, immaterialrätt och investeringsfrågor. GATT-reglerna skärps bl.a. för jordbruks och tekovaror. Insyn, tvistlösning och övervakning förbättras och betydande tullsänkningar genomförs. Jag delar Mats Hellströms uppfattning att det vid WTO:s första ministermöte i Singapore är viktigt att EU med hela sin tyngd medverkar till att det som uppnåtts i Uruguayrundan inte i något avseende förfuskas utan genomförs i praktiken. När det gäller de förändringar inom handelsområdet som vi nu kan se i olika regioner delar jag inte den oro som Mats Hellström gett uttryck för. Jag ser det som en logisk utveckling att nya samarbetsstrukturer på handelspolitikens område växer fram. Vi i vårt land har mångårig erfarenhet av hur klokt det är att gå samman och bilda frihandelsområden, t.ex. i EFTA, EES och nu äntligen som medlem i EU. Lika liten anledning som det finns för vår omvärld att ängslas för ett Fortress Europa finns det för oss i Sverige och EU att oroa oss för samarbetet i NAFTA, Mercosur eller Aseanländernas AFTA. Den än så länge lösliga sammanslutningen APEC, som syftar till frihandel för i-länder år 2010 och för u-länder år 2020, är också en utveckling som vi kan se positivt på. Den sociala och ekonomiska utvecklingen har gått mycket snabbt i flera länder, särskilt i Sydostasien. Länder som Singapore, Taiwan och Sydkorea ligger långt framme. Thailand, Malaysia, Indonesien och Indien m.fl. länder blir alltmer avancerade. Snabbväxande ekonomier i olika delar av världen tillsammans med förändringarna inom handelspolitiken och bildandet av Mercosur och Asean har gjort den eniga front som u-länderna tidigare utgjorde gentemot industriländerna i norr något suddig. Många länder som fortfarande betecknas som uländer enligt WTO:s klassificeringssystem har nått en utvecklingsnivå som kommit alltmer i paritet med iländernas. En del har nog i ärlighetens namn t.o.m. gått om oss. Ett växande antal av dessa länder har blivit mindre intresserade av särbehandling inom GATT-systemet och önskar i stället bli fullvärdiga medlemmar i WTO. Det är något som jag anser att vi i Sverige bör stödja, och jag hoppas att utrikeshandelsministern delar min uppfattning. De minst utvecklade länderna är i dag inte i stånd att utnyttja alla de fördelar en friare världshandel ger. Den viktigaste biståndsinsats vi kan göra för de fattigaste länderna är att hjälpa dem att införlivas i det marknadsekonomiska systemet och stödja dem för att få i gång en ekonomisk utveckling. Vi stöder dem bäst genom att inom ramen för EU öppna handeln för de varor som de är bra på att producera. Lika viktigt som det var för Sveriges ekonomiska utveckling, när vi befann oss i industrialismens vagga, att våra varor kunde exporteras är det för u-länderna i dag att handeln med deras varor inte utsätts för handelshinder av diffusa anledningar. De tendenser till förtäckt protektionism som ibland framskymtar, t.ex. när begreppet socialklausul lyfts fram, anser jag att Sverige med kraft skall motverka. Detta är en punkt i Mats Hellströms deklaration som gör mig något orolig. Enligt min uppfattning skall WTO inte sätta upp sådana nya regler för handel som entydigt skulle komma att drabba u-länderna. Vi bör på andra sätt hjälpa dessa länder att lösa de förhållanden som de kan kritiseras för av rika välmående industriländer. Sverige bör enligt min uppfattning förhindra att man genom protektionistiska handelsregler hindrar uländerna i deras ekonomiska utveckling. Fru talman! Handelspolitiskt är det exporten och importen utanför EU och hur vi kan påverka detta som EU-medlem som är mest intressant. Sverige kan och skall, enligt min uppfattning, utnyttja alla möjligheter att påverka EU:s handelspolitik såväl i WTO sammanhang, som i OECD och internt med målet en friare handel. Det är utan tvivel en svår men mycket viktig uppgift för Sverige att verka för en liberalare utformning och tillämpning av EU:s olika handelspolitiska instrument. Sverige bör driva detta liberaliseringsarbete med kraft och utan dröjsmål. Jag hoppas att vi är eniga om detta. Sverige bör gå i bräschen för att helt avveckla EU:s tullskydd för industrivaror. Sverige bör vidare ta på sig rollen att konsekvent försöka minska användningen av antidumpningsåtgärder inom EU. Det är viktigt att förhindra att EU, och därmed även Sverige, i vår omvärld framstår som en tillskyndare av antidumpningsåtgärder för att lösa ekonomiska eller, vilket det oftast handlar om, strukturbetonade problem i olika medlemsländer. Att motverka en protektionistisk antidumpningspolitik i EU är ett viktigt svenskt intresse. Det bör vara ett övergripande mål för Sverige att EU avskaffar samtliga kvarvarande importrestriktioner mot alla berörda länder. Tekorestriktionerna mot Central och Östeuropa kommer att avvecklas år 1998 och mot övriga MFA-länder senast år 2005, enligt överenskommelser i Uruguayrundan. Sverige borde försöka skynda på skeendet och agera vakthund mot varje tendens till förhalning av avvecklingen. Inget hindrar EU att gå fortare fram än vad Uruguayrundans tidtabell angett. Det gagnar vårt lands intressen om EU:s handelspolitiska relationer med alla världens länder och regioner blir så frihandelsinriktade som möjligt utifrån GATT:s och WTO:s principer och bestämmelser. Det är inom och genom EU som Sverige har fått nya möjligheter att agera. Inför WTO-mötet i Singapore kan EU i kraft av sin tyngd medverka inte bara till att uppnådda framgångar i GATT fullföljs utan också till en snabbare avveckling av de handelshinder som fortfarande finns kvar på olika områden. Sverige har en lång tradition som frihandelns förespråkare i internationella sammanhang. Det är en tradition som är väl värd att ömt vårda och värna mot alla försåtliga tendenser till protektionism, både under förberedelsearbetet inför Singaporemötet och i alla andra handelspolitiska sammanhang.

Fru talman! Jag kan efter Karin Falkmers inlägg konstatera att det i mycket råder en samsyn också kring frihandelspolitiken, liksom det visade sig göra under den allmänna utrikespolitiska debatten nyligen. Det är förstås en styrka för ett land som Sverige, inte minst som nytt EU-land. Jag vill dock ta upp två saker där vi kanske har om inte delade meningar så i varje fall olika inriktning. När det gäller de regionala initiativen menar jag att det kan ligga en fara i att många olika regioner nu utarbetar egna regler som går långt utöver handelsområdet och långt utöver tullavveckling. Det kan t.ex. handla om investeringar. Om man bara trampar på i den riktningen kan det ganska lätt leda till fem olika regionala investeringsavtal. Det kan inte vara rimligt och vettigt i en värld där produktionssystemen är mer globaliserade. Det måste vara riktigare att WTO tar sig an den uppgiften. Däremot håller jag med om, och det ingick också i vad jag sade, att regionala initiativ kan vara en experimentverkstad där man startar med att frigöra ekonomisk aktivitet på områden där tiden ännu inte är mogen för multilaterala, världsvida förhandlingar. Det gäller t.ex. tjänsteförhandlingarna under 80-talets början mellan Australien och Nya Zeeland, och det finns även andra exempel. Sedan kan erfarenheterna av de regionala initiativen lyftas vidare på ett multilateralt plan. Jag hoppas att de nya elektronik och högteknologiförhandlingar som kommer att föras mellan EU, USA och Kanada skall kunna ha den rollen. På den punkten är jag överens med Karin Vad beträffar de andra två punkterna får jag uppenbarligen återkomma i nästa replik, eftersom min tid är ute.
Fru talman! Jag koncentrerar mig då också på den regionala utvecklingen, som jag faktiskt ser optimistiskt på. Vår erfarenhet är att vi genom att gå samman med flera och få ett frihandelsområde får en växande ekonomi, och som en följd av en växande ekonomi kan vi också vidga våra vyer och sprida vår handel ut i världen. Jag tog bara Aseanländerna som ett exempel på länder som nu alltmer har avreglerat och öppnat sin handel. Det är min övertygelse att de här olika regionala samarbetsorganisationerna kommer att leda till en öppnare och friare världshandel och att detta inte står i strid med arbetet inom WTO.
Fru talman! När det gäller arbetsvillkoren och s.k. socialklausul visar det arbete som nu pågår inom OECD på ett positivt samband, alltså en ökad, öppnare handel och bättre arbetsvillkor. Det finns ingen automatik, men det är ändå ett samband. Det är viktigt att ta fram också de positiva sambanden, inte minst för länder som annars kan lockas till en protektionistisk hållning. Jag håller med om att det finns länder som utnyttjar den här frågan i protektionistiska syften, vilket naturligtvis är helt kontraproduktivt. Detta kräver ju enhällighet, och u-länderna är utomordentligt vaksamma i den här frågan. Här i Norden samarbetar vi för att kunna ge förslag som kanske kan bli en brygga över dessa ståndpunkter, med mer av förtroendeskapande än en del andra förslag som lagts fram av länder med mer protektionistisk framtoning. När den norska handelsministern och jag träffades i fredags var det inte bara fisk vi diskuterade utan också viktiga frågor om gemensam syn i Världshandelsorganisationen. På det här området tror jag att Norden har en roll att spela, nämligen som brygga mellan i-land och uland. Vi kan på ett konstruktivt sätt visa varför arbetsvillkoren är viktiga. Men självfallet skall en människa som arbetar ha rätt till sin fackliga tillhörighet och till drägliga arbetsvillkor, vare sig man arbetar i en industri vars produkter säljs hemma eller man arbetar i en industri som exporterar utomlands. Avslutningsvis vill jag säga att vi i antidumpningsfrågan har varit aktiva från medlemskapets första dag, ja, t.o.m. innan vi blev medlemmar. Vi har uppnått vissa saker, bl.a. ett något större inflytande för förbrukar , samhälls och konsumentsynpunkter och inte bara för producentsynpunkter. Men det är en lång bit kvar. Vi har gjort en egen studie i vårt land, och vi har uppmanat kommissionen att göra en studie av den utomordentligt föråldrade politik EU har. Kommissionen har också satt i gång ett sådant arbete.
Fru talman! Det gläder mig att Mats Hellström förefaller vara mycket vaksam mot protektionismens fula tryne i samband med nya regler när det gäller arbetsvillkor. Men jag vill ändå fortfarande hålla upp ett varningens finger. Det är mycket lovvärt att Sverige arbetar med antidumpningsproblematiken. Inte minst viktigt är det att påverka EU:s relationer till Japan i det här avseendet i rätt riktning.

Fru talman! Utrikeshandelsministern har givit en fin överblick över världshandeln i stort. Jag delar också i huvudsak de synpunkter som har framförts. Jag skulle vilja gå in på några ytterligare spörsmål i den här debatten. Sverige har nu under drygt ett år varit medlem i den europeiska unionen. Vi har väl under det första året inte märkt så många förändringar till följd av vårt medlemskap. Men genom medlemskapet har vi blivit delaktiga i en marknad på 370 miljoner invånare. Denna marknad, som vi brukar benämna den inre marknaden, är också oerhört viktig för oss. Man kan också säga att den inre marknaden nu i det närmaste är fullbordad när det gäller den fria rörligheten för varor, kapital och tjänster. Ur näringspolitisk och handelspolitisk synpunkt utgör också den inre marknaden ett kärnområde i EU samarbetet. Helt klart ger denna marknad förutsättningar för ökad handel över gränserna och därmed också skärpt konkurrens mellan företagen. En väl fungerande marknad är också av stor betydelse för Fru talman! Jag skulle i det här sammanhanget gärna vilja ta upp några småföretagsfrågor. Dessa har nämligen också i allra högsta grad betydelse för handeln. Företagsfrågor och sysselsättningsfrågor är också en stor angelägenhet både för EU och för övriga länder. EU har ju under lång tid arbetat fram olika program för att förbättra småföretagens villkor. För Sverige är det av avgörande betydelse att vi kan delta i de olika EU-program som gynnar småföretagen. Kommissionen har arbetat fram en rapport, som lades fram vid EU:s möte i Madrid i december 1995. I den rapporten framhålls nödvändigheten av att förenkla administrativa formaliteter, säkerställa en bättre tillgång till information, utbildning och forskning, eliminera hinder för de små och medelstora företagen, främja en internationalisering av dessa företag samt förbättra företagens finansiella miljö. Jag tror att alla dessa åtgärder är nödvändiga. Det är också väsentligt att man inriktar åtgärderna dels på att ge befintliga småföretag möjlighet att växa, dels på att underlätta framväxten av nya småföretag. Det är också det bästa sättet att långsiktigt öka sysselsättningen. Det är också ett samhällsintresse att hjälpa de små och medelstora företagen så att de får tillgång till bl.a. information och sakkunnig rådgivning om främmande marknader och avsättningsmöjligheter för svenska produkter. Exportrådet har här en viktig roll att spela för att hjälpa svenska företag. Det är också bra att det här arbetet kan ske regionalt, t.ex. i samarbete med Fru talman! Utrikeshandelsministern gjorde en bra redovisning av utrikeshandelns utveckling och dess möjligheter men också av en del av dess problem och vad som måste göras. En viktig pelare i det arbetet är Det samlade regelverket för WTO har nyss trätt i kraft, och det får nu bilda en ram för det nya, sammanhållna handelsregelverket. Det har också fått till uppgift att underlätta genomförandet och tillämpningen av avtalet och även att främja dessa målsättningar. WTO blir därför ett forum för framtida handelsförhandlingar, och som vi hörde av Mats Hellström finns det ytterligare att göra. Vi kan väl konstatera att avtalet ur svensk synvinkel måste anses vara mycket tillfredsställande. Och det har ju även rått en stor politisk enighet om avtalet, också om framtiden. I avtalet ingår bl.a. nya frågor som tjänstehandel, immaterielrätt, investeringsfrågor samt jordbruk och teko. WTO-avtalet är därför ett viktigt led i liberaliseringen av världshandeln, och det ger förutsättningar för välfärdsvinster. Det betyder fördelar både för näringsliv och för konsumenter. Bl.a. skapas viktiga marknadsöppningar för svensk industri. Samtidigt får svenska konsumenter lägre priser på importerade varor och tjänster. Även ur u-ländernas synvinkel har WTO-avtalet klara fördelar. U-länderna har i flera fall getts särskilda både övergångsregler och undantagsregler. Man förutsätter också att i-länderna skall samarbeta med uländerna för att underlätta denna anpassning till avtalen. Härigenom finns det också en bred anslutning till WTO-avtalet från u-ländernas sida. Det upplevs då som särskilt positivt att både jordbruket och tekovarorna finns med i avtalet. Sammanfattningsvis anser jag att WTO-avtalet utgör en mycket bra grund för att ytterligare stärka handeln mellan olika länder. Det är viktigt, precis som Mats Hellström sade, att om WTO skall kunna fortsätta att utveckla ett starkt och relevant regelverk måste organisationen inte bara kunna fortsätta frigörelsen av världshandeln utan också kunna ta sig an de nya handelsfrågor som omvärlden ger upphov till. Jag vill önska lycka till vid det kommande Singaporemötet. Fru talman! Jag skulle också vilja beröra något om nya eller nygamla marknader. Under den tid då vi hade sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika var vår handel med detta land mycket blygsam. Såväl handel som investeringar var på en synnerligen låg nivå under många år. Vår export var t.ex. ca 400 miljoner 1992. Efter apartheidregimens fall och att man fått en ny regering efter demokratiska val, har handeln tagit fart. Landet, som ju i och för sig har stora rikedomar i naturtillgångar, har mycket stora investeringsbehov för att komma i kapp olika behov. Industrin har under sanktionsåren inte haft möjlighet att skaffa modern teknik. På infrastruktursidan behöver både telefonnätet och mobiltelefonnätet byggas ut. Det råder stor brist på bostäder. Likaså kommer utbildningsinsatserna att markant öka. På alla dessa områden har Sverige mycket att tillföra landet. Jag menar därför att det är väsentligt att Sverige på olika sätt medverkar till att handelsutbytet med Sydafrika ökar. Vi har redan fått en god start. Under 1995 var vår export närmare 4 miljarder, vilket är nästan en tiodubbling sedan sanktionerna avskaffades. Här finns dock mycket mer att göra. Jag var med i en delegation från näringsutskottet som besökte Sydafrika i höstas. Vi fick ett mycket positivt bemötande, och vi mötte ledande företrädare för både parlament och regering, som uttryckte en önskan om ett ökat utbyte mellan våra länder. Det fanns också ett klart önskemål om att bygga upp ett nätverk mellan svenska småföretag och småföretag i Sydafrika. Jag hoppas att detta önskemål skall kunna tillgodoses. Jag skulle vilja fråga Mats Hellström om någon från regeringen vill medverka till att ett sådant nätverk kan byggas upp. Fru talman! Jag började med att uttrycka mig positivt om vårt medlemskap i den europeiska unionen. Men detta har också på en del håll inneburit vissa bekymmer. Det finns då ett näraliggande bekymmer, och det gäller framför allt norska gränsen. Genom att Sverige är medlem och Norge icke är medlem har gränspassagen mot Norge försvårats på ett ganska påtagligt sätt. Framför allt gäller det transporter av livsmedel men också transporter av levande djur över gränsen. Självfallet beror svårigheterna att passera gränsen på godsets art, men t.ex. för en transportör som har med sig gods från flera olika avsändare med olika livsmedel är livsmedelskontrollen och tullhanteringen av detta gods både tidsödande och kostnadskrävande. Det kan ta timmar för en långtradare att komma över gränsen. Detta är inte acceptabelt. Handeln mellan Sverige och Norge tar faktiskt skada av ett sådant här krångligt förfarande. Jag förstår att man har diskuterat fiskefrågor, men det finns också andra frågor som det är önskvärt att man tar upp. Eftersom Norge är ett land med lika stränga miljö och hälsoskyddsbestämmelser som olika EU länder har, borde man kunna komma fram till uppgörelser som gör att denna omfattande gränsklarering kunde avskaffas. Tullkontrollen behövs i och för sig för att ta in vissa avgifter, men med den moderna datateknikens hjälp borde detta vara möjligt att åstadkomma på ett enklare sätt. Jag vill fråga Mats Hellström om det finns någon möjlighet att agera här, så att man underlättar passagen mot Norge när det gäller transporter av olika varor. Fru talman! Jag har nu berört några områden där det ytterligare går att utveckla handeln med vår omvärld. Jag tror också att det är viktigt för oss alla att vi kan fortsätta att liberalisera och undanröja hinder för handel mellan olika länder. Det tjänar alla på, och inte minst stärker det allas vår välfärd.
Fru talman! De frågor som Kjell Ericsson har tagit upp om småföretagen och handelshindren som möter dem är mycket viktiga. Jag har inbjudit till ett rundabordssamtal den 6 mars med ett antal småföretag som arbetar i bl.a. högteknologibranschen, där man möter nya typer av handelshinder och speciella problem, där samhället kanske kan göra insatser. Vi kommer då att diskutera en del av de frågor som Kjell Ericsson tog upp. Det kommer att vara ett inremarknadsrådsministermöte i Rom den 24 februari, där jag kommer att ta upp en del av de småföretagsfrågor som Kjell Ericsson var inne på. Där är vi helt överens. Det är viktigt att nu också inom EU arbeta i den riktning som Kjell och Handelskammaren satt i gång regionala centra, dit småföretag kan vända sig för att få informationshjälp när det gäller de exportmöjligheter som finns och inte minst de nya EU-programmen, som Kjell Ericsson nämnde, som kan vara obekanta för många småföretag. Exportrådet skall också enligt sin instruktion prioritera stöd till små och medelstora företag. Det är självklart att det, när EU-marknaden nu har öppnats fullt ut, kan vara utomordentligt betydande för många småföretag. Det har tidigare varit en hämmande pappersbyråkrati för dem som exporterat över Öresund, men där finns det nu nya möjligheter. Även en liten nisch på denna stora marknad kan självfallet vara utomordentligt betydelsefull för ett litet företag. Det ingår i högsta grad i de prioriteringar som regeringen och Exportrådet gör. Jag är helt överens med Kjell Ericsson på den punkten. Jag har velat redovisa litet av det som nu praktiskt pågår i just den frågan. Jag får återkomma till Sydafrika i nästa inlägg.
Fru talman! Det gläder mig att höra att småföretagarna har en prioriterad ställning i regeringskansliet, därför att det är nödvändigt. Här i Sverige har både de små och de medelstora företagen en mycket stor betydelse. De skall kunna födas, växa och utvecklas. Inte minst byråkratin måste minskas, så att man kan få kontakter med resten av Europa men också med resten av världen. Just utbytet med olika länder är en stor fördel för oss, och det ger också många nya möjligheter. Det är bra att Exportrådet har fått anvisningen att man skall hjälpa småföretagen att nå olika marknader och få den information som de behöver. Mina frågor om Sydafrika kvarstår. När vi besökte Sydafrika hade bl.a. danska småföretagare varit där, och det hade byggts upp ett småföretagsnät mellan danska och sydafrikanska småföretag - något som upplevdes som väldigt positivt. Det fanns också ganska mycket verksamhet runt detta. Jag önskar att vi i Sverige kunde göra samma sak. Det fanns en sådan önskan i Sydafrika, och vi skulle kunna hjälpa till att bygga upp ett sådant nät mellan svenska och sydafrikanska småföretag. Min fråga om norska gränsen kvarstår också.
Fru talman! Det är riktigt att vi kan öka vårt handelsutbyte med Sydafrika, jämfört med när vi hade sanktioner mot landet, som nu är fritt från apartheid. Jag träffade för någon vecka sedan Sydafrikas vice premiärminister i Davos, där vi diskuterade bl.a. hur vi skulle kunna öka vårt handelsutbyte. Vi diskuterade självfallet också politiska frågor, och inte minst det som är viktigt i detta sammanhang, nämligen den senfärdighet - enligt min och den svenska regeringens uppfattning - med vilken EU har arbetat med det frihandelsavtal som skall träffas med Sydafrika. Vi hoppas nu att det skall bli en snabbare öppning i förhandlingarna i slutet av månaden. Det är viktigt för Sydafrika, för oss i Sverige och för EU att frihandelsavtalet med Sydafrika verkligen får mera styrfart när det gäller att öppna dessa förhandlingar. UNCTAD kommer att ha sitt möte i Sydafrika i början på maj, och det ger också möjligheter till intensiva kontakter med den sydafrikanska regeringen i den riktning som Kjell Ericsson var inne på. När det gäller Norge och gränsen, har vi ett fungerande tullsamarbete, som är smidigare och enklare än vad EU har mot något annat tredje land. Det finns en viss misstänksamhet från andra EU-länder om att vi därmed inte uppfyller EU:s krav, men vi hävdar bestämt att det mer smidiga samarbete vi har är väl fungerande och bör kunna fortsätta. Det är då också givet, för att vi skall ha en trovärdighet här, att vi skall kunna garantera att vi är väldigt noggranna, exempelvis när det gäller så viktiga saker som sjukdomsbilden hos djur, risken för smitta etc. Vi gör vad vi kan, liksom norrmännen, för att försöka förenkla en del av de problem som tas upp. Sammantaget är samarbetet alltså smidigare än på andra håll, men vi bör självfallet - det gör vi också - gå igenom de rutiner som har satts i gång efter något år. Det blir tyvärr mera hinder där vid kölen än vid Torneälven och Öresund, där hindren är borta, men det beror på Norge och inte på oss.
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att de här Sydafrikakontakterna kommer att tas, därför att jag tror att det är en stor fördel att vi kan hjälpa till med att bygga upp ett nytt fritt Sydafrika. När det gäller Norge är det kanske framför allt det dagliga arbetet som är krångligt, inte minst för t.ex. de långtradarchaufförer som skall komma över gränsen med livsmedel. Det kan ta flera timmar att klarera en långtradarlast för att komma över gränsen. Detta är inte rimligt. Det kostar mycket pengar. Varans värde stiger ju inte på grund av att man har gränsklarering. På något vis måste man hitta ett enklare sätt att komma fram. Trots allt är Norge ett EES land som i stort sett har samma bestämmelser som vi när det gäller t.ex. hälsoskydd och miljö. Man borde kunna hitta en lösning så att vi sluppe den här krångligheten. Det är möjligt att man borde förhandla om att få Norge som yttre gräns. Då vore det här problemet löst. Jag vet att det är svårt, och det är bara ett framkastat förslag, men jag tror att man på något sätt måste hitta en lösning här. Det som sker just nu är inte rimligt. Det kostar mycket pengar och fördyrar också handeln mellan Sverige och Norge.

Fru talman! Det har sagts att den största seger som kan vinnas är den i motståndarnas hjärtan. Om det är sant kan Anders Chydenius, Adam Smith, J. A. Gripenstedt, Bertil Ohlin och andra stora frihandelsförespråkare fröjda sig i den himmel eller de himlar de befinner sig i. Aldrig förr har frihandelstanken haft så stora framgångar som under det senaste halvseklet och inte minst nu under 90-talet. Sällan har det intellektuella motståndet mot frihandeln och marknadsekonomin varit så svagt som nu. Alltfler inser att det välstånd som har kunnat byggas upp i västvärlden, och som nu byggs upp i allt fler delar av världen, inte skulle kunnat bli av om varje land behållit höga murar mot andra länders varor och tjänster. De nämnda frihandelsförespråkarna skulle nog också ha glatt sig mycket om de hade fått höra en förespråkare för den moderna demokratiska socialismen som handelsministern sjunga frihandelns Höga visa eller en företrädare för den moderna konservatismen som Karin Falkmer använda språkbruk som "protektionismens fula tryne". Drygt två seklers debatt och erfarenheter av såväl protektionism som frihandel har tydliggjort att vägen till välstånd går över marknadsekonomi i det egna landet och en fri handel med andra länder. Men samtidigt som vi gläder oss över framgångarna får vi aldrig glömma bort att en sådan kamp som frihandelns aldrig är vunnen permanent. Det uttalade motståndet mot frihandeln som idé är visserligen svagt och representeras i vår del av världen kanske främst av den fransk-engelske miljardären sir James Goldsmith. Men hotet kommer främst inte från dessa tydligt framförda tankar om att skydda de rika länderna mot konkurrens från de fattiga länderna utan från dem som i teorin ansluter sig till frihandeln men i praktiken agerar emot. Det ständiga hotet mot frihandeln kommer från alla dem som vill skydda det egna företaget, den egna näringen, den egna orten eller det egna landet från konkurrens. Det hotet är ofta lika starkt från dem som på kongresser och vid dukade middagsbord hyllar marknadsekonomin som idé som från dem som är aktiva i fackföreningar och ibland bär på ett socialistiskt idéarv. Om någon tror att dessa hot hör till det förflutna är det bara att se på förekomsten av näringslivskarteller i Västeuropa eller på den amerikanska fackföreningsrörelsens kamp häromåret mot bildandet av det nordamerikanska frihandelsområdet NAFTA. I vårt land har vi relativt färska exempel på hur olika partier försökt - och länge lyckats - hindra en friare handel med mat och kläder. Som alltid är det lättare att föra kampen mot dem som är emot frihandelsidén än mot alla dem som säger att frihandel visserligen är bra, men... Ännu svårare är det att föra kampen mot dem som hyllar frihandelstanken för att sedan låsa in sig med dem som borde vara deras konkurrenter och fixa priser och dela upp marknader. För dem av oss som hyllar frihandeln både som idé och praktik gäller att kampen behöver föras överallt och alltid. Till denna grupp räknar jag handelsministern. Jag har fått intrycket att han, nästan lika mycket som jag själv och Folkpartiet liberalerna, hyser en stark tilltro till frihandelns välsignelsebringande effekter. Något orolig blev jag dock när jag nyss hörde debattörer tala om att miljö och arbetsvillkor på något vis skulle inkräkta på frihandeln. Något lättad blev jag när jag hörde svaret till Karin Falkmer. Helt lugnad är jag väl inte på den punkten, men vi får kanske höra mer om detta. Fru talman! De europeiska gemenskapernas fortgående utvidgning sedan de bildades för 40 år sedan har förstås varit av stor betydelse för förbättrade villkor för en friare handel. Om den stora regeringskonferensen som påbörjas i Turin i slutet av nästa månad framgångsrikt klarar av att lägga grunden för att länderna i Baltikum och Central och Östeuropa samt Cypern och Malta skall kunna bli medlemmar inom den närmaste tioårsperioden bildas en inre marknad med bortemot 500 miljoner invånare. När vi liberaler så länge arbetat för ett svenskt medlemskap i det som nu kallas EU var det inte för att få delta i byggandet av en europeisk fästning med höga murar utåt utan för att stärka Europas fred och frihet och för att arbeta för så små hinder som möjligt mot den övriga världen. Vi visste att inte alla länder och alla krafter inom EU älskade frihandeln. På vissa håll var - och är - Colbert mer populär än Adam Smith. Men vi trodde att ett svenskt medlemskap skulle stärka de krafter inom EU som är frihandelsvänliga. Efter det att Sverige, Finland och Österrike nu varit medlemmar i drygt ett år går det redan att fastslå att EU blivit mer frihandelsvänligt än tidigare. Det förefaller också uppenbart att det frihandelsvänliga Sverige kan göra mer nytta för en friare världshandel som en aktiv medlem i en gemenskap med 370 miljoner invånare än vad vi skulle kunna göra ensamma. Den stora framgången för en friare handel på senare år är förstås den stora GATT-överenskommelsen med dess planerade minskningar av tullarna. Det finns anledning att hålla tummarna för att den nya världshandelsorganisationen WTO skall lyckas hålla frihandelns fana högt under de kommande åren. EU är inte det enda regionala handelsblocket. I andra världsdelar växer andra block upp. Jag har redan nämnt det nordamerikanska frihandelsområdet NAFTA, och handelsministern och Karin Falkmer har nämnt andra organisationer som är på gång i andra delar av världen. Det finns självfallet utrymme för diskussion om tillskapandet av regionala block är till fördel eller till nackdel för en friare världshandel. Det kan hävdas att denna framväxt visserligen ökar frihandeln inom respektive block, men att handeln mellan länder i olika block riskerar att bromsas och att risken för handelskrig ökar. I tredje världen finns det de som ser på det europeiska samarbetet och fruktar att Colbert skall vinna över Adam Smith. Men trots denna berättigade oro finns det anledning att tro att den ökade frihandeln inom världens olika regioner skall kunna förenas med en friare världshandel. Det kommer förstås att kräva hårt arbete av alla dem som är för detta höga mål. Fru talman! Vår uppgift inom det handelspolitiska samarbetet inom EU är att verka för att EU:s handelspolitik blir så präglad av frihandelstanken som möjligt. Vår uppgift att arbeta för en friare handel gäller dock inte bara EU:s relationer med omvärlden utan också i hög grad inom EU. Detta kan låta onödigt i ett läge där en av EU:s främsta framgångar är tillskapandet av den inre marknaden för några år sedan. Men det är tyvärr nödvändigt, eftersom så mycket ännu återstår i kampen för en riktigt fri marknad inom EU. De krafter, fru talman, som jag talade om inledningsvis och som motarbetar fri konkurrens och en friare handel är i praktiken mycket starka. En del av arbetet handlar om att se till att de regler som finns tillämpas. Ett mycket stort problem är de karteller och liknande samarbete som drivs mellan företag för att den fria konkurrensen inte skall få genomslag för de egna produkterna. Tidskriften Veckans Affärer hade några intressanta exempel häromveckan. Två skräckexempel under senare tid är de 33 cementföretag som tillskapat en priskartell och avslöjats och de 19 skogsföretag som ordnat en priskartell för kartongmarknaden. I den senare kartellen ingick bl.a. tre stora svenska företag. Jag har redan nämnt Adam Smiths namn några gånger. När man tar del av sådana här uppgifter om hur konkurrensen undermineras eller elimineras är det nära till att erinra sig hans dystra iakttagelse från hans egen tid om att man varhelst man ser två bagare i samspråk kan misstänka en konspiration mot den allmänna välfärden, dvs. prisöverenskommelser. Ett annat område där reglerna också finns, men där arbetet går trögt, är den offentliga upphandlingen. Det rör sig här om en mycket stor marknad där det på de flesta håll varit så att leverantörer i det egna landet haft stora försteg eller t.o.m. nästan monopol på leveranser till det egna landets organ och myndigheter. Ett tredje problemkomplex gäller att så många stora områden fortfarande inte alls eller bara delvis omfattas av fri konkurrens och fri handel inom unionen. Några sådana områden är energin, bankerna, telekommunikationerna, läkemedelsområdet och flyget. Ett fjärde område är de hinder som olika nationella normer sätter för import av varor från andra medlemsländer. Här finns många trista exempel. Från vårt land kan nämnas dörrföretaget i Vännäs som hade läst i tidningen eller möjligen sett på TV att Sverige nu var medlem i EU och att det där existerade en inre marknad. När företaget ville försöka sälja sina dörrar i en av de tyska delstaterna fick företaget beskedet att det svenska godkännandet inte räknades utan att det krävdes ett från den egna delstaten. Till yttermera visso framkom att ett sådant inte skulle gälla i hela Förbundsrepubliken Tyskland utan bara i delstaten. Sedan finns det som bekant 15 delstater till. Detta exempel tog jag upp med den ansvarige kommissionären vid hans besök i Stockholm för några månader sedan. Samma problem har nu också drabbat företaget Nerell Ventilation i Falun som förhindras sälja sina brandstopp om det inte utöver det svenska godkännandet skaffar sig ett från det tyska institutet för byggteknik. Fru talman! Även om de allra flesta i vårt land bekänner sig till frihandelsidén lär vi också i dagens debatt få höra exempel på hur verbal acceptans av frihandeln kopplas till konkreta krav på inskränkningar. Sådana krav kopplas sällan i de principiella debatterna till egenintressen av olika slag utan till högre och ädlare mål. Fru talman! Jag gav i inledningen en eloge till handelsministern för hans engagemang för frihandeln. Det gäller i första hand hans arbete inom EU för att stärka de frihandelsvänliga krafterna vid formandet av EU:s gemensamma handelspolitik. Vi i Folkpartiet liberalerna skulle gärna se samma engagemang i arbetet med att bryta ned hindren inom EU för en friare handel. Det är möjligt att det finns. Det skulle i så fall vara värdefullt om handelsministern nu hann kommentera något av vad regeringen gör konkret inom EU för att motarbeta den typ av brister som jag i dag har gett ett antal exempel på. Han kan vara säker på att han har vårt stöd i ett arbete för att få den fria handeln att fungera.
Fru talman! Jag håller med Bo Könberg om hoten mot frihandeln och om Colberts spöke. Colbert hade många förtjänster i andra avseenden, men jag håller verkligen med om att hotet är verkligt. Jag är inte säker på hur glada John Stuart Mill och Adam Smith är i sina respektive himlar. Möjligen borde Adam Smith vara gladare än Mill. Jag tänker då på att Smith hade en förståelse för att frihandel också kan behöva kopplas med starka samhällsstrukturer. Adam Smith var inte alls motståndare till starka samhällsstrukturer i länderna. Det som är viktigt - det sade jag i mitt anförande förut - är att frihandeln, inte minst nu när den är mer och mer global, också kopplas till robusta starka samhällsstrukturer hemma för att det skall gå bra och inte drabba regioner och grupper av människor med hög arbetslöshet. Nyliberalismen har ju ett annat budskap. Man har tidigare både i Latinamerika och i Östeuropa uppmanat till att kombinera en öppnare handel med att avskaffa de statliga strukturerna. Det har kunnat bli ganska förfärande effekter av detta med mjuka svaga stater, maffior, militära grupper som tar för sig etc. Jag är övertygad om att vi är överens om att det inte är den kopplingen till frihandel vi önskar, utan att det är frihandel kombinerad med starka samhällsstrukturer. Vi i Sverige har haft den uppfattningen under lång tid. Det är ett ganska intressant upplägg som den nya Labourledaren Tony Blair har gjort i Storbritannien. Han talar om att gå från "the shareholder society" till "the stakeholder society" med det budskapet, dvs. ja till frihandel och stark samhällsstruktur hemma.
Fru talman! Jag blev inte riktigt klar över den av handelsministern antydda motsatsställningen mellan Adam Smith och den av mig i dag inte nämnda John Stuart Mill, men jag förstod i alla fall det han sade sedan. Han vill förutom frihandel runt om i världen se samhällen där det finns goda strukturer. Jag kan lätt instämma med honom på den punkten. Jag blev inte heller riktigt klar över vilket syfte hans polemik mot nyliberalismen hade i en replik till mig. Om den hade något syfte över huvud taget tror jag att det är första gången jag har drabbats av den. Jag skall med nöje ge mig in i en diskussion om detta om det var så handelsministern hade tänkt, men så var det kanske inte. Jag vill bara påminna om en fråga jag antydde, nämligen frågan om vad den svenska regeringen gör för att se till de många brister som finns inom det stora EU-området vad gäller frihandeln. Kan jag få en kommentar på den punkten?
Fru talman! Självfallet kan Bo Könberg få det. Jag trodde att min taletid var ute. Vi arbetar med detta som en högprioriterad fråga och i många avseenden. Det gäller tullen. Vi menar att det tullsamarabete som nu finns inom EU, där man skall harmonisera tullen, också skall handla om att modernisera och förenkla tullen. Det är också ett svar till Kjell Ericsson. Det heter Tull 2000. Vi arbetar aktivt för en förenkling. Vi arbetar inte minst med kommissionären Monti när det gäller frågan om statlig upphandling. Där finns mycket kvar att göra, och det finns det också vad gäller frågan om handelshinder som småföretagen möter. Jag nämnde det inre marknadsrådetsmötet. Jag kommer att ta upp en del av dessa frågor i Rom i slutet av februari. Vi har tagit upp den typ av frågor som både Bo Könberg och Kjell Ericsson tar upp som högt prioriterade frågor. Inom handelsavdelningen är det en uppgift som många av mina medarbetare lägger ned stort arbete på. Det är, precis som är sagt av er bägge, väsentligt. Jag vill just ta fram det som också Bo Könberg nämner. Tyskland är i många avseenden ett land med en positiv handelspolitik, men det räcker inte att avskaffa handelshindren på förbundsnivå. Det finns rader av exempel på hur delstater sätter upp hinder som man har avskaffat på statlig nivå i andra länder. Subventioner lämnas till företag - subventioner som är förbjudna för stater att lämna. Också i vårt bilaterala förhållande till ett land som Tyskland har vi alla skäl att arbeta med de frågor som Bo Könberg tar upp. Jag delar hans uppfattning att det är viktiga frågor för oss.
Fru talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret. Det pekar åt rätt håll. Jag tror ändå att det finns mycket mer att göra på området, men jag nöjer mig för dagen förstås med det konstaterande som handelsministern gjorde om att de frågor jag räknade upp vad gäller den inre marknadens bristande funktion är högt prioriterade för den svenska regeringen. Jag räknar med att Mats Hellström skall vara lika aktiv i dessa frågor som han har varit vad gäller frihandeln mellan EU om omvärlden. Jag hoppas att man inom kort skall kunna ge litet mer positiva besked till ett dörrföretag i Vännäs eller ett företag som tillverkar brandspjäll i Falun så att de kan konkurrera på samma villkor som gäller för exempelvis de tyska företagarna.

Fru talman! Handelsministern säger i inledningen av sitt anförande att utrikeshandeln under efterkrigstiden har utvecklats till en allt starkare drivkraft för ekonomisk utveckling. Jag skulle vilja ifrågasätta det. Det är litet för förenklat. Det kan vara sant om vi tittar på flera av de nyindustrialiserade länderna i Sydostasien, men jag tror inte att man kan säga att det gäller utvecklingen i Västeuropa och USA sedan ungefär 1980. Snarare ser man en tendens till stagnation när det gäller utrikeshandelns andel av bruttonationalprodukten. Varför får vi denna stagnation? Det finns flera faktorer. En faktor är att tjänstesektorn blir allt större på bekostnad av varuproduktionen. Fortfarande är det framför allt inom varubranscherna som utrikeshandeln är stor. En annan faktor är den nya informationsteknologin. Det är kanske ännu så länge litet grand av en framtidsutopi, men det börjar visa sig exempel på att man exempelvis kan skicka en ritning via Internet i stället för att skicka en produkt. Det finns också en ökande kritik både i Europa och i USA mot den överdimensionerade bilismen. Det måste göras något åt de miljöproblem som följer framför allt av de stora transporterna, så att bilismen bär sina egna kostnader. Det betyder att övertron på den exportledda tillväxten faktiskt är på tillbakagång - i alla fall i det mest avancerade tänkandet i Europa och USA. Det är den typ av mycket förenklade tänkande som finns t.ex. i Delorsplanen från 1993 och som delvis också finns i regeringen Clintons tänkande i USA, och som har kritiserats. Jag skulle vilja ge handelsministern ett lästips. Det är möjligt att han har läst Paul Krugmans bok som översattes till svenska förra året. Den heter Valser om välfärd på svenska. Han har ett särskilt kapitel som han kallar för Handelsstrategerna, som är en mycket förödande kritik av detta förenklade exportledda tillväxttänkande. Ett annat lästips - som jag inte har så stor förhoppning om att handelsministern skall hinna läsa - är ett litet vänsterblad som ges ut i Lund och som heter Veckobladet. Där står att vår representant i Kommunikationskommittén, Karin Svensson-Smith, har träffat Neil Kinnock. Neil Kinnock gav tydligen i ett samtal uttryck för att trenden nu har vänt. Nu har man börjat förstå att tiden är ute för de orimligt stora infrastrukturinvesteringarna, motorlederna och allt annat. Det är andra typer av och modernare infrastruktur som numera gäller. Får jag också passa på att säga ett par ord till Bo Könberg om Anders Chydenius. Det är riktigt att Anders Chydenius var en hängiven frihandlare. Men han var också en oerhört vältalig kritiker av den merkantilistiska politiken, som väldigt mycket just gick ut på övertron på handeln. Han angriper alltså också de olika typer av mer eller mindre dolda bidrag som merkantilisterna tillämpade för att befrämja exporten. Könberg på t.ex. sådana företeelser som att kungen reser runt med ett antal industripotentater och gör reklam för svensk export, rimligtvis på skattebetalarnas bekostnad? Hur ser han på försvarsministerns resa till Thailand, en sådan här exportpromotion? Är det över huvud taget bra med frihandel och då även med exportsubventionering? Det är min fråga till Bo Könberg. Mats Hellström ser positivt på regionaliseringen men varnar också för inåtvända handelsblock. Det är något slags dialektik. Karin Falkmer tycker att han överdriver oron. Jag skulle tvärtom vilja påstå att handelsministern idylliserar det som håller på att hända. Jag var under jul och nyår i Australien. Där uttryckte man - även de partikamrater till Mats Hellströms som jag träffade - mycket stark oro för det man upplever nu, alltså en allt tydligare uppdelning av världen i tre stora dominerande handelsblock, där man blir alltmer ointresserad av de historiska kontakterna mellan Australien och Europa. Vi har tidigare i debatten hört om FN:s kris och hur biståndet reduceras. Eva Zetterberg har tagit upp detta med utrikesministern. Detta är också ett tecken på den inåtvändhet man får i de olika blocken. Det är en tydlig trend i dag. Det är i och för sig bra att handelsministern riktar kritik mot den orimliga jordbrukspolitiken, tekokvoten och allt det, men han säger också att erfarenheten är att vi kan påverka. Jag skulle vilja fråga: På vad sätt kan vi mer konkret påverka? Jag hörde ett exempel av en god vän som nu lever i Nairobi. Han berättade att i Nairobi kan man i dag enbart köpa danskt smör. Det danska smöret, som ju är exportsubventionerat, som dumpas där nere, har effektivt slagit ut all inhemsk produktion. Globaliseringen ger påfrestningar på branscher och regioner. För att frihandelns frukter skall komma löntagare och konsumenter till del krävs robusta sociala trygghetssystem, säger handelsministern. Det håller jag helt och fullt med om. Men nu är det konkreta problemet att vi är inne i en process här i Sverige där det på grund av konvergensen till EMU bl.a. krävs att vi skall ta ned vår bruttoskuld från 80 % till 60 %, vilket konkret innebär att 300 miljarder kronor skall plockas bort från skulden fram till 1998. Det här är absolut inte möjligt att klara med rimliga sociala trygghetssystem kvar. Frihandel bygger också på full sysselsättning. Motsättningen mellan EMU-processen och frihandeln är således en mycket viktig motsättning. Just nu skulle vi behöva gemensamma mellanstatliga program mot arbetslösheten, men de blockeras av EMU-processen. Till sist säger handelsministern att vi skall ha multilaterala fungerande spelregler för de multinationella företagen. Jag skulle vilja veta mer konkret: Vad menas med detta? Utrikesministern har tidigare i dag fått en fråga med anledning av det hon sade om att man behöver internationella avgifter för att finansiera Vi har också tidigare uttalanden i det socialdemokratiska Europaprogrammet från 1994, där man kräver världsomfattande avtal mot internationell spekulation. Man ville att EU-parlamentet skulle ta initiativ, ta kontakt med det japanska parlamentet och den amerikanska kongressen för att åstadkomma ett sådant avtal. Vi har alltså hört många sådana här positiva runda löften och tal om åtgärder mot spekulation och spelregler för internationella investeringar. Jag kan bara instämma. Det här är oerhört viktigt. Det är alltså i storleksordningen 8 000 miljarder kronor varje dag som cirklar runt på de globala finansiella marknaderna. Det krävs en oerhört kraftfull politisk motkraft till detta. Men det som vi ännu så länge har hört från Mats Hellström och socialdemokratin är alltför många runda löften och vaga uttalanden. Vad är det konkret som avses? Vilka initiativ avser regeringen att ta i de här frågorna?

Fru talman! Johan Lönnroth tyckte att det var en alltför förenklad beskrivning av kopplingen handeltillväxt i inledningen av mitt tal. Där talas just om varuproduktion. Lönnroth har rätt när det gäller tjänsterna. Men vad man kan visa är först och främst att handelshindren minskar och att det under de perioder när handelshindren minskar också svarar mot en ökning av handeln. WTO menar också att denna öppning av marknader och minskning av handelshinder leder till högre tillväxt i de länder som sänker sina handelshinder än i de andra länderna. Det är slutsatsen av den WTO-rapport som jag har utgått ifrån. När vi flyttar över till vår egen del av världen, som Lönnroth gjorde, det är en relevant fråga, menar vi då också att den ökade handeln och sänkningen av handelshindren också under det senaste decenniet har bidragit till att dämpa konjunkturnedgången i OECD området. Det har alltså haft en positiv effekt också i vår del av världen. Sedan är det alldeles klart, där har Lönnroth helt rätt givetvis, att när det gäller handeln mellan USA och Europa så ökar den inte. Det sade jag i mitt tal att den tvärtom relativt minskar. Däremot ökar investeringarna kraftigt. EU är USA:s största investeringsmål liksom USA är EU:s största investeringsmål. Bägge vägarna. Därutöver internationaliseras nu mycket snabbt tjänstehandeln just i de här områdena. Det var också Lönnroth inne på. Globaliseringen tillväxten söker sig delvis nya vägar än traditionell varuexport. Helt riktigt. Det var just det jag försökte på något sätt utveckla också i mitt första inlägg. Men det minskar inte betydelsen av den typ av sänkta handelshinder vi talar om. Jag talade också om att sänka hinder på andra områden, exempelvis för tjänstehandel och inte bara när det gäller traditionell varuexport. Det bör kunna hjälpa till, så att vi också får möjlighet att bättre svara mot en världsefterfrågan och en ökad sysselsättning i de länder som deltar i det här utbytet. Jag får återkomma till de övriga frågorna i nästa inlägg.
Fru talman! Jag hade uppfattat nyanserna, Mats Hellström. De frågor som jag kanske borde ha ställt litet mera explicit är bl.a. hur Mats Hellström ser på den kritik som har riktats mot den här övertron på att det är exporten som på något sätt skall klara problemen med arbetslösheten. I bl.a. det socialdemokratiska Europaprogrammet från 1994 ser man väldigt tydligt att det är industriella investeringar i exportindustrier plus i traditionell infrastruktur, dvs. i allt väsentligt vägbyggen, som har tagit det mesta i anspråk. Det är detta som skall få fart på Europa igen. Jag påstår att det är ett föråldrat tänkande. Om vi nu t.ex. av miljöskäl höjer koldioxidskatten - en absolut nödvändig åtgärd om vi skall klara miljöproblemen - då får bilismen bära mera av sina egna samhällsekonomiska kostnader samtidigt som varuhandeln minskar - allt annat är lika. Hur ser Mats Hellström på detta?
Fru talman! Jag delar Johan Lönnroths synpunkt att den här analysen kring traditionell varuexport är förlegad. Det är också därför som jag säger att om världshandelsorganisationen skall bli relevant i framtiden måste den ta sig an de nya förändringar som sker i det ekonomiska utbytet. Det handlar om investeringar, konkurrensvillkor, tjänstehandel och mycket annat samt inte minst de nya vägar som informationstekniken söker sig. Till både Johan Lönnroth och Bo Könberg vill jag säga: När nu en tredjedel av världshandeln består av internhandel mellan stora internationella multinationella företag kan det mycket väl vara så att de handelshinder mellan staterna som vi förhandlar bort återinförs av företagen som privata handelshinder. Det är därför som konkurrensreglerna - detta är ett svar på Johan Lönnroths tidigare fråga - måste ses över och ingå i det vida mera moderna handelsregelverket. Det tror jag att vi är ganska överens om. Sedan när det gäller EMU, sysselsättningen och handeln behöver vi delta i konvergensprogrammet främst för vår egen skull. Nu har den långa räntan i Sverige sjunkit så kraftigt att vi därigenom har tjänat mera pengar än vad hela vår EU-medlemsavgift uppgår till. Det har vi gjort av egen kraft, och det var en nödvändig sanering. Sedan är det ingalunda så att sysselsättningsinitiativ skulle blockeras av EMU. En av de största förespråkarna för EMU är ju EU-kommissionens president Santers. Han har just föreslagit en förtroendepakt mellan länderna kring sysselsättningen - just det som Lönnroth och jag efterfrågar, nämligen ett samarbete mellan länderna kring sysselsättningen. Det handlar om någonting som liknar det svenska sysselsättningsinitiativet i EU och som också Santes vill ha med i fördraget och i den praktiska politiken. Han reser nu runt i medlemsländerna och diskuterar just den frågan. Visst går det att förena sysselsättning med de krav på den ekonomiska politiken i övrigt som Lönnroth var kritisk till.
Fru talman! Det förhåller sig på samma sätt med Santerns uttalanden som med detta som handlar om åtgärder mot internationell spekulation. Det som sägs är i och för sig positivt, men det saknar allt substantiellt innehåll. De konvergensregler som EMU tvingar fram innebär just att det blir omöjligt för de enskilda länderna att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs i dag för att förhindra att Europa går ner i en ny lågkonjunktur. Man kan göra jämförelsen med övergången från 20-talet till 30-talet. Det var en typ av ekonomiskt tänkande, det var ett slags samordnad svångremspolitik som bidrog till att man hamnade i den djupa 30 talskrisen. Det finns stor risk för att vi får en disintegration igen om vi inte gemensamt kan göra någonting åt arbetslösheten. Jag påstår fortfarande: EMU processen är i dag det starkaste hindret för möjligheten att få någonting konkret gjort gemensamt i Europa mot arbetslösheten.
Fru talman! Jag vill först med anledning av det som Mats Hellström nämnde om internhandeln och de stora multinationella företagen och att detta är ett ytterligare argument för en bra konkurrenslagstiftning säga att vi är helt överens. Det är bara bra om detta kan fullföljas. Jag hörde Johan Lönnroth som stöd för sin uppfattning använda uttryck som det mest avancerade tänkandet. Det lät mera som ett litet eko från hans partis förflutna än som ett modernt inlägg. Det gladde mig att Johan Lönnroth pekade på problemen med att rika länder dumpar sina jordbruksprodukter i de fattiga länderna. Jag har kanske inte alltid uppfattat att Johan Lönnroths parti historiskt sett varit så väldigt positivt inställd till frihandel och fri konkurrens. Om jag inte missminner mig så var väl Skansen när det gällde försvaret av de svenska textilsubventionerna. Till sist noterar jag med glädje att Johan Lönnroth tog upp pionjären Anders Gydenius och hans insatser för frihandel. Han verkade t.o.m. ett årtionde tidigare än Adam Smith. Hade Anders Gydenius möjligen någon brist så var det väl att han hade en litet för positiv syn på Gustav III. Hur han hade sett på Carl XVI Gustaf vet jag inte, eftersom jag inte är spiritist.
Fru talman! Om vi nu skall gå tillbaka till 1700 talet kan vi också gå tillbaka till 1917 när det socialdemokratiska vänsterpartiet bildades. Jag rekommenderar Bo Könberg att läsa vårt första program där det skrevs in frihandel efter allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Vi var alltså de politiska krafter som då var mest pådrivande mot den höger som gjorde allt vad den kunde för att bromsa. Vi kan ta den debatten en annan gång, men visst är det riktigt att mitt parti historiskt sett har intagit ett antal felaktiga ståndpunkter också när det gäller handelspolitiken. Sedan ytterligare ett par ord om Anders Gydenius. Jag vill påminna Bo Könberg om den mycket starka självkritik som Gydenius riktade mot Mössornas deflationspolitik 1765 efter det att han hade förstått att en sådan politik ledde till dramatiskt ökad arbetslöshet. Den deflationspolitiken är praktiskt taget identisk med den politik som Sverige nu påtvingas av den fullständigt orimliga anpassningen till det framtida
Fru talman! Johan Lönnroth antydde att han inte ville gå tillbaka till historien, så han begav sig raskt från 1760-talet till 1917. Låt mig då följa med honom. Att tala om vad som stod i ert program 1917 - året för ryska revolutionen - när jag kritiserar ert agerande kring 1990 är väl inte så rasande bra argument. Det mera näraliggande förflutna för Lönnroths parti som jag bättre känner till är ju inte så lyckat på den här punkten. När det sedan gäller genomgången av vad som hände vid 1765 och 1766 års riksdagar är det alldeles korrekt att Anders Gydenius vände sig mot deflationspolitiken. Men så långt har vi väl ännu inte kommit, utan vi befinner oss i ett läge där vi försöker ha låg inflation. Det trodde jag var någonting positivt.
Fru talman! Jag skall först korrigera Bo Könberg. När jag kom in i riksdagen 1991 hade mitt parti just varit med om att fatta de sista besluten för att koppla Sverige från multifiberavtalet. Om man går längre tillbaka i tiden är det riktigt att vi då inte hade haft den inställningen. Vi var också anhängare av det jordbrukspolitiska beslut som fattades i ganska stor enighet här i riksdagen 1989 eller om det var 1990. Men vad jag efterlyser är alltså mera av militant kritik från sådana hängivna frihandelsvänner som Bo Könberg mot den orimliga politik som bedrivs inom EU. De hängivna anhängarna av EU är något slags federatister. Jag tycker att man hör alldeles för litet kritik mot fortet Europa som ändå finns och som nu håller på att växa fram och stärkas i konkurrens med de andra stor handelsblocken.

Fru talman! Johan Lönnroth ser faror för inåtvändhet, dels med de regionala samarbetsorganisationerna, dels med EU. Johan Lönnroth är faktiskt ingen särskilt trovärdig förespråkare mot inåtvändhet. De länder som har fört samma ideologi som Johan Lönnroth står för är exempel på inåtvända länder som verkligen har misslyckats med att ge sin befolkning en vettig ekonomisk utveckling. När det gäller exportledd handel och den tillväxt som den medför behöver man bara se på vad som har hänt i världshandeln sedan världskriget. I nuläget är det sant som Johan Lönnroth säger, att varor kanske kommer att spela mindre roll. Men tjänstesektorn får en allt större betydelse inom handelsområdet liksom även investeringar, och investeringar och varor går ju ofta hand i hand. När det gäller den utveckling mot frihandel som vi står inför i Sverige behöver jag inte excellera med historiska exempel, utan jag tar bara exemplet när jag var ny riksdagsledamot. Min första debatt handlade om tekorestriktionerna. Mina motdebattörer var såväl socialdemokrater som framför allt vänsterpartister. Vänsterpartisterna var ju de som stod främst på barrikaderna mot en fri handel med uländerna på detta område. Det är inte särskilt hedervärt.
Fru talman! Det lönar sig kanske inte att jag för femtioelfte gången, i likhet med mina partikamrater, deklarerar att den ideologi som jag och Vänsterpartiet står för har mycket litet att skaffa med den ideologi som en gång i tiden fanns i de östeuropeiska diktaturerna. Det kanske nu är dags att sluta att göra dessa jämförelser. Jag tänker inte jämföra Karin Falkmers ideologi med de olika extrema högerideologier som fortfarande grasserar, faktiskt väsentligt stärkta på många håll i världen i dag. Det är framför allt dessa krafter som står för den extrema nationalismen. Vänsterpartiet och jag står för internationalism. Det är något oerhört viktigt för oss. Det tillhör vårt partis själ, skulle man kunna säga. Just därför är vi så starkt kritiska mot de växande motsättningarna mellan de stora handelsblocken, där vi starkt upplever att EU alltmer sluter sig inom sig självt. Man minskar biståndet och minskar solidariteten med tredje världen samt bedriver en handelspolitik, bl.a. som i exemplet jag nämnde om Nairobi och det danska smöret. Där upplever jag en mycket lam kritik från Moderaterna, som tycks trivas ganska bra i den europeiska stugvärmen.
Fru talman! Johan Lönnroth har rätt i att vi i Moderata Samlingspartiet är glada över att Sverige är medlem i den europeiska unionen. Johan Lönnroth har kanske rätt i någon del av kritiken mot EU. Jag har i mitt anförande nämnt en del av det som jag tycker att EU bör förändra. Men låt oss nu säga att Johan Lönnroth har rätt. Desto viktigare är det ju, Johan Lönnroth, att Sverige inom EU får möjlighet att påverka en av de största handelsorganisationerna i världen i den riktning som vi i Sverige har kämpat för så länge. Jag har bara en fråga till Johan Lönnroth: Innebär svaret till mig att Vänsterpartiet inte längre står för en socialistisk ideologi?
Fru talman! Den frågan kräver mer än en tvåminutersreplik. Vi står för en socialistisk ideologi, och socialism betyder i korthet att arbetande människor själva har kontroll, att demokratin vidgas till alla livets olika områden. Den socialismen är mycket väl förenlig med internationalismen. Karin Falkmer har inte rätt till någon ytterligare replik, men jag vill ändå ställa frågan: Är Moderata Samlingspartiet fortfarande ett konservativt parti eller är det ett liberalt parti? Vi kanske kan förveckla oss i de olika definitionsfrågorna vid ett annat tillfälle.
Fru talman! Utrikesministern inledde sitt tal med att uttrycka att Sveriges internationella engagemang utgår från solidaritet och humanism. Den senaste tidens agerande från regeringens sida vad gäller flyktingar som bott länge i Sverige eller uppgifterna om att Sverige inte längre tänker ta emot det antal kvotflyktingar som Sverige lovat enligt Genèvekonventionen och som riksdagen budgeterat för tyder inte på detta. Snarare tycker jag vi sett prov på ett agerande från regeringen som inte bygger på vare sig humanitet eller solidaritet. Listan kan göras lång på exempel där inte längre solidariteten sätts i första rummet, utan där bra handelsförbindelser blivit mer angeläget än solidaritet och humanism. Ett annat exempel som inte vidrördes särskilt mycket i utrikesministerns eller i handelsministerns tal var miljöfrågorna i ett globalt perspektiv. Här måste Sverige ta ett särskilt tydligt ansvar vad beträffar handel. De varor som vi importerar får inte leda till en miljöförstörelse i ett annat land, som vi inte skulle tillåta om vi själva tillverkade eller odlade varan. Fru talman! En utrikespolitisk debatt där miljösituationen i världen belyses utifrån handels och jordbruksperspektivet är naturligtvis nödvändig. Jag är förvånad över att regeringen har tillgodosett så litet när det gäller miljöansvaret i det globala perspektivet. Vi är alla beroende av en hållbar utveckling och borde med större allvar ta itu med frågan om hur vi skall lösa mat och vattenfrågorna för en allt större befolkning i en värld som växer. World Watch Institute har i dagarna presenterat en rapport i sin årsbok. Fru talman! Det är ingen munter bild som visas upp, även om det finns ljusglimtar. Det stora bekymret är matproduktionen till en växande befolkning med krympande odlingsmarker. För första gången beskrivs denna situation i sådana ordalag som katastrofal. Det håller inte om vi inte ändrar kurs. Vi kan inte längre räkna med ökande skördar utifrån perspektivet ökad användning av konstkväve. Vi har nått upp till taket vad gäller möjligheterna att få större skördar på samma areal. Under ganska lång tid har detta varit en bidragande orsak till ökande spannmålsskördar, men nu pekar kurvan åt det andra hållet. Av världens 15 viktigaste fiskeområden är 13 nu på tillbakagång. Medan ekonomer och politiker talat om fortsatt tillväxt har biologer länge talat om biosfärens begränsningar vad gäller tillväxt. Den enda tröst i detta sammanhang är att vi kanske har kunskap och att vi kan förändra. Men det räcker inte med bara kunskap. Det behövs en politisk vilja också. Lester Brown pekar bl.a. på att den rika delen, som utgör 20 % av befolkningen, förbrukar 80 % av jordens resurser. Hur skall det bli om vi förväntar oss att tredje världens befolkning skall komma upp till vår nivå? Det är något som de självfallet borde ha rätt till. Men är det möjligt utan att vi lägger om till ett resurssnålt samhälle, där vi anpassar oss till naturens ramar? Kina, som utgör 22 % av världens befolkning, ökar nu sin tillväxt i rasande takt. Man räknar med att den kommer att fördubblas vart åttonde år. I vilken riktning går miljöfrågorna i detta sammanhang? Den rika världen, och framför allt EU, subventionerar stora delar av sitt jordbruk. Detta har i sin tur lett till att de länder som inte har råd att subventionera blir utkonkurrerade. EU:s jordbrukspolitik hotar den tredje världens människor. Det blir helt enkelt inte möjligt för dem att odla mat för export, vilket innebär att de allra fattigaste länderna har svårt att hitta produkter som de kan exportera. Därmed försämras deras förutsättningar ytterligare. EU:s jordbruk hotar också EU-ländernas möjlighet till en hållbar utveckling eftersom det gynnar det storskaliga, miljötärande jordbruket. Det är, med tanke på den diskussion som var här nyligen om subventioner till bl.a. tekoindustrin, intressant att vi av skattebetalarnas pengar ger mer till jordbruket inom EU än vad vi ger i bistånd till resten av världen. Dessutom har de partier som förespråkar medlemskap infört restriktioner både vad gäller jordbrukshandel och tekohandel. Det var detta ni så ivrigt ville ha bort, men ni såg inte under förhandlingarnas gång till att det kom bort. Den svenska handelspolitiken styrs i dag helt av EU:s regler. Någon egen aktiv handelspolitik kan eller vill inte regeringen driva. Kanske är det därför det är så tyst kring de viktiga miljökonsekvenserna av handeln. Ställ krav på en rättvis och solidarisk handel! Är inte det någonting som man kan förvänta sig från det socialdemokratiska partiet? Är det kanske så, som jag till min förfäran hörde, att ni tar Moderaterna i hand och inte längre tycker att det är viktigt med solidarisk handel? Vart är Socialdemokraterna på väg? Insikten om den ökande befolkningen och om vikten av en miljömässigt hållbar försörjning av jorden borde också bli det mest angelägna att arbeta med internationellt. Den ökande skogsdöden i Europa och överbetningen i Afrika utgör tillsammans med andra miljöhot en stor risk för kommande konflikter i världen. Ett förebyggande arbete i form av krav på och genomförande av miljöskatter är något som regeringen inte längre borde tveka om, utan omedelbart ta tag i. Det måste också vara ytterst angeläget att ha rätt att gå före med hårdare miljökrav. Avser regeringen att inför regeringskonferensen driva rätten att gå före, rätten att ha strängare miljökrav? Två mycket aktuella frågor är gentekniken och hormonbehandlingen. Varför har vi inte rätt att gå före och ha strängare regler? Varför kräver inte regeringen att vi åtminstone skall ha rätt att märka produkter, och verkligen låta marknadskrafterna verka? Tror inte regeringen att det skulle ha någon effekt? För oss konsumenter borde det vara en självklarhet att få en ordentlig varudeklaration med livscykelspecifikation. Det finns åtskilliga exempel på att vi importerar produkter som förstör både hälsa och miljö i andra länder. Tigerräkor som odlas, där ett och ett halvt kilo fiskmjöl går åt för att få ett kilo räkor, platsar inte i ett kretsloppstänkande. Att odlingarna dessutom starkt förorenar vattnet med kemikalier och att detta sedan bara släpps ut i naturen kan inte leda till annat än förstörd natur. En hel del av våra importprodukter, som bananer och kaffe, förorsakar stora föroreningar i odlingsländerna. Vi måste ta vårt ansvar och se till att även produktion som utförs i andra länder sker på ett ur miljömässig och social synpunkt hållbart sätt. Jag gjorde för ett tag sedan ett besök på ett teplantage i Kenya, och vad fick jag se? Jo, ett flygplan som besprutade fältet. På fältet gick en kvinna och plockade teblad. Hon hade sitt lilla barn på ryggen. Jag frågade med förfäran vår chaufför varför hon inte gick av fältet. Jag fick till svar att om hon skulle välja att gå av fältet, så kommer hon aldrig mer tillbaka till det arbetet. Sedan frågar vi varför de inte mår bra osv.! Det borde vara en självklarhet att vi ställer krav, och jag skulle därför vilja ha svar på några frågor från utrikeshandelsministern. Kommer regeringen inför regeringskonferensen att begära att vi får rätten att gå före med hårdare miljökrav när det gäller varuproduktionen? Tyskland har ju, för att skydda sig mot galna-kosjukan, haft importförbud för kött från England. EU kommissionen har ställt krav på att Tyskland inom en månad häver importförbudet. Anser utrikeshandelsministern att det är rimligt att länder inom EU inte skall ha rätt att säga nej till import av hälsoskäl? Vad gäller för svensk del i den frågan? Fru talman! Utrikeshandelsministern nämner i sitt tal att Singaporemötet skall ge en handelspolitisk vision inför 2000-talet. Utifrån det globala perspektivet behöver vi ha en vision om handel, det är naturligtvis nödvändigt. Det skulle därför vara intressant att höra vilka visioner regeringen har. Har man inför decembermötet från svensk sida ställt upp krav som man vill driva, eller är det även i denna fråga så att Sverige bara inväntar en gemensam EU-ståndpunkt?

Fru talman! Jag vet inte var Marianne Samuelsson var förut i dag när jag läste upp deklarationen. Jag vet inte heller var hon var i går när hon fick deklarationen i förväg. Där är ju de frågor hon nu tar upp väl besvarade. Där handlar det precis om vad den svenska regeringen vill göra inför Singaporemötet. Det är inte så att vi inte skulle tala om miljön. Tvärtom skall vi ta upp att miljöfrågorna är utomordentligt viktiga i handelssammanhang. Det var den svenska socialdemokratiska regeringen som ursprungligen tog initiativ till att ta upp miljöfrågor i ett handelspolitiskt sammanhang. Detta gjordes inom EFTA, och det kom senare in i GATT rundan. Glädjande nog kom man överens om att ha en kommitté som skall gå igenom frågan om miljö och handel i den nya världshandelsorganisationen. Det tog jag också upp i mitt anförande. Detta arbete ser ut att gå bra. Det skulle kunna möjliggöra att genomförandet av miljökonventioner inte skall stoppas av handelsregler. Det som fortfarande kan vara ett problem är att en del u-länder anser att detta är protektionism från i-ländernas sida, att vi rika vill skydda oss. Jag tror dock att vi, inte minst genom svensk och nordisk argumentering, skall kunna få en brygga så att vi kan komma fram i denna viktiga fråga. Det har jag talat om här. På den punkten kunde Marianne Samuelsson möjligen ha lyssnat något mer. Det är en viktig fråga för oss. Vi driver den aktivt och anpassar oss förvisso inte bara efter andra. Det torde också ha framgått av vad jag har sagt tidigare. Marianne Samuelsson tycker i dag illa om EU:s jordbrukspolitik. Det gör jag också. Vi arbetar för att förändra den. Men var var Miljöpartiet när alla andra partier här i riksdagen genomförde en förändring av jordbrukspolitiken som ju förr förvisso inte var särskilt u-landsvänlig? Miljöpartiet var det enda parti som inte ville delta vid avregleringen av jordbruket. Det är bra att Miljöpartiet nu har en annan inställning, men kanske skulle ni tala med litet mindre bokstäver i denna fråga, där ni var utomordentligt populistiska och inte vågade ställa upp på reformen som alla andra partier gjorde här i kammaren. Det gällde att förändra och avreglera jordbrukspolitiken i den riktning som Marianne Samuelsson nu vill göra. Sedan säger Marianne Samuelsson, uppenbarligen mot bättre vetande, för där är hennes parti väl informerat, att vi inte skulle kräva märkning och vara mot hormonbehandlat kött. Jo, vi är mot hormonbehandlat kött och vi är för märkning. Vi kräver detta, och vi driver frågan.
Fru talman! Det är bra att ni kräver märkning, men kommer vi att få det också, eller kommer den hårda regeln om att inte märka att gälla för svensk del? När det gäller jordbrukspolitiken och var Miljöpartiet var när avregleringen genomfördes, så tror jag att Mats Hellström vet det mycket väl. Vi var på miljösidan. Det innebar att vi inte ville ha all den nedläggning av jordbruksmark som låg med i förslaget. Vi ville ha satsningar på ett ekologiskt, långsiktigt hållbart jordbruk. Vi ville ha rejäla satsningar på att ställa om jordbruket till det som även andra partier vid det laget borde ha sett som det enda långsiktigt hållbara. Detta fick vi tyvärr inget stöd för. Jag vill inte kalla det för populism; det var ju inte särskilt populärt bland bönderna heller. De var inte särskilt måna om att ställa om till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Vi driver samma linje i dag. Vi måste ställa om jordbruket så att det blir ekologiskt hållbart på lång sikt. Annars kommer vi aldrig att klara världens matproduktion. Detta är otroligt viktigt med tanke på alla de rapporter vi får i dag om minskade arealer att odla mat på samtidigt som befolkning ökar. Vi kan väl ändå inte politiskt bestämma oss för att vi skall låta stora grupper i världen svälta ihjäl på grund av att det inte finns areal att odla på? Detta är viktigt. När det gäller punkterna tycker jag inte att de gav en tydlig bild av vilken politik regeringen driver utifrån framför allt miljöhänsyn och inte social hänsyn. Det borde ha varit en självklarhet. Men det är tydligen inte det längre, eftersom Mats Hellström tidigare till Karin Falkmer uttryckte att han var överens med
Fru talman! Jag vidhåller att jag förvisso deltog som jordbruksminister i den debatt som vi hade då om jordbrukets avreglering. Miljöpartiet intog då en direkt opportunistisk hållning. Det var inte fråga om att främja u-ländernas möjligheter att exportera livsmedel - inte ett dugg Marianne Samuelsson. Jag tycker faktiskt att Miljöpartiet på den punkten har skäl att tala med litet mindre bokstäver. När det gäller socialklausulen har jag tvärtom sagt här i kammaren tidigare att det är viktigt att frågan om arbetsvillkor och en socialklausul tas upp i WTO. Jag tror, som jag sade, att vi i Norden i bästa fall skall kunna vara en brygga gentemot samtliga de u-länder som hittills inte har velat ta upp denna fråga. Här krävs som bekant enhällighet. Samtliga u-länder motsätter sig, såvitt jag känner till, att frågan tas upp. De betraktar det som en protektionistisk hållning från de rika ländernas sida. Det är det inte.

Vi får aldrig se detta bara som en handelsfråga. Då blir det protektionism. Jag tror, som jag sade tidigare, att vi i Norden i bästa fall skall kunna få en brygga över till uländerna. Jag vill också peka på det som OECD visar, nämligen att öppnare handel och öppnare system har visat sig befrämja såväl arbetsvillkoren som det ekonomiska välståndet. Men i detta sammanhang krävs mycket hårt arbete för att brygga över den starka motsättning som finns mellan samtliga u-länder och oss i den rika delen av världen.
Fru talman! Jag tackar för det sista som Mats Hellström sade om att det verkligen behövs hårt arbete och att regeringen är villig att ställa sig bekom det när det gäller att förbättra situationen på den sociala sidan inom handeln. Där kan man naturligtvis också ta god hjälp av konsumenten, eftersom det många gånger är fråga om multinationella företag som utnyttjar billig arbetskraft osv., och det går alltså att öka trycket. Det vore väl bra om vi kunde hjälpas åt med den frågan, så att människor inte behöver fara illa av att vi skall ha billiga varor. När det gäller jordbruksfrågan hävdar jag fortfarande att Mats Hellström har fel. Vår linje var den radikala linjen att vi skulle ställa om jordbruket då när vi hade möjligheter till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Om vi hade haft bönderna med oss på det så hade naturligtvis Centerpartiet och kanske också Socialdemokraterna svängt, eftersom de i det fallet är tämligen populistiska. Men så var inte fallet. Men vår ståndpunkt att vi skall ha ett ekologiskt hållbart jordbruk står fast, och den tänker vi hävda även i fortsättningen. Det är nämligen så, fru talman, att vi inte ärver jorden efter våra fäder, utan vi lånar den av våra barn. Då kan vi inte ha det som vi har det i dag, nämligen att vi inte längre lever på räntan utan att vi faktiskt tär på kapitalet av jordens resurser.

Fru talman! Sverige är och kommer att förbli ett mycket handelsberoende land inom överskådlig framtid. Svensk företagsamhet och kampen för frihandel har ett historiskt perspektiv och har också lagt grunden för vår ekonomiska utveckling. Grunden för en bibehållen välfärd vilar på ett effektivt näringsliv som kan utnyttja frihandelns möjligheter att finna de billigaste och bästa insatsvarorna för slutprodukter för såväl hemmamarknad som export. Det senast framförhandlade GATT-avtalet blev till slut en seger för världens frihandel och säkrade därmed också ett stort svenskt intresse. Det togs viktiga steg för det multilaterala handelssamarbetet med betydande tullsänkningar - upp till 38 %. Men de icke-tariffära initiativen var kanske lika viktiga. Jag tänker på bildandet av världshandelsorganisationen WTO, som på ett sätt markerar en ny tid för frihandelns positioner i världspolitiken. Ett medlemskap i WTO innebär att man ansluter sig till ett gemensamt regelverk. Som sådant kommer WTO förhoppningsvis att bli ett viktigt instrument internationellt i den ekonomiska politiken. Drivkraften i WTO är helt beroende på medlemsländernas engagemang för en öppnare världshandel. Vi kristdemokrater vill uppmana den svenska regeringen till ett sådant engagemang, inte minst för utvecklingsländernas skull. Sveriges medlemskap i EU innebär att vi har samma handelspolitik som de övriga 14 medlemsstaterna. Handelspolitiken omfattar i princip alla varor och grundas på enhetliga principer med gemensamma tulltariffer och gemensamt tecknade handelsavtal med tredje land. Den gemensamma handelspolitiken är en förutsättning för att den inre marknaden skall fungera. Därmed har Sverige handelspolitiskt fått en "hemmamarknad" på 370 miljoner konsumenter i stället för nio miljoner. Samtidigt har Sveriges formella frihet att utforma sina handelsrelationer kringskurits av krav på solidaritet inom tullunionen. Sveriges framtida ansträngningar att främja och fördjupa frihandeln i världen måste nu gå via ett kollegialt samarbete inom EU. EU har med sin storlek ett mycket stort inflytande på den internationella handelspolitiken. Vi anser att Sverige bör påskynda att EU tar ett större ansvar för de fattiga länderna i arbetet inom Fru talman! För en dryg vecka sedan kom det nya påminnelser om en förestående livsmedelsbrist i världen. Den väntas drabba utvecklingsländerna mycket hårt, om åtgärder inte kommer till stånd. Trots en långvarig trend av ökad frihandel också för utvecklingsländerna räknar UNDP med att dessa har gått miste om hundratals miljarder USD i utebliven ekonomisk standardökning på grund av reglerade varumarknader och svåråtkomliga icke-tariffära handelshinder. Summan är enligt UNDP större än vad länderna erhåller i bistånd. Särskilt reglerade är marknaderna för mat och kläder. Utvecklingsländerna skulle dra stora fördelar av en reell frihandel. Det är en viktig uppgift för Sverige att inom EU hävda utvecklingsländernas behov av frihandel, särskilt beträffande livsmedel och kläder. Jag vill här rikta en fråga till Mats Hellström. Vad kan den svenska regeringen göra ytterligare i detta sammanhang för världens fattigaste länder? Jag avser åtgärder av handelskaraktär som leder till ekonomisk utveckling för dessa länder och där alla länder som har stor handel kan bidra till en bättre försörjningssituation för de fattigaste länderna. Min fråga var alltså: Vad kan den svenska regeringen göra ytterligare i detta sammanhang för världens fattigaste länder? Det är en paradox att t.ex. svenska bönder, som inget hellre vill än producera livsmedel, skall bindas upp av kvoteringar, gränsskydd och andra handelshinder och inte, med rimlig lönsamhet, kunna bidra till världens försörjning utanför EU. Det senaste GATT-avtalet ledde slutligen till ett genombrott. Man enades om gemensamma regler för interna stöd, exportsubventioner och gränsskydd för jordbruksvaror. Vidare skall reformprocessen återupptas efter fem år. Resultatet blev att det interna stödet skall dras ned med 20 % och att allt gränsskydd skall omvandlas till tydliga tullar och reduceras med 36 %. Även exportsubventionerna skall minska med 36 %. I uppgörelsen ligger också en fredsklausul som gäller fram till år 2003 och som innebär att vissa arealstöd och djurbidrag inte påverkas nämnvärt under den här perioden. Utvecklingsländerna medgavs mildare krav på sänkningar av subventioner och tullar, och de minst utvecklade länderna undantogs helt. I kombination med i-ländernas avvecklingsprogram bör detta leda till bättre produktions och exportmöjligheter för uländerna. Nu måste vi inom EU bevaka att detta verkligen leder till en strukturellt förbättrad handelssituation för utvecklingsländerna. Sverige bör inom EU bevaka två områden särskilt: 1. Minskningen av exportsubventioner kan leda till högre priser på livsmedel. Detta gynnar visserligen uländer med exportmöjligheter men kan bli ett stort bekymmer för u-länder som har svårt att föda sin egen befolkning. I en sådan situation bör EU driva linjen att i-länderna ökar livsmedelsbiståndet till dessa länder. 2. Sverige bör ta på sig rollen att driva på så att de utlovade GATT-förhandlingarna omkring år 2000 verkligen kommer till stånd och så att kopplingen mellan konsekvenserna av en förestående global livsmedelsbrist och handelns betydelse för att lindra denna blir riktigt tydliga. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att vapenhandel endast skall bedrivas med strikt stabilt demokratiska stater. Vi önskar se att den svenska regeringen tar initiativ inom EU till att vapenhandeln får en annan inriktning än den nuvarande. Ett organiserat samarbete på krigsmaterielområdet skulle på sikt kunna leda till att handeln begränsas till unionens medlemsländer och i mycket begränsad omfattning till andra strikt demokratiska nationer utanför EU. De nationella försvarsmaterielmarknaderna har i dag ett starkt inslag av nationell preferens och av krav på motköp. Detta leder till att materieltillverkarnas tekniska och ekonomiska komparativa fördelar inte kommer till sin rätt, vilket med stor sannolikhet driver upp priserna på materiel. Inom ramen för en stabil säkerhetspolitik mellan EU:s medlemsländer bör en strukturomvandling inom försvarsmaterielindustrin vara möjlig. Detta måste paras med en handel mellan EU:s medlemsländer som tryggar försörjningen av materiel under såväl fred som kris och krig. Det gemensamma intresset måste vara sänkta försvarskostnader för det demokratiska Västeuropa. Vid införandet av EMU:s tredje steg, en gemensam valuta, kommer medlemsländerna att delas in i två grupper: de som är innanför valutaunionen och de som är utanför. Positionen kan bero på att man inte vill eller inte kan vara med i valutaunionen. Ett utanförskap kan utnyttjas för att söka manipulera sin egen växelkurs i ett gynnsamt läge i förhållande till euron, valutan, och därmed förbättra sina exportmöjligheter in i unionens kärna. Eftersom detta kan styra nationernas ekonomiska utveckling och förmåga att skapa sysselsättning kan det leda till stora spänningar mellan medlemsländerna. Kommissionen har i dag ett uppdrag att analysera problemet och att komma med förslag till åtgärder för en sådan situation. Mats Hellström, vilken hållning har den svenska regeringen till denna problematik? Skall ett utanförskap löna sig eller skall det bestraffas handelspolitiskt? Detta är ett mycket viktigt ställningstagande för länder som av något skäl står utanför men som vill kvalificera sig för ett medlemskap i valutaunionen. En bestraffning minskar nämligen nationens möjligheter att så småningom nå upp till de fem konvergenskriterierna. Fru talman! Dagens debatt visar att Sveriges medlemskap i EU och det faktum att vi delar handelspolitiken med övriga medlemsländer inte innebär att Sverige kan tillåta sig inaktivitet på det handelspolitiska området. Jag ser nu fram emot Europaministerns svar på mina två frågor.

Fru talman! Å ena sidan finns här en kluvenhet. Å andra sidan finns det återhållande och restriktiva inslag i EU:s politik. Men när EU väl samlar sig är det en väldig kraft. Den GATT-runda som de flesta talat väldigt väl om, liksom resultaten av den, och som ledde till betydande tullsänkningar också på jordbruksområdet, som Holger Gustafsson nämnde, hade inte blivit av om inte EU efter all intern vånda hade blivit den kraft som till slut utlöste detta, tillsammans med USA förstås. På liknande sätt ser jag goda förutsättningar för EU att spela en viktig roll när det gäller att driva den nya världshandelsorganisationen i en sådan riktning att organisationen och det multilaterala regelverket stärks. Där tror jag att vi är helt överens. Det är viktigt att den fråga om kluvenhet som Holger Gustafsson tog upp belyses. EU kan vara protektionistiskt i detaljer, men den samlande kraften kan klart verka för frihandel. EEC konsoliderades i början av 60-talet. Detta i sin tur ledde dynamiskt till Kennedyrundan, och det gällde då långt fler länder. Det blev en halvering av industritullarna i världen. Här finns alltså utan tvekan ett dynamiskt samspel. Vad mera kan vi göra för de fattiga länderna handelspolitiskt? frågade Holger Gustafsson. Eftersom taletiden är slut får jag återkomma till den frågan i nästa inlägg. Jag skall då försöka redovisa detta handelspolitiskt. Samtidigt vill jag peka på att många av de frågor som Holger Gustafsson tog upp också berör samarbetet inom EU när det gäller biståndspolitiken, om vilken Pierre Schori om några minuter inleder sitt anförande.
Fru talman! Man kan i dag beskriva Europas problem på det sättet att kampen i de olika nationerna för att uppnå konvergenskriterierna leder till att man försöker balansera sina budgetar - ofta genom neddragningar av kostnader, dvs. transfereringar. Detta minskar köpkraften, Mats Hellström, och kan leda till en begynnande lågkonjunktur för medlemsländerna. En sådan lågkonjunktur skapar arbetlöshet. Vi står kanske just nu på tröskeln till en sådan. Att i den situationen öppna handeln för billiga varor från utvecklingsländerna kräver en stor solidaritet från EU:s sida. Vi kristdemokrater vill se en sådan solidaritet med världens fattigaste. Kommer vi att få se den svenska regeringen ta initiativ till detta?
Fru talman! Jordbruksavtalet och GATT-rundan förutsåg också en möjlighet till ökad livsmedelshjälp just till de fattiga nettoimportörer som Holger Gustafsson talade om, om avtalet skulle leda till högre livsmedelspriser. Den viktiga fråga som Holger Gustafsson tog upp förutsågs alltså i själva rundan. När det gäller handelspolitiken och den svenska regeringen kan jag säga att vi aktivt har drivit på, och det fortsätter vi att göra, för att inom Loméavtalets ram åstadkomma mer av lättnader för de fattiga uländernas möjligheter att exportera sina varor till oss och att öka sysselsättningen i sina egna länder. Detsamma gäller Medelhavsavtalen, både när det gäller land för land och när det gäller den samlade avtalsram som för första gången fastställdes i Barcelona. Detta har vi även på andra områden. Det är också vår inriktning, precis som Holger Gustafsson efterlyste. När det gäller livsmedelsbistånd får man vara litet mer varsam än vad Holger Gustafsson föreslår i den frågan. Ett systematiskt livsmedelsbistånd till ett fattigt land som inte har klarat sin egen jordbruksförsörjning kan skada landet fruktansvärt. De flesta bönder brukar vilja ha skydd. Det är ofta för mycket skydd för att kunna fungera. Detta förslag innebär att man fullständigt öppnar sig, att det blir gratis och blir nolltullar. Hur skall bönderna kunna få en lönsamhet och kunna sätta igång en egen livsmedelsproduktion om de skall konkurrera med det som inte bara är gratis utan kanske t.o.m. bjuds ut med subventioner från i-länderna? För livsmedelshjälp i katastrofer och i akuta nödsituationer finns det väl fungerande mekanismer. Det är nödvändigt. Men det skall inte vara något permanent livsmedelsbistånd som slår ut de fattiga bönderna. Det skadar dessa länder mer än någonting annat. Frågan gällde sedan de länder som är inne respektive ute i en situation där en del av EU:s medlemsländer har gått till det tredje steget i valutaunionen. Det är en fråga som nu skall analyseras av kommissionen och där finansminsterrådet senare i vår skall ta ställning till kommissionens analys. Det skiljer väldigt mycket på om det är få länder som är inne i en valutaunion eller om det är många länder. Riskerna att de länder som går in i unionen omger sig med ett eget regelverk som skulle kunna skapa nya hinder och därmed kanske också splittra upp den gemensamma marknaden är någonting som man måste vara mycket vaksam på. Det kommer nu att göras analyser i vår, och ministrarna kommer efterhand under våren att ta till sig vad kommissionen föreslår.
Fru talman! Jag skulle vilja fördjupa frågan litet grand när det gäller reformarbetet för CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken, som pågår för att finna en ny modell för Europa för att bl.a. få ner det stora budgetstödet som man önskar skall minska. Motivet för detta är bl.a. att få med Östländerna och att det inte skall bli omöjligt dyrt att få med dem. Kommer öppnandet mot Öst, som Mats Hellström ser det, att leda till att vi får en omfattande nedläggning svenska och andra västeuropeiska jordbruk, därför att dessa länder producerar väsentligt billigare? Hur ser den svenska regeringen på situationen med tanke på den överhängande livsmedelsbrist som finns ute i världen, dvs. utanför EU? Vi behöver där alla vara med och producera och har egentligen inte utrymme ens i Sverige och i Västeuropa att lägga ner jordbruk. Är utvecklingsländernas och livsmedelsbristens problematik med i diskussionen om de nya CAP reglementen, dvs. de nya formerna för CAP?
Fru talman! Självfallet är frågan om jordbrukspolitikens reformering i EU viktig inför utvidgningen till östländerna, demokratierna i öst som erbjuds medlemskap, och där aviarbetet redan har startat. Men det handlar också om att vi då rimligen måste minska på de stöd vi nu har. Jag menar att det är nödvändigt. Om de fattiga konsumenterna i Östeuropas länder vid den första kontakten med den nya organisationen när de blir medlemmar inte möter det vi i Sverige har diskuterat - att matpriserna sänks för sakta - utan i stället kraftigt höjda matpriser, skulle det vara en ganska förfärande upplevelse. Det finns alltså goda skäl att reformera EU:s jordbrukspolitik. Men framför allt handlar det om att ge möjligheter till att u-länderna själva skall kunna utveckla en livsmedelsproduktion. Det har gått bra i många u-länder. Jag är övertygad om att det måste vara huvudvägen. Att gå vägen via överskottsbistånd från vår sida kan aldrig i längden hjälpa livsmedelsförsörjningen i världen. Det kan bara åstadkomma lindring för stunden som slår ut lokal produktion. Det är lokal produktion i u-länderna som måste vara huvudlinjen som vi skall stödja. Det kan vi göra om vi vår gehör för våra handelspolitiska förslag i EU. Jag är övertygad om att vi än mer kommer att göra det genom de biståndspolitiska förslag som Pierre Schori om någon sekund kommer att utveckla här i kammaren.

Fru talman! Biståndspolitiken är en integrerad del av Sveriges utrikes och säkerhetspolitik. Den grundas på insikten om att fred, demokrati och utveckling går hand i hand och förutsätter varandra. I utredningen Hållbart bistånd från 1994 belyses detta tydligt. Låt mig citera: "Hotbilden från luften domineras inte längre av kärnvapenmissiler eller bombplansarmador. Istället träder nya problem i förgrunden som farligt UV-strålning och ett gradvis allt varmare klimat. Hotbilden från haven domineras inte längre av atom-ubåtar eller hangarfartyg utan av risken för en höjning av havsvattennivån samt en utarmning av tropikernas kustnära områden. De nya hoten mot vår gemensamma säkerhet är främst kopplade till fattigdomsproblematiken, den fortsatt snabba folkökningen, knappheten på vissa naturresurser samt förstöringen av natur och miljö - Militära maktmedel kan inte ens i teorin utgöra en lösning". Fru talman! Fattigdomen är fredens främsta fiende. Politiska kriser och konflikter flammar upp och får näring av den vanmakt och vrede som föds ur elände och förnedring. "Fattigdomen kan skjuta på dig, men du kan inte skjuta på fattigdomen", som Shimon Peres har sagt. Fattigdomen är också demokratins fiende. Den förnekar människor deras rätt till självförverkligande och berövar dem deras möjligheter att delta fullt ut i samhällslivet, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Fattigdomen föder extremism och de enkla budskapens förenklade demagogi. Fattigdomen hindrar utveckling och samarbete. Den innebär ett slöseri med mänskliga resurser. Den bidrar till miljöförstöring, överbefolkning och massarbetslöshet. Men kan - som Göran Lennmarker gjorde nyss - med statistik hävda att flera länder i tredje världen förbättrat sina ekonomiska siffror under senare år, att fler barn får utbildning och lever längre. Men samtidigt har inkomstklyftorna växt, både inom och mellan länderna, och världen har blivit orättvisare och därmed farligare. Att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen är, och förblir, därför huvudsyftet med det svenska utvecklingssamarbetet. Det är en akt att solidaritet och medmänsklighet, men fattigdomsbekämpningen ligger också i förnuftets, fredens och framstegens intresse. Fru talman! Fattigdomen har i dag ett tydligt kvinnligt ansikte. Av de 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom är 70 % kvinnor. Och den kvinnliga halvan av mänskligheten disponerar bara I de flesta samhällen bär kvinnorna ett stort ansvar för sig och sina familjer. Men det är nästan alltid männen som har makten. Med biståndet vill vi stödja en utveckling där kvinnor får mer makt och där män tar mer ansvar. Denna ambition gäller också i vårt samarbete med de nya demokratierna i Central och Östeuropa. Tyvärr har demokratin där i alltför hög grad fått ett manligt ansikte. I det baltiska länderna, kunde vi läsa, finns det t.ex. inte en enda kvinnlig minister. Vi vet av erfarenhet att biståndsinsatser riktade till kvinnor ger utdelning i form av ökad välfärd också för barn och gamla. Bistånd som riktas till män tenderar däremot att ensidigt gynna män. Det är helt enkelt så, att vägen till både demokrati och utveckling i ett samhälle måste gå via kvinnans frigörelse. Sverige vill fortsätta att vara banbrytande internationellt när det gäller att uppmärksamma kvinnornas roll i utvecklingen. På våra ambassader i mottagarländerna finns det sedan länge särskilda handläggare med uppgift att granska vilka effekter våra biståndsinsatser får på kvinnors och mäns roller i samhället. Nu vill regeringen gå ett steg längre och göra jämställdhet till ett huvudtema inom det svenska biståndet. Senare i vår kommer vi att förelägga riksdagen en proposition om ett nytt jämställdhetsmål för biståndet. Fru talman! Huvuddelen av det svenska biståndet går till Afrika, vilket har diskuterats här tidigare. Afrika är den enda kontinenten där befolkningen växer snabbare än ekonomierna. Enligt världsbankens mest optimistiska prognoser kommer det att ta det att ta 40 år innan Afrika, exkluderat Sydafrika, åter har uppnått den inkomstnivå som man hade i mitten av 1970-talet. Vi har samtidigt tragedierna i Somalia, Mot den bakgrunden kan det vara lätt att dras med av den Afropessimism som på senare år brett ut sig i de rikare länderna. Men det finns en positiv motbild som visar en kontinent i utveckling mot mera öppna samhällen, demokrati och ekonomisk tillväxt. Det är till detta nya demokratiska och utvecklingshungrande Afrika som vi nu vill bygga broar. Ett viktigt mål för den nya Afrikapolitik som vi vill utforma är att minska biståndsberoendet. När vi nu närmar oss år 2000 är det dags att gå från traditionell u-hjälp till verkligt samarbete för utveckling. Det är hög tid, fru talman, att vi drar slutsatser av flera årtiondens bistånd till länder som Tanzania och gemensamt funderar på hur vi skall bryta de tendenser till vad jag skulle vilja kalla beroendekultur som har utvecklats. Fortsätter vi utan att ställa krav på ökat egenansvar kommer flera länder att vara dömda till evigt biståndsberoende. Det handlar bl.a. om att utveckla en effektiv och modern administration och i högre grad mobilisera u-ländernas egna resurser t.ex. i form av förbättrat skatteuttag. Vi har alltjämt för lång tid framöver en förpliktande solidarisk insats att göra i Afrika, inte minst i Burundi, när det gäller akutstöd vid katastrofer, för att lätta en förkvävande skuldbörda, för att förbättra handelsvillkor och för att förebygga konflikter. Men vi också börja tänka och tala i termer av att biståndet en dag inte längre behövs, då människorna i våra samarbetsländer tagit makten över sina egna liv och sin egen utveckling. I mina samtal nyligen med regeringarna i Tanzania och Uganda fann jag glädjande nog en bred samsyn i dessa frågor. Vårt utvecklingssamarbete med Afrika måste alltså utformas så att det inte bara angriper fattigdomen utan också stöder ländernas utveckling mot demokrati och ekonomisk bärkraft, deras egna konfliktförebyggande och försoningsskapande insatser och regionalt samarbete. Fru talman! Afrika är inte den enda region där biståndet har en viktig säkerhetsfrämjande och utvecklingsskapande uppgift. Återuppbyggnaden av det forna Jugoslavien - som flera talare har tagit upp - utgör ett kraftprov för det internationella samarbetet utan motstycke i efterkrigshistorien. Utvecklingssamarbetet blir här något av fredsprocessens ansikte, kropp och själ. Det kommer att krävas mycket stöd från omvärlden om parterna skall kunna vända hat och fiendskap i fred och försoning. Mycket pengar mobiliseras nu för att bygga ut den materiella infrastrukturen och reparera krigets skador. Regeringen kommer i morgon genom en räntefri u-kredit och ett gåvobistånd till Bosnien-Hercegovina att ge uppdrag åt svenska Ericsson att ersätta den AXE-växel i Sarajevo som förstördes under kriget. Sådana insatser är nödvändiga och brådskande. Men det finns en tendens till att eftersätta den minst lika viktiga mänskliga infrastrukturen, dvs. det civila samhället och dess olika aktörer. Sverige har legat långt framme internationellt i planeringen av efterkrigsstödet till Balkan. Redan förra våren fattade regeringen beslut om ett stort återuppbyggnadsprogram på 150 miljoner kronor för Bosnien-Hercegovina. Vi har därvid särskilt satsat på stöd till oberoende medier - vilket Karl-Göran Biörsmark tog upp - fredsgrupper, fria fackföreningar och andra krafter som verkar för försoning och respekt för mänskliga rättigheter. Även i Mellanöstern är det svenska biståndet ett viktigt instrument för fred och försoning. Det var ingen tillfällighet, med tanke på vårt lands långvariga engagemang i området, att Yassir Arafat som nyvald president valde just Sverige som sitt första land att besöka. Så gjorde för övrigt också Nelson Mandela som nyvald president av liknande skäl. Fattigdomen, den höga arbetslösheten och den sociala misären bland palestinierna i Gaza och Västbanken är en grogrund för politisk extremism och terrorism. Det har vi tagit fasta på när vi nu utformat det första samarbetsavtalet med den nya valda palestinska myndigheten som Lena Hjelm-Wallén nyligen undertecknade. Viktiga inslag i samarbetet är insatser för att skapa jobb, få i gång tillväxt samt stöd till palestiniernas ambitiösa satsning tillsammans med Unicef för att före år 2000 ge alla palestinska barn tillgång till hälsovård, utbildning och meningsfull fritidssysselsättning. Det svenska säkerhetsfrämjande samarbetet med framför allt de baltiska staterna kring Östersjön och stödet till den politiska och ekonomiska reformprocessen i Ryssland är andra viktiga exempel på hur solidaritet och säkerhet hör ihop. Vi får anledning att återkomma till detta i annat sammanhang. Fru talman! Världssamfundet står i dag för en rad stora och viktiga uppgifter och ödesfrågor som kräver internationellt samarbete. I ett läge där välfärdssamhället befinner sig i kris och många nationella regeringar tycker sig ha nog med de egna problemen ställs den internationella solidariteten på prov. Internationell solidaritet förutsätter nationell soliditet - det måste tydliggöras. Men en hållbar inhemsk soliditet förutsätter också en global solidaritet. Vår utgångspunkt som internationalister måste vara att det ena inte utesluter det andra: Det går att värna om både välfärden här hemma och den internationella solidariteten. Fru talman! Vi vet att Förenta nationerna, denna för internationell fred och utveckling oersättliga organisation, befinner sig i djup ekonomisk kris framför allt beroende på USA:s sviktande betalningsvilja. Hur Sverige skall kunna bidra till att motverka denna negativa och farliga trend får jag tillfälle att återkomma till här i kammaren i interpellationsdebatten i nästa vecka. För några dagar sedan kom så OECD:s senaste statistik över biståndsflödet från de rika till de fattiga länderna. Det är djupt alarmerande uppgifter. Statistiken visar nu att biståndet har sjunkit till 0,3 % av BNI, den lägsta nivån sedan 1973. Detta är oacceptabelt. Det är en illusion att tro att vi i de s.k. rika länderna kan avskärma oss från fattigdomen och nöden i andra delar av världen. Vår uppmärksamhet på Europa får aldrig stå i motsatsställning till världen i stort. Vi kan aldrig lösa globala problem enbart med nationella eller regionala insatser. Välfärdsenklaven, den må vara svensk, europeisk eller amerikansk, är varken moraliskt eller politiskt hållbar i längden. Ett slutet Europa som omger sig med en mental och ekonomisk järnridå blir till slut självförstörande. Jag är övertygad om, fru talman, att 2000-talets kardinalfråga kommer att handla om hur nord och syd, öst och väst, rika och fattiga, skall kunna möta den gemensamma utmaningen som föds ur de globala orättvisorna. Löser vi inte denna fråga, kommer den överväldigande majoriteten på denna jord att revoltera och tvinga den rika världen att reagera. Och den majoriteten blir allt större. Redan om några år, vid sekelskiftet, beräknas jordens befolkning uppgå till 6,25 miljarder människor. Av dessa kommer 5 miljarder att bo utanför Europa. Hotet, fru talman, är en destabiliserande global apartheid, lösningen är global solidaritet.

Fru talman! Först vill jag tacka biståndsministern för hans insiktsfulla anförande, som jag till fullo kan instämma i och som också stämmer bra det som jag tidigare tog upp i den handelspolitiska debatten. Det är viktigt med den globala solidariteten, och utan förslag till lösningar på dessa frågor kommer vi inte att klara de stora hot som ligger framför oss. Det gladde mig att en minister äntligen gav uttryck för tongångar som jag kan instämma i. Men det var ett ambitiöst program som angavs. Jag tog tidigare upp att Sveriges skattebetalare i dag betalar mer till jordbruket i EU än till biståndet. Dels går mer än 1 % av BNI till jordbruket, dels har vi sänkt vårt bistånd. Vad gäller förutsättningarna att klara det ambitiösa programmet vill jag höra om det finns någon möjlighet för regeringen att föreslå en höjning av biståndet, så att vi återigen kan komma upp i enprocentsmålet.
Fru talman! Denna fråga har diskuterats tidigare här i kammaren. Det är alltjämt regeringens inriktning att återupprätta biståndsmålet, som jag tydligt deklarerat. Samtidigt har vi en ekonomisk situation där vi här hemma behöver ha en soliditet för att kunna visa solidaritet ute i världen.

I det avseendet kan vi alltså något kompensera den frysning som vi har tvingats vidta.
Fru talman! Det känns bra att det i alla fall finns en ambition att höja biståndsnivån, men även om svensk ekonomi är dålig, tycker jag att det är felaktigt att göra besparingar på den här gruppen. Enligt den beskrivning som biståndsministern nyss gjorde av det säkerhetspolitiska läget, miljösituationen, jämställdheten osv. är vi fel ute när vi sparar på denna grupp. Det vore väl i det här läget bättre om regeringen sparade på JAS-planen, eftersom dessa inte parerar de stora hoten. Den globala situationen är betydligt värre ur hotsynpunkt. Man kunde också spara på Öresundsbron, som är ett gammalmodigt transportmedel i förhållande till den nya teknik som nu håller på att växa fram, med snabbgående färjor osv. Det finns andra besparingar, som i det här läget skulle vara betydligt mer försvarbara än den besparing som gjorts just på biståndet. Vi har också sett hur man på senare år inkluderat hela Östeuropa i 0,7-procentsmålet. Man har dessutom skickat en del av dessa pengar till EU för att finansiera de 20 miljarderna i EU-avgift. Jag undrar alltså om man inte gör en total felsatsning utifrån den hotbild som vi faktiskt ser framför oss.
Fru talman! För det första sammanblandar vi inte östsamarbetet med utvecklingssamarbetet med tredje världen. De har två helt skilda budgetar, och den ena belastar inte den andra. För det andra vill jag säga att vi inte här i Sverige - inte heller riksdagens ledamöter - har någon anledning att klä oss i säck och aska för vad Sverige gör internationellt. Vi tillhör den lilla grupp om tre, fyra länder som överskrider FN:s uppsatta mål. Vi har här hemma högre mål, men vi skall, som sagt, inte för den skull klä oss i säck och aska. Vårt bistånd är av högsta internationella klass. Det räddar liv dagligen, förebygger konflikter och bidrar till utveckling. När det gäller EU är det riktigt att låt oss säga drygt ca 10 % av våra resurser går in i EU:s samlade budget. Det kommer inte heller framöver att överskrida den nivån. Genom dessa medel får också inflytande över världens största samlade resurs för utvecklingssamarbete, och det är naturligtvis en ohyggligt viktig möjlighet. Vi har härigenom tillgång till ett mycket bra instrument.

Fru talman! Att utrota fattigdomen i världen är den stora utmaningen men också den stora möjligheten att skapa fred och stabilitet. U-världen har på senare år genomgått närmast en revolution när det gäller såväl demokrati som marknadsekonomi, och i dag bor 68 % av u-världens invånare i länder med en snabb ekonomisk tillväxt. Bara 17 % av dem bor i länder med s.k. negativ tillväxt. Det finns länder, framför allt i Stillahavsasien, som visar att man på en generation - på 20-30 år - kan gå från absolut fattigdom till relativt välstånd. Jag tycker att denna dynamik är något oerhört positivt, som man bör ta vara på. Vi menar därför att UD bör ha en betydligt större roll när det gäller biståndet. Man kan på det viset nå en större flexibilitet än när man bygger den stordrift som nu har blivit en verklighet. Vi tror inte på att man bör bygga upp en stor egenregiverksamhet på biståndsområdet utan menar att man mera skall syssla med planering och upphandling av projekt. Vi tror också att SIDA med fördel skulle kunna ha sitt huvudkontor lokaliserat till Afrika. Många NGO:er har stora delar av sin verksamhet förlagda till de platser där insatserna verkligen behövs. Jag tror alltså att biståndet skulle vinna på att ledas från platsen snarare än från Stockholm. UD skulle då ge en helt annan flexibilitet i biståndet än vad vi har i dag. När det gäller östbiståndet håller jag med Pierre Schori om att det skall hanteras på sitt speciella sätt. De aktuella länderna är ju framför allt felutvecklade. Där finns en betydande kompetens och en hög utbildningsnivå, och det stöd som man behöver ge är av övergående natur. Det är snarare en form av samarbete under en begränsad som skall genomföras. Den stora insatsen är, som den tidigare debatten här i kammaren har visat, naturligtvis frihandeln. U ländernas handel är tio gånger större än det bistånd som de får, och det ger en dimension på hur viktigt det är att vi öppnar våra marknader för u-ländernas produkter. Om man tittar på situationen för de 1 130 miljoner människor som är absolut fattigast i världen finner man att 41 % av dessa bor i Stillahavsasien, där biståndet är sex dollar per invånare och år. I de flesta av dessa länder finns en mycket snabb utveckling, även om det finns allvarliga brister i en del länder när det gäller utveckling och demokrati. I Sydasien finns också en relativt hyfsad utveckling, men där är det inte lika säkert att den är stabil. Det får framtiden utvisa. I Mellanöstern finns en rad länder. Där bor 6 % av de fattigaste invånarna, och biståndet ligger på 23 dollar per invånare. I många av dessa länder finns stora naturtillgångar. Som biståndsministern också säger är speciellt Gaza i Palestina ett område som det finns all anledning att vara uppmärksam på och försöka stödja. Det måste dock göras på ett vettigt sätt. I Subsahara - Afrika söder om Sahara - bor 13 % Här finns de stora bekymren, vilket också tidigare har belysts i debatten. Här finns en djup och ökande fattigdom. Livslängden är bara 52 år och fertiliteten är oerhört höga 6,2 barn per kvinna. Befolkningen här har drabbats av tre katastrofer i följd. Först kom slavhandeln, sedan kom kolonialismen och sedan den afrikanska socialismen. Självfallet tar det tid att resa sig ur en sådan situation som dessa människor har drabbats av. I Latinamerika är andelen av den fattiga befolkningen 11 % och biståndet nio dollar. Här finns en mycket hoppingivande utveckling i de större länderna. Det finns bara en enda diktatur kvar. Det skulle naturligtvis vara glädjande om regeringen kunde samlas till ett fördömande av den kvarvarande diktaturen i Det behövs en ny inriktning på biståndet - det måste inriktas på effektivitet. Man kan lära sig mycket av det som skett i Stillahavsasien. Det är oerhört viktigt att biståndet bidrar till att skapa demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Det bör bidra till att skapa institutioner för marknadsekonomin och ett rättssamhälle som gör det möjligt för marknadsekonomin att fungera. Man måste se till att diskriminering inte förekommer. När jag talar om diskriminering avser jag inte bara kvinnorna - detta är mycket viktigt. Jag menar också diskriminering med hänsyn till ras, religion, handikapp, ålder osv. Diskrimineringen är en viktig faktor. Fattigdomen drabbar alltid de diskriminerade. Det är väsentligt att katastrofbiståndet är kortvarigt. Detta belystes också tidigare här. Det är viktigt att man inte går in med livsmedelsstöd på annat sätt än att ersätta den bortfallna skörden. Man skall inte fortsätta att ge stöd så att möjligheterna slås ut för bönderna i de aktuella länderna att ta upp odlingen igen. I det humanitära biståndet ser vi Moderater den basala utbildningen och den basala hälsovården som de viktiga fälten, inte minst därför att det är så oerhört viktigt för kvinnofrågorna att alla får ta del av detta. Det har visat sig att utbildning för kvinnor är det effektivaste medlet för att få en lösning på befolkningsfrågan, som faktiskt är det allt överskuggande hotet, inte bara ekonomiskt utan också för miljön på vår jord. Det är också viktigt att få i gång ett livskraftigt jordbruk. Här kan behövas jordrefomer, småföretagsamhet och inte minst en möjlighet för kvinnor att få de ekonomiska resurserna att starta småföretag. Likaså behövs infrastruktursatsningar. Det är dock viktigt att de infrastruktursatsningar som genomförs med bistånd skall ske på de områden som inte är ekonomiskt lönsamma. Annars finns det pengar till investeringar ändå. Det är oerhört viktigt att man inte skapar biståndsberoende. Man skall inte stödja regimer där staten själv skapar stagnation och hämmar den utveckling som är på gång. Vi skall inte skapa en möjlighet för korrupta regimer att sitta kvar. I dessa länder är det faktiskt bättre att det blir en statsbankrutt och ett nytt styre. Ländernas regeringar måste vara beroende av sitt eget folk, och inte av biståndsgivarna. Den utvecklingen ger fel incitament för ledningen i landet. Vi tycker det är viktigt att man stödjer Bretton Woods-institutionerna. Den nya inriktningen i Världsbanken, där man med ledning av de asiatiska ekonomerna byter bistånd mot framsteg, har visserligen lett till att en del regimer skyller alldeles nödvändiga åtgärder på Världsbanken, men det har också lett till mycket viktiga positiva strukturförändringar. Man blir, milt sagt, litet orolig när Tobinskatten tas upp. Den påverkar nämligen kapitalflödet till uländerna. Om denna skatt på 0,5 % införs kommer den att ta lika många kronor från Vietnam som det svenska biståndet i dag ger. EU har en viktig roll. Det har belysts här tidigare. EU ger oss möjlighet att påverka det största av alla biståndsflöden till u-världen. Detta är oerhört viktigt. Jag tycker att man kan känna stor optimism för biståndet framöver om man håller fast vid detta: Biståndet skall vara oljan i motorn, inte bensinen i tanken.

Fru talman! För en del år sedan var jag engagerad i kyrkornas u-vecka som då arbetade under temat "Rättvisan kan inte vänta". Denna och andra liknande aktioner ville påminna oss i den svenska välfärden om de globala sambanden, om att världens länder gick mot ökande beroende av varandra, och om att vårt sätt att leva påverkade livet för andra människor, inte minst i de fattiga delarna av världen. Nord-syd-frågan var aktuell. Oljekrisen, och senare skuldkrisen, kom att påminna oss påtagligt om hur ömsesidigt beroende världens länder är av varandra. Ser vi fram mot ett nytt sekel och ett nytt årtusende finns det trots allt positiva förändringar som ger hopp för en vision om en mer positiv utveckling. Utvecklingen i Östeuropa går mot en demokratisering, om än skeendet är mycket bräckligt. Jag hade förmånen att få följa det ryska valet före jul som valobservatör och det jag mest slogs av i vallokalerna var den avslappnade atmosfär, fri från fruktan. Andra positiva förändringar är den pågående fredsprocessen i Mellanöstern, där Israel, som ju är den enda demokratin i hela området, nu fått dela med sig av det demokratiska arvet också till sina tidigare fiender palestinierna. Måtte den demokratiprocessen sprida sig också till de övriga omkringliggande arabländerna. Biståndet till Gazaremsan är viktigt. Viktigt är också att stödja krafter som kan balansera tendenser hos Yassir Arafat att utveckla diktatorbeteende. Vi kan vidare se att länderna i Sydamerika demokratiserats. Också över stora delar av Afrika sveper nu en förändringens vind, där krav på pluralism och demokrati ökar, med Sydafrika som det mest hoppingivande exemplet. I spåren av den globala avspänningen kan världens ödesfrågor nu åter få en chans att komma i fokus. Jag tänker på u-veckornas många arbetsteman om fattigdomen, miljöhoten och frågorna om fred och säkerhet. Nu vilar ett stort ansvar på västvärldens demokratier att ge ekonomiskt och moraliskt stöd, så att de ofta bräckliga demokratiska processer som inletts i många länder, verkligen leder fram till en mogen och hållbar demokrati. Med den globala avspänningen har nu flera regionala och nationella konflikter kommit i dagen, inte sällan av etniskt ursprung. När det gäller etniska konflikter tänker jag t.ex. på kampen för mänskliga rättigheter i Turkiet. För detta arbetar HRFT, Human Rights Foundation of Turkey, på ett föredömligt sätt, bl.a. tillsammans med Röda korset, för att bygga centrum för tortyroffer. Den förra regeringen inledde ett bra stödsamarbete med HRFT genom SIDA:s MR-pott. Det är ett arbete som vi hoppas att den nuvarande regeringen skall fortsätta. Andra exempel på etniska konflikter finns i Jugoslavien och delar av Ryssland. Här kan inte den rika världen stå oberörd. Här kan inte Europa sluta sina ögon och sina gränser. Migrationen och flyktingkriser har ökat den ekonomiska och sociala spänningen i många regioner. Vi vet att risken finns att dessa växande problem föder frustration. Vi ser hur antisemitismen pyr och blossar upp i judefientligheter i fattiga områden i öst. Vi fruktar en utveckling där konflikter underblåses och där våldet ökar. Nu ställs det internationella utvecklingssamarbetet - biståndet - inför nya utmaningar och nya krav i sin huvuduppgift, nämligen att bidra till hjälp till självhjälp för att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Fru talman! Människolivet är okränkbart och alla människor har samma absoluta, unika och lika värde. Denna kristna människosyn är utgångspunkten för kristdemokratisk biståndspolitik. Det gäller synen på vårt ansvar för omvärlden och för våra relationer till de 1,2 miljarder människor i u-länderna som i dag tvingas leva i absolut fattigdom, fast vi vet att jordens resurser skulle räcka till alla om de fördelades rättvist. Denna kristdemokratiska människosyn är grunden för broderskap, solidaritet, respekt och ovillkorligt hävdande av mänskliga rättigheter, särskilt den mest grundläggande rättigheten, rätten till liv. Denna människosyn ställer den enskilda människan i centrum och värderar varje individ lika högt oavsett ålder, kön, ras, utbildning eller social bakgrund. Den innebär en stark tro på den enskilda människans förmåga, vilja och möjligheter att bygga det goda samhället med goda levnadsförhållanden om diskriminerande hinder röjs ur vägen. I regeringssamarbetet åren 1991-1994 visade vi kristdemokrater vad vi värderade högt när vi lät vår partiledare och faktiskt främsta portalfigur Alf Svensson bli minister med ansvar för just biståndsfrågor och frågor om mänskliga rättigheter. Valet av departement är knappast självklart för varje nytt parti som får komma in i både riksdag och regering, men det var det för oss. Alf Svensson och hans medarbetarstab gjorde sedan sitt yttersta för att inte bara kunnigt och seriöst driva departementet, utan också reformera och effektivisera biståndet - det som Pierre Schori och Socialdemokraterna spydigt kallat för "kameral kosmetika". Kameral kosmetika! Socialdemokraterna har känsla för en slående slogan. En annan sådan slogan under valrörelsen 1994 var att socialdemokraterna i regeringsställning skulle "återupprätta biståndet". Hur gör socialdemokrater när de vinner ett val och har lovat att återupprätta biståndet? Nu vet vi det. Den socialdemokratiska regeringen frös biståndsnivån och övergav enprocentsmålet. I vårt budgetförslag däremot bibehöll vi biståndets nivå, och vi avsätter 600 miljoner kronor mer än vad regeringen gör till de fattiga. Under vår tid i regeringsställning kunde rekordnivån på 1,02 % av BNI noteras. Det var budgetåret 92/93. Nu har Socialdemokraterna "återupprättat biståndet" så att det under 1998 riskerar att hamna under 0,7 % av BNI, beroende på hur den svenska ekonomin utvecklas. Just 0,7 % råkar vara den nivå som FN i över 20 år rekommenderat i-länderna att minst leva upp till. Gång på gång under dessa år har Sverige som ett självkorat världens samvete uppmanat andra länder att uppnå denna nivå. Förlägna får vi nu stå med vårt lands förlorade trovärdighet och våra urgröpta ord om solidaritet. Socialdemokraterna har velat berömma sig av ett arv från Olof Palme att vara mer solidariska än andra. Av moderaterna hade vi inget annat väntat. Vi vet, eftersom vi fick förhandla tufft med dem för att kunna värna biståndet. Men av Socialdemokraterna hade vi inte väntat denna totala diskrepans mellan politisk retorik och vallöften å ena sidan och utfallet i den krassa verkligheten å den andra. Var finns nu broderskapsrörelsen? Var finns nu solidariteten? Sanningen är att av löftet att "återupprätta biståndet" blev en skammens reträtt, en nedmontering av det respekterade och aktade svenska biståndet. Till denna skammens reträtt kan läggas att ur innehållet i biståndsbudgeten, som är avsedd att förbättra de fattiga folkens villkor, lånar vi i större utsträckning än någonsin till andra ändamål, t.ex. till avgiften till EU och till att täcka flykting och asylkostnader här i Sverige. Den fattigaste kontinenten i världen, Afrika, får i förhållande till de totala budgetmedlen mindre än någonsin av det svenska biståndet. Ändå kan ingen ifrågasätta att kontinenten nu behöver mer resurser än någonsin tidigare, inte minst för att stödja den demokratiska utvecklingen i många av de afrikanska länderna. Till råga på allt har regeringen minskat stödet till ideella och frivilliga organisationer med 15-20 %. Kan biståndsministern anföra några andra skäl till detta än trångsynt partiideologiska? Dessa frivilligorganisationer kan hävda sig som den mest biståndseffektiva delen av hela det svenska biståndet. Deras medarbetare bor i byarna, nära de människor man vill hjälpa och delar i långa stycken deras vardag. Det är inte dessa biståndsarbetare man finner på hotell med västerländsk standard och goda traktamenten i uländernas huvudstäder. Ett bistånd via ideella och frivilliga organisationer ger mest för varje skattebetalares krona. Ändå kunde socialdemokraterna med hån och förakt kalla dessa organisationers insatser för "välgörenhet och plåsterbistånd". Är kanske opolitiska organisationers bistånd mindre värt än bistånd utfört på en socialdemokratisk regerings uppdrag till besläktade regimer? Kommer regeringen att fortsätta att urholka biståndsbudgeten med exempelvis högre avgifter till EU? Kommer en ännu större del av biståndet att avsättas för flykting och asylkostnader här hemma i Sverige? Har regeringen någon strategi, och i så fall vilken, för att förhindra att biståndets andel av BNI skall sjunka under 0,7 %, den nivå som FN rekommenderar som den lägsta?
Fru talman! Det var hemskt vad Tuve Skånberg hetsade upp sig. Det blev nästan tungomålstalande här på slutet. Rent faktiskt håller inte de argument som Tuve Skånberg kom med här. När man studerar fakta i efterhand var det bistånd som ni byggde upp en schweizerost, om man skulle fortsätta resonemanget i samma termer som Tuve Skånberg använde. Det fanns ingen riktig överensstämmelse mellan den ekonomiska situation som ni byggde upp, eller byggde ned, i Sverige och det som vi ville göra utomlands. Det måste finnas ett samband. Under samma tid som ni kämpade för att upprätthålla biståndsnivån tredubblades arbetslösheten, statsskulden fyrdubblades och underskotten sexdubblades. Detta skedde under er tid. Hur kan man då försöka säga att det inte har samband med annan politik. När vi sedan fick ta över fick vi ta ett helhetsgrepp för att försöka bringa ordning och reda i detta. Det måste tyvärr också ske genom nedskärningar i sociala system och genom en frysning av biståndet. Men jag tycker inte att den här typen av debatt leder till så mycket. Vi kan bara konstatera olika saker. Det låter som oppositionspolitik från Tuve Skånbergs sida att just nu föra en biståndsdebatt. Jag vill också ta upp folkrörelser och enskilda organisationer. Jag har i alla sammanhang, även tidigare här i riksdagen, framhållit att folkrörelserna är ryggraden i det svenska biståndet. De har kontakterna med människorna på fältet, och de står också för trovärdigheten och förankringen för biståndet här hemma. Vi har inte beskurit deras ramar på något dramatiskt sätt. Vi har tvingats till effektivitet och frysning över hela fältet. Men jag har besökt praktiskt taget alla större folkrörelser på det här området och haft en ordentlig diskussion med dem. Jag har också i högsta grad varit ute på fältet och sett att det där också finns system som kan trimmas ned, där det finns för mycket pengar på en del håll. Men kom inte och försök hävda att den här åtstramningen skulle innebära någon nedvärdering av de människor och de organisationer som jobbar så förtjänstfullt på fältet! Försök inte dra den parallellen!
Fru talman! Vad gäller att tala snabbt har jag tio minuter och inte många sekunder därutöver för att uttrycka den oro jag känner över biståndets utveckling. Om biståndsministern vill förhåna det också må det stå honom fritt. Regeringen har faktiskt minskat stödet till ideella och frivilliga organisationer med mellan 15 och 20 %. Kan detta rymmas inom den uppskattande attityd som biståndsministern nu angav är det trevligt, men likväl är det 15 till 20 %, en femtedel, som har försvunnit. I går samtalade jag med människor som hade kommit hem från Thailand. De berättade vad enskilda organisationers arbete där hade betytt under den förra regeringsperioden och hur svårt det nu var med hjälpinsatser efter den här kraftiga neddragningen. I det här fallet hade den gjort att man helt fått lägga ned verksamheten. Jag fick inte svar på mina frågor om huruvida regeringen kommer att fortsätta att urholka biståndsbudgeten med exempelvis högre avgifter till EU eller att en ännu större del avsätts för flykting och asylkostnader här hemma i Sverige. Inte heller svarade biståndsministern på om han och regeringen har någon strategi, och i så fall vilken, för att förhindra att biståndets andel av BNI sjunker under 0,7 %. Oroar inte det biståndsministern?
Fru talman! På frågorna om ökad andel till EU eller till flyktingmottagning är svaret nej. Självfallet har vi en strategi för biståndet. Vi har en strategi för hela den svenska samhällsekonomin, också i jämförelse med den internationella solidariteten. Den ligger fast, och jag tror att vi kommer att få starkt stöd i riksdagen för detta. Jag skulle vilja anknyta till det som Bertil Persson tog upp om det ostasiatiska miraklet, som det har kallats. Jag skulle vilja hävda att det inte är något mirakel. Det har i många fall varit resultat av god politik och hårt arbete. Bl.a. har man satsat på en mycket jämn fördelning av resurserna. Tillväxtens frukter har delats ut, vilket också har givit regimerna en viss grad av legitimitet. Man har satsat på god och allmän primärutbildning, också för flickorna. Man har alltså gjort investeringar i människor och deras förmåga. Men det finns också en annan förklaring till det s.k. miraklet i Sydostasien, och det är att staten har spelat en avgörande roll för de ekonomiska framgångarna. Staten har framför allt gjort rätt saker och gjort det på ett kompetent sätt. Man kan säga så här: Om vi är överens om att marknadsekonomin ger de bästa förutsättningarna för tillväxt och utveckling, så får man samtidigt säga - jag vet inte om Bertil Persson håller med om detta - att utan en social dimension och ett mått av statlig intervention riskerar marknaden att krossa den svage. Därför är den utvecklingspolitiska läxan enkel. Det måste, vid sidan om Adam Smiths osynliga hand, också till en intelligent synlig hand för att man skall kunna tillgodogöra sig marknadens fördelar och inte bara bli dess offer.
Fru talman! Jag noterar att biståndsministern hellre tar en debatt med Moderaterna. Det kan hända att samsynen med Moderaterna i biståndsfrågor är större än den är med mitt parti. Det är möjligt - en hel del av besluten och inriktningen synes gå åt det hållet. Jag noterar vidare att förutom en försynt förfrågan från Miljöpartiet om enprocentsmålet är mitt parti det enda partiet i debatten som vill stå upp för enprocentsmålet. Jag noterade med glädje det nekande svar som biståndsministern gav på frågan om att urholka biståndsbudgeten vidare. Men med tanke på att Pierre Schori gjorde så stor sak av att i-länderna hade dragit ned sitt bistånd till 0,3 % av BNI kan jag bara säga att den strategi som antyddes för hur vi i Sverige skall undvika att sjunka under 0,7 % är väldigt tunn.
Fru talman! Jag tror att vi kan lära väldigt mycket från just Ostasien eller Stillahavsasien när det gäller biståndet. Vad som där har skett är, som jag uppfattar det, naturligtvis god moderat politik. Man slår vakt om demokrati, mänskliga rättigheter, rättssamhället och marknadsekonomin. Marknadsekonomi måste alltid ske inom ramen av ett rättssamhälle och inom fasta regelsystem så att man får en konkurrens på lika villkor, annars får man inte ut fördelarna av den. Jag vill ta upp något som också Tuve Skånberg tog upp, nämligen frivilligorganisationer, s.k. NGO:er. Känner inte biståndsministern en viss oro inför att bygga upp en stor fast organisation i Stockholm när uvärlden förändras så snabbt som den gör? Är det inte en stor fördel att utnyttja den kompetens som finns på plats, som man kan spela med och som är flexibel, jämfört med att fasta statstjänstemän skall sitta på sina tjänster till pensionen och göra det som de kunde bra när ett projekt startades men som de kanske om 20 år inte alls har den riktiga kompetensen för?
Fru talman! Det är inte bara en fråga om tidsbegränsning, att man inte kan svara på allting på två minuter. Det är också det att jag finner att Bertil Persson för en intressant diskussion om biståndsstrategi och inte ägnar sig åt inrikespolitisk pajkastning som När det gäller SIDA tycker jag att den organisationsförändring som nu äntligen har genomförts ger mer ordning och reda och flexibilitet åt biståndet i stort. Jag tror också att personalen där arbetar entusiastiskt för att skattebetalarnas pengar bättre skall kunna utnyttjas. Vi har också biståndskontor ute i våra mottagarländer som arbetar på fältet, och jag tycker att Bertil Perssons idé om att utlokalisera SIDA till Afrika är lika originell som Juan Fonsecas om att Vi kommer naturligtvis också en dag att se SIDA trappas ned och förhoppningsvis bli onödigt, liksom biståndet. Vi får framöver i stället handel och samarbete mellan jämställda nationer, men där är vi inte i dag. När det gäller de enskilda organisationerna var det särskilt en sak som fanns med i våra överväganden när vi skar ned något där, och det var de enorma resurser som finns inom Europeiska unionen. Där finns 6 miljarder kronor att hämta för enskilda organisationer. Flera sådana ansökningar har också gjorts och beviljats. Den första, Tuve Skånberg, var för övrigt Erikshjälpen, som har fått flera miljoner kronor för en insats på just Kuba.
Fru talman! Det är säkert riktigt att vi kan göra en betydande insats såväl när det gäller att påverka FN:s bistånd via Bretton Woods-institutionerna och via FN organen som när det gäller att påverka via EU, eftersom de summor det handlar om är så stora och betyder så mycket.

Fru talman! Jag förvånas när biståndsministern kallar detta meningsutbyte för inrikespolitisk pajkastning. Det finns ingen inrikespolitisk ambition i något av det jag säger. Det handlar om en oro, som delas av mig och mitt parti och många andra, för att biståndet gröps ur i rena pengar och diversifieras på olika avgifter, som inte kommer de fattigaste till del. Jag spårar samma typ av hån och förakt i detta som i de citat jag tidigare anförde. Biståndsministern kan i morgon läsa dem mer ingående när han ögnar igenom protokollet från dagens debatt. Sedan är det rörande med omsorgen om Kuba. Det är helt riktigt att också det landet skall omfattas av vår välvilja. Jag tror att biståndsministern känner en större välvilja mot Kuba än många andra, så att t.o.m. genom Erikshjälpen kan det nu kanaliseras pengar dit. Det välkomnar jag.
Fru talman! Jag vet inte om jag är annorlunda än Tuve Skånberg och inte kan skilja mellan jude och grek när det gäller människor i nöd och i behov av utveckling. Jag nämnde just exemplet med Erikshjälpen därför att någon annan hade tagit upp Kuba - det var inte av omsorg om Kuba, utan det var fråga om ett abstrakt Kuba. När det sedan gäller biståndet i stort, kan vi i alla fall glädjas åt en sak. Man kan kalla det för oro, för uppslutning eller för medmänsklighet och solidaritet. Det är att vilja till solidaritet i Sverige är stor. Vi har det i de enskilda organisationerna, Folkrörelsesverige, samhället och hos individerna, och vi har det här i riksdagen. Vi har det framför allt hos ungdomar, som upp till 75-80 % tycker att nivån är bra i dag eller bör höjas. Detta stöd är naturligtvis någonting som vi skall värna om, genom att det finns en överensstämmelse mellan det vi gör hemma och det vi gör där ute. Det måste vara samma värderingar som styr den nationella välfärden som de internationella välfärdsmålen. Det är möjligt att det blir strider framöver, men vi skall värna om den här gemensamma uppslutningen snarare än kvantiteten, och om kvaliteten snarare än vissa mål som vi slåss för. Jag tycker att debatten hittills har varit bra i det avseendet. Jag vet att det är kvalitet i den också, trots att det inte är så många närvarande här - men många lyssnar. Jag vill tacka dem som har deltagit i den här diskussionen. Jag tycker att vi skall stå bortom inrikespolitiken i det fallet.

Fru talman! Världens länder har genom olika konventioner inom FN-systemets ram, inom Europarådet och andra internationella och regionala sammanslutningar antagit folkrättsliga regler för att skydda och värna den enskilda människans rätt. Men efterlevnaden av dessa grundläggande internationella regler är dålig. Vi behöver bara läsa dagstidningarna eller följa TV:s nyhetssändningar för att uppleva att allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer över hela världen. Samtidigt kan vi konstatera att dagens politiska världsordning inger stora förhoppningar, när nu allt fler av världens länder styrs av regeringar som utsetts av folken i fria val. Men de konflikter som uppstått i t.ex. flera av de nya självständiga stater som bildats efter Sovjetunionens och Jugoslaviens upplösning visar på nödvändigheten och behovet av hjälp från det övriga Europa och från världssamfundet med att bygga upp fungerande demokratier, där respekten för mänskliga rättigheter blir en självklarhet. De massiva övergrepp och kränkningar av fundamentala mänskliga rättigheter som civilbefolkningen utsattes för under kriget i forna Jugoslavien får inte upprepas. Även kriget i Tjetjenien och de ryska truppernas svåra övergrepp på civilbefolkningen som detta förde med sig har upprört det övriga Europa. Det är viktigt att vi tidigt och med kraft reagerar på alla dessa övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Som medlemmar i EU har vi ett stort ansvar och större möjligheter att medverka till att så sker. Genom Amnesty Internationals rapporter informeras vi också fortlöpande om hur världens regeringar lever upp till sina åtaganden när det gäller respekten för mänskliga rättigheter. Där bekräftas återigen, fru talman, hur regimen i Iran fortsätter sina omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Förtrycket mot religiösa minoriteter i landet ökar liksom det systematiska förtrycket av landets kvinnor. Regimen fortsätter att fängsla och avrätta människor av politiska skäl, och all politisk opposition är förbjuden. I Burma fortsätter, trots FN:s fördömande, landets militärregim sina övergrepp mot oppositionen, bl.a. genom summariska avrättningar och tortyr. Även om nobelpristagarinnan Aung San Suu Kuy har släppts fri sitter fortfarande hundratals politiska fångar i fängelse. I Kuba, den enda kvarvarande diktaturen i Latinamerika, fortsätter kränkningarna av mänskliga rättigheter. Landets politiska system tillåter fortfarande inte några grundläggande demokratiska fri och rättigheter, vilket bekräftades i den senaste rapporten från De folkmord som begåtts i Rwanda och Burundi har upprört oss alla och har också fördömts av världssamfundet, liksom de många avrättningar av politiska oppositionella som militärdiktaturen i Nigeria gjort sig skyldig till. Regeringens beslut att inte följa de övriga EU-ländernas snabba reaktion mot regimen i Nigeria genom att kalla hem ambassadören för konsultationer var olyckligt. Ett annat land där bristen på respekt för mänskliga rättigheter ökar är Kina. De flesta av de demokratiförespråkare som tidigare frigavs har återigen fängslats. Demokratikämpen Wei Jingsheng är ett exempel på detta. Ett annat exempel är den svåra situationen för flickorna på de statliga kinesiska barnhemmen och det lidande som de utsätts för. Kina har undertecknat FN:s barnkonvention och flera andra FN konventioner på MR-området. Det är nödvändigt att internationella organisationer och FN-rapportörer snarast får möjlighet att besöka barnhemmen. Sverige måste också vara pådrivande så att MR-situationen i Kina öppet och ingående diskuteras vid mötet med Vi moderater har ofta betonat hur viktigt det är att Sverige stöder en utveckling mot demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösningar i världens länder. Ett särskilt ansvar för detta bör vi känna i våra biståndsländer, både därför att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i sig är viktiga och därför att det också är ett viktigt bidrag till ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning. Framsteg på dessa områden är enligt vår mening själva förutsättningen för en hållbar social utveckling. Regeringen bör därför årligen i samband med budgetförslaget ge riksdagen en utförlig rapport om hur situationen vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati ser ut i våra samarbetsländer. Därigenom skapas ett underlag för en årlig debatt i samband med diskussionerna om de framtida svenska biståndsinsatserna. Till sist, fru talman, vill jag återigen betona hur viktigt det är att Sveriges riksdag och regering starkt reagerar på alla former av förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. Att inom FN-systemets ram, i samarbetet inom EU och inom andra internationella organisationer ständigt bidra till att debatten aldrig tystnar, att länder som förtrycker sina medborgare ständigt blir påminda om att detta aldrig kan accepteras, är ett sätt för Sverige att reagera. Att initiera och skapa debatt bland människor i det vardagliga livet är ett annat sätt att visa vårt engagemang för dessa viktiga frågor.

Fru talman! MR-brotten är mycket omfattande i vår värld, både i antal fall och i antal länder, och de förekommer i varierande former. Det finns mycket att oroa sig över. Jag tänker på IRA:s terrordåd i England och oroas över MR-brotten i Kashmir, Tibet, Kina och Indonesien, liksom över nya våldsdåd i Sydafrika. Det går att exemplifiera MR-brott på oerhört många håll i världen. Ytterligare länder där mänskliga rättigheter ofta kränks är Kenya, Nigeria, Sudan, Irak, Iran, Marocko och Algeriet. Problemet med att räkna upp vissa länder men utesluta andra är att det kan misstolkas på så sätt att länder som inte nämns kanske tror att världen inte känner till att MR-brott begås i just dessa länder. Trots detta har jag i dag valt att särskilt lyfta fram MR-situationen i Turkiet. Jag gör det mot bakgrund av att många av oss hade hoppats och förväntat oss en tydlig förbättring på MR-området i och med Turkiets ansökan om att ingå i tullunionen och därefter bli medlem. Nu ser vi och får vittnesmål om att knappast något har förbättrats. Informationen kommer från många, t.ex. från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och från personer som träffar dem som utsatts för MR-brott i Turkiet - ja, från otaliga håll. En representant för MR-kontoret i Diyarbakir i sydöstra Turkiet berättar att förtrycket fortsätter oavbrutet trots att Turkiet sitter med i de flesta europeiska organ och har skrivit under de flesta europeiska konventioner om MR, vilket vi känner väl till. Han säger också att de förändringar som skett på senare tid bara upplevs som kosmetika. De påverkar knappast människornas liv i någon större utsträckning. Premiärminister Ciller har i fem år lovat att lyfta undantagstillståndet, men var fjärde månad fattas ett nytt beslut om att fortsätta. På samma sätt upplever man att vad premiärminister Ciller säger utomlands och vad hon gör inom landet är två olika saker. Ett exempel på det här är att Ciller utomlands har pläderat för den baskiska modellen som en lösning på kurdfrågan, men i Turkiet ökade hon i stället anslagen till militären. Detta är fullständigt motsägelsefulla informationer. Det har skett en förändring av karaktären på det organiserade våldet i Diyarbakirområdet. Det är det område som det är mest problematiskt att bo i, även om det är svårt i hela Turkiet. Nu är det inte längre bara PKK som betraktas som statens fiende, utan nu försöker staten i stället eliminera stödet till PKK. Det är civilbefolkningen som är det direkta offret för antigerillans strategi. Byar bränns fortfarande, befolkningen deporteras fortfarande och trycket mot kurdiska intellektuella ökar. Under de senaste två åren har över 2 500 byar förstörts och evakuerats, och under de senaste två veckorna har ytterligare 70 nya byar förstörts och evakuerats. Detta pågår alltså ständigt. De ledande i Turkiet är inte ärliga i sin strävan att uppnå en förbättrad situation på hemmaområdet, säger de människor som jobbar med MR-frågor. Det är bara en attityd mot omvärlden, och det var extra viktigt att försöka få omvärlden att tro på denna attityd inför ansökan om att ingå i tullunionen. Ett exempel som också upplevs väldigt allvarligt är att en domare nyligen lämnade ett mål där han skulle döma några poliser. Han lämnade målet eftersom han kände sig hotad till livet. Det är klart att man undrar hur människor kan leva i trygghet i ett land, när t.o.m. domarna hotas av poliser. Det finns alltså ett oerhört behov av förbättringar och demokratiska lösningar. En läkarförening i Diyarbakir har berättat att tortyren fortsätter. Den har t.o.m. blivit en del av det dagliga livet. Det råder ju krigstillstånd, och man har helt enkelt vant sig så mycket vid tortyren att oron i dag mer gäller att överleva varje dag. Det förekommer inte alltid bara psykisk tortyr, utan också fysisk tortyr. Det finns så oerhört mycket att ta upp som exempel, men det jag nu har sagt är ändå bevis för att situationen är precis lika problematisk som tidigare. Den har inte förbättrats efter inträdet i tullunionen. Jag menar att det krävs att vi uppmärksammar detta från olika länder och från svenskt håll, och att vi påtalar från den svenska regeringens sida att det här är oacceptabelt, så att vi sätter tryck på Turkiet.

Fru talman! Demokrati och mänskliga rättigheter behandlas i dagens utrikesdebatt som ett delområde på samma sätt som bistånd och handelspolitik. Det är inte en ordning som känns naturlig. På samma sätt är det med regeringens utrikesdeklaration. Där förs ett uttryckligt resonemang om demokratifrågorna på sex rader. Det betyder naturligtvis inte att tankar om demokrati inte finns i bakgrunden när andra ämnen behandlas, men det bidrar till att fördunkla det som enligt Folkpartiets mening måste vara det sammanhållande temat för alla svenska internationella insatser: att värna demokratins landvinningar efter kommunismens fall och att med alla medel underlätta en fortsatt förstärkning av demokratins ställning i världen. Sveriges övergripande utrikespolitiska mål är nu liksom före 1989 att trygga landets överlevnad som en självständig demokratisk nation. Men medan det målet tidigare bäst främjades genom en politik som syftade till att förebygga och avveckla konflikter mellan stormaktsblocken främjas det nu genom att Sverige med kraft engagerar sig för att stabilisera de landvinningar för demokratin som ledde till det ena maktblockets sönderfall. Dessvärre finns det ingenting som säger att demokratins seger inte också denna gång, precis som efter första och andra världskriget, kan avlösas av demokratins kris. I Europa finns åtminstone tre perspektiv som inger oro. Det första gäller Ryssland, där presidentvalet i juni mycket väl kan bli en affär mellan kommunister och nazister utan något demokratiskt alternativ. Kommer grupper av detta slag i besittning av den verkställande makten i landet så kommer Rysslands medlemskap i Europarådet att framstå som absurt och orimligt bara ett par månader efter det att landet röstades in. Hur kommer regeringen att se på en sådan situation? Det andra perspektivet gäller bristen på demokrati i vissa av de andra postkommunistiska staterna. I Slovakien, som står i kö för att bli medlem i EU, försöker premiärministern beröva oppositionen dess platser i parlamentet. I Rumänien vilar hela tiden ett hot över både nationella minoriteter och demokratiska politiker. Det hade varit bra om utrikesdeklarationens avsnitt om EU hade kompletterats med en markering av att kravet på demokrati i nya medlemsländer måste vara oeftergivligt. Det tredje perspektivet gäller tendensen till normalisering av öppen fascism i flera europeiska länder. Det mest uppenbara exemplet är Bosnien, där krafter som bara kan beskrivas som fascistiska legitimerats som parter i en process som skall leda till fred och demokrati. Det var bra att utrikesministern markerade att Bosnien måste bestå som en sammanhållen stat. Det hade varit ännu bättre om hon också uttryckligen hade nämnt det villkor som är nödvändigt att uppfylla för att det skall kunna förverkligas, nämligen att den serbkontrollerade delen av landet demokratiseras och att de krigsförbrytare som styr där ställs inför rätta. Svensk utrikespolitik efter det kalla kriget måste utgå från demokratiperspektivet. Vårt land är aldrig säkrare än vad demokratins värderingar är i resten av Europa och i världen. Men demokratin är också det enda styrelseskick som ger utrymme för den mänskliga skaparkraft som behövs för att den fattiga världen skall kunna utvecklas. Den är en nödvändig förutsättning för att globala miljö och resursproblem skall kunna debatteras fritt i alla länder. Demokratimålet för svenskt bistånd är avgörande för om de andra målen alls kan uppnås. Den konventionella visdomen har ofta en tendens att driva utrikespolitiken i en riktning som innebär att man utgår från att världen är som den är och att också regimer som man ogillar skall betraktas som i grunden stabila och t.o.m. legitima. Men som historikern och journalisten Timothy Garton Ash så ofta påpekade under förspelet till Sovjetimperiets sammanbrott är en utrikespolitik som blundar för realiteter som förtryck och frihetslängtan i diktaturstater inte realistisk. Många klängde sig då fast vid Gorbatjov och prioriterade därmed en helt illusorisk stabilitet framför sina egna grundläggande värderingar. Det hade kunnat leda till att en historisk möjlighet att ena Europa hade missats. I dag tycks något liknande gälla för Kina. Kinas ekonomi utvecklas alldeles för starkt för att insikten om det hårda politiska förtrycket i landet skall tränga sig på. I mars i år kommer Taiwan genom presidentvalet att ta det avgörande steget för att omvandla landet till en fullvärdig demokrati. Inför den utvecklingen - inför risken att ett demokratiskt Kina skall vinna ännu större internationell respekt som ett alternativ till systemet på fastlandet - hotar regimen i Beijing nu med militärt våld. Härskarna där inser mycket väl att ett demokratiskt alternativ i en del av Kina kan bli en stark inspiration för demokratirörelsen också i den kommuniststyrda delen av landet. Nyligen dömdes på nytt den främste kinesiske demokratiske opinionsbildaren, Wei Jingsheng, på nytt till ett långvarigt fängelsestraff. Genom att kräva frihet för Wei Jingsheng ger man också ett moraliskt stöd till den kinesiska demokratirörelsen. Sveriges utrikespolitik kan inte utformas i ett moraliskt tomrum. I den nya verklighet där vi lever efter det kalla krigets slut måste vi inse att vår egen säkerhet är direkt avhängig av demokratins möjlighet att överleva i de länder som nyligen befriats från kommunistiska och andra diktaturer och dess förmåga att slå rot i länder där den ännu inte fått någon chans. Demokrati och mänskliga rättigheter kan inte längre vara ett ämne bland diverse andra i en svensk utrikesdebatt. Det måste bli det sammanhållande temat för alla våra internationella ansträngningar.

Fru talman! Med anledning av den föregående debatten vill jag klargöra att Vänsterpartiet arbetar för det enprocentiga biståndsmålet. Fru talman! Den utrikespolitiska deklarationen är en smula märklig i ett avseende. I och med att tyngdpunkten lagts på Sveriges arbete i internationella organisationer framstår Sveriges utrikespolitik till en del ganska abstrakt. Svensk utrikespolitik kommer att kunna anta formen av att Sverige framför sina ståndpunkter i internationella organ, inte direkt utan mest via någon annan. De ståndpunkter och åsikter som finns när det gäller mänskliga rättigheter har inte givits någon direkt substans. Endast ett land nämns vid namn, och det är Jugoslavien. Där har mänskliga rättigheter trampats under stöveln på ett för alla uppenbart sätt. På den punkten är vi alla eniga. Jugoslavien är i den meningen okontroversiellt när det gäller oss som är här i dag. Men hur är det med alla andra konkreta exempel? Utrikesministern förklarar att vi, Sverige, skall bekämpa brott mot mänskliga rättigheter varhelst de dyker upp. Det låter sig sägas. Men hur är det egentligen? Vad menas med att bekämpa brott mot mänskliga rättigheter? I det måste ingå att man skall bedriva någon form av förebyggande arbete. Det bör handla om att minska förutsättningarna för brott mot mänskliga rättigheter. Det är i vart fall Vänsterns mening. Vi undrar därför exempelvis om den svenska vapenexporten kan vara förenlig med regeringens uttalanden om att man skall bekämpa brott mot mänskliga rättigheter. Dess värre stimulerar ju vapenexport till brott mot mänskliga rättigheter. Hur är det med fallet Indonesien, dit s.k. följdleveranser av kanoner har pågått år efter år? Sedan mitten av 60-talet har Indonesien styrts av en militärdiktatur som har åtskilliga brott mot mänskliga rättigheter på sitt samvete. I och för sig föreligger inget direkt samband, men det är en smula bestickande att militärdiktaturen funnits lika länge som de svenska följdleveranserna av vapen till denna pågått. Tolkningen av begreppet följdleveranser är tänjbar i det oändliga. Ett samband som dock borde stå klart är att konflikter som övergår i krig där mängden vapen är riklig alstrar flyktingströmmar världen över, vilket vi själva får känna av. Detta är ett exempel på konkretisering av det abstrakta som görs i deklarationen. Det finns fler sådana. När Turkiet valdes in som medlem i EU:s tullunion förde många resonemanget att Turkiets medlemskap i tullunionen skulle civilisera landet. Vi har inte sett några tecken till detta. Snarare tycks utvecklingen gå i motsatt riktning. Här finns mycket konkret att göra. Erfarenheterna av Turkiets medlemskap i Europarådet visade för övrigt att Turkiet struntar i deklarationer om mänskliga rättigheter. Medlemskapet i Europarådet har inte civiliserat landet. Konkretiseringar kan göras på annat sätt. Det finns en tendens att se demokrati och mänskliga rättigheter utifrån ett mycket formalistiskt perspektiv. I flera länder hålls det val till en sorts församling som skall föreställa parlament. Det peruanska parlamentet är ett sådant. Val har hållits. Det var dock föga demokratiskt. Flera partier bojkottade valet på grund av odemokratisk och rättsvidrig valordning. Det tycks hos en del förefinnas en föreställning om att president Fudjimori är en demokratiskt vald president därför att han bekämpar Sendero Luminoso. Men de medel med vilka han, polisen och militären gör det är uppenbart stridande mot vad vi betraktar som riktigt ur demokratisk eller juridisk utgångspunkt. Dödsskvadroner och utomrättsliga avrättningar är inte ovanliga. Skulle någon bli frikänd kan man göra upp räkningen med honom eller henne i alla fall. På något egendomligt sätt tycks föreställningen om att Peru är en demokratisk rättsstat vara rådande bland dem som bestämmer när det gäller den svenska flyktingpolitiken, bl.a. Peruaner utvisas med fara för deras liv. En sådan flyktingpolitik skadar just de strävanden som utrikesministern inledde med när hon i deklarationen förklarade att Sveriges internationella engagemang utgår från solidaritet och humanism. Det blir ett stort avstånd mellan ambition och handling. De abstrakta formuleringarna når aldrig verkligheten. Det gynnar inte vår trovärdighet. Nu har jag knappt en minut på mig, men låt mig vara konkret på ytterligare en punkt. Någon ny världsordning har ännu inte efterträtt det kalla kriget. Ännu kan vi bara skönja och tolka tecken. Ett av dessa är Folkrepubliken Kinas växande styrka och nya ekonomiska och politiska inriktning. Landet har genomgått genomgripande förändringar på det ekonomiska området. Planekonomin har i allt större utsträckning ersatts med marknadsekonomi. Men samtidigt kan vi se hur Kina alltmer tenderar att uppträda på den internationella scenen med stormaktsmaner mot mindre länder. Man ökar sin vapenexport till sådana länder där man med god grund kan ifrågasätta den demokratiska utvecklingen. I Tibet, t.ex., uppträder de kinesiska myndigheterna på ett sätt som närmast kan betraktas som nykolonialt. Den tibetanska kulturen hotas. De ekonomiska fördelar som marknadsekonomin kan medföra för vissa tillkommer främst inflyttade kineser. Jag hade, fru talman, också velat ta upp någonting om barnens situation i världen, och kanske då särskilt barnen i Brasilien, men tiden tillåter inte detta. Jag återkommer i en annan debatt.

Fru talman! Jag vill också betona att vi kämpar för enprocentsmålet. Kds är inte så ensamt. Beräkningar av antalet flyktingar i världen stannar på 17-18 miljoner, men därtill måste man lägga lika många på flykt i eget land. Sammanlagt blir det drygt två gånger så många som invånarna i Sverige, Norge och Finland tillsammans. De flesta är kvinnor och barn, och de finns i praktiskt taget hela världen och tillhör alla religioner och raser. De har en gemensam faktor. De har inte valt flykten. Flykten valde dem. De har flytt undan krig, inbördeskrig och politiskt, religiöst och ekonomiskt förtryck. De har med andra ord flytt undan bristen på mänskliga rättigheter. 5 000 människor tvingas varje dag att fatta detta svåra beslut. Hälften är barn. Varannan flykting är barn. Flyktingbiståndet är inte anpassat efter barns behov. Hur blir dessa barns barndom och vilka vuxna utvecklas de till? Blir de passiva, apatiska eller hatiska och aggressiva mot samhället och sina medmänniskor? Till flyktingbarnens 17 miljoner skall man också lägga miljontals gatubarn, som t.ex. inför Riokonferensen jagades och sköts för att rensa gatorna. Hit hör också alla barn, små flickor och pojkar, som bjuds ut till prostitution. Det rör sig också om miljoner. Hit hör också många tiggarbarn, som inte kan hänföras till tidigare nämnda kategorier. När jag var i Lhasa i Tibet stod små barn utanför restaurangen där vi åt och bad att få äta upp resterna. Detta hände nära den bördiga Indusdalen, där man tidigare inte hade någon svält, men där nu många små tibetanska barn är undernärda sedan Kinas ockupation av Tibet. Vi har även barn i Sverige i dag som är felnärda, ja, till och med undernärda. Vi har Prostitutionsutredningen i minne. Vi har barn som har blivit utsatta för incest, barn som blir satta i förvar. Vi skall naturligtvis arbeta för mänskliga rättigheter här hemma också. Men det fråntar oss inte vårt ansvar för missförhållanden i andra länder. Som en del i ett internationellt MR-arbete ingår också hur vi i Sverige behandlar barn som kommer från andra länder. De ca 17 miljoner vuxna flyktingarna är egentligen lika utsatta som barn, fråntagna alla samhälleliga rättigheter, möjligheten att försörja sig, fostra sina barn, fråntagna trygghet, yttrandefrihet och möjlighet att arbeta för framtiden. Ca 250 miljoner människor beräknas tillhöra urbefolkningarna: indianer i Nord och Sydamerika, många folk i Afrika - bl.a. ogonifolket i Nigeria, som är känt av det skälet att man har mördat människor som kämpat för rättigheter - kurder i fyra olika länder, aboriginer i Australien och maorier på Nya Zeeland. Nästan alla har utsatts för eller utsätts för förtryck. Somliga har jagats näst intill utrotning. De har fått flytta undan till allt mindre områden, till allt mindre bördiga områden, medan olja, mineraler eller uran till våra kärnkraftverk utvunnits. Vi har stulit deras naturrikedomar och lämnat dem åt sitt öde. I dag finns knappt ett folk på jorden som utsatts för ett liknande förtryck som tibetanernas, trots att de aldrig använt våld för att försvara sina hem, sina rättigheter eller ens sina egna liv. När det gäller människorna i Tibet har vi gjort och gör en hel del, men Miljöpartiet skulle önska att Sverige tog ännu starkare ställning för deras mänskliga rättigheter. Det var också en stor delegation från Sverige som avlämnade en rapport till utrikesministern den 4 oktober 1994, där man konstaterade att tibetanernas mänskliga rättigheter var satta helt på undantag i deras eget land. I Iran förekommer oerhört grova kränkningar av barn och ungdomar samt speciellt av kvinnor. Kurderna, världens till numerären största urbefolkning, 25-30 miljoner människor, har en oerhört svår situation med mord, fängslande, tortyr och försvinnanden i alla de fyra länder där de bor. Tusentals byar har jämnats med marken i Irak och Turkiet. Människor får fly i miljoner inom sitt eget land i Det skall inte var välfärdsländernas, t.ex. Sveriges, ekonomiska intressen som styr våra insatser och ställningstaganden. Sverige låter ofta goda handelsförbindelser hindra ett tillräckligt starkt agerande när det gäller sådana länder som t.ex. Kina och Turkiet eller när det gäller följdleveranser, dvs. vapenleveranser, till Indonesien. Fru talman! Vi måste agera nu och fortsättningsvis för mänskliga rättigheter, framför allt för barnens, urbefolkningarnas och framtidens skull.

Fru talman! Utrikesministern sade tidigare i dag i regeringens utrikespolitiska deklaration att de bittra erfarenheterna av konflikten i Jugoslavien visar att Europa och världen måste bli bättre på att förhindra konflikter. Jag instämmer till fullo i detta. En förebyggande konflikthantering förhindrar mänskligt lidande, sparar människors liv och, inte att förglömma i dessa tider, innebär betydligt mindre kostnader för direkta militära ingripanden. Tyvärr är detta sällan lika intressant och massmedialt gångbart som akuta militära insatser. Fru talman! Jag vill betona tre områden där vi i dag kan se att mänskliga rättigheter kränks och där risken och oron för militär upptrappning är uppenbar. I Makedonien har vi i dag en svensk FN-styrka, Unpredep, som är den första i sitt slag. Den är utplacerad i ett mycket tidigt skede av förutseende politiker för att hindra att konfliktungar och incidenter urartar till regelrätta strider. Arbetet har varit mycket lyckosamt och våra svenska FN-soldater har genom resoluta ingripanden och en stor portion svenskt tålamod och samförstånd kunnat förhindra blodspillan. Deras insats är det tyvärr mycket tyst om. Vem vet hur många liv de har kunnat rädda? Vem vet hur situationen skulle ha sett ut om inte de hade varit stationerade på gränsen mellan Restjugoslavien och Makedonien? Svaret kommer vi aldrig att få reda på. För någon tid sedan gjorde biståndsminister Pierre Schori en resa till Albanien och Makedonien. Detta visade intresse för regionen gladde mig mycket. Problemen i området är bl.a. den albanska demokratins skörhet och oskarpa konturer, konstitutionellt trixande om vallagar och politiska interventioner i rättssystemet. Kosovos albaner lever under fortsatt förtryck. Deras mänskliga rättigheter kränks dagligen av den serbiska minoriteten. Hopplösheten och bitterheten breder ut sig på grund av avsaknaden av tillräckligt internationellt stöd. I Makedonien finns starka etniska motsättningar, underblåsta av fundamentalistiska extremkrafter. Lägg till detta grannländernas negativa attityd! Denna häxkittel av etniska motsättningar, misstroende och fattigdom utgör en fara för hela regionen. Jag vill därför uppmana regeringen att ta politiska initiativ för att visa att Västeuropa och Sverige inte har glömt bort denna region, så att man därmed kan uppfylla orden om förebyggande konflikthantering. Ett annat område där vi dagligen möts av alltmer oroande signaler är Turkiet. Fortfarande bränns byar ned av den turkiska militären. Befolkningen slits sönder mellan militären och terroristorganisationer. Situationen för kurderna hårdnar alltmer. Tortyr är vardagsmat i regionen. Förtryck och förnekande av de mest elementära rättigheterna sker mitt framför våra ögon. Samtidigt som detta sker visar Europa upp ett janusansikte mot Turkiet - ett ansikte med belöningar och ett annat ansikte med bestraffningar. Jag förstår att Västeuropa och Sverige står inför ett svårt dilemma, att välja mellan att isolera Turkiet eller att inlemma landet alltmer i de demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheterna av europeiskt snitt. Det väsentliga är dock att regeringarna i Västeuropa och Sverige hela tiden behåller trycket mot Turkiet att man skall hålla de internationella konventioner som man tidigare godkänt. Fru talman! Ett tredje område där mänskliga rättigheter kränks är Östtimor. Den indonesiska annekteringen har kostat hundratusentals människor livet. FN har aldrig godkänt annekteringen, och FN:s generalsekreterare har sedan länge ett uppdrag som går ut på att finna en lösning på problematiken. Indonesien, som är ett rikt och stort land, måste fås till insikt om att man bringar sig själv skada genom sitt uppträdande i Östtimor. Jag uppmanar regeringen att notera att man i och med medlemskapet i EU fått en ny arena att verka från. Efter Italien som ordförandeland kommer Irland att "svinga klubban" i EU. Irland har visat stort intresse för Östtimorfrågan. Det är ingen vild gissning att tro att EU under nästa ordförandeperiod kommer att intensifiera arbetet med Östtimor. I detta arbete utgår jag från att Sveriges regering vill vara med och ge sitt bidrag till en politisk lösning.

Fru talman! Våld lönar sig. Det var temat i ett inslag i P 1:s morgonprogram i förra veckan. Elisabeth Hedborg talade med utgångspunkt från utvecklingen i Mellanöstern och menade alltså att våld lönar sig. Historien visar att så är fallet. Det kan ligga en del i detta om man betänker att Mellanöstern har drabbats av åtskilliga krig sedan 1948 och ett oräkneligt antal vålds och terrorattacker. Men samtidigt har vi under senare tid fått uppleva en annan utveckling, en utveckling mot demokrati och fred. Målet är inte nått, men inriktningen är ändå ganska klar. Den palestinska rörelsen PLO, som grundades 1964, har på senare tid radikalt ändrat sin inställning till Israel. Efter att ha krävt att Israel skall utplånas accepterar man i dag staten Israels existens. Ställningstagandet är en viktig och nödvändig milstolpe på vägen mot fredlig samexistens. Och då vi vet att det finns krafter inom det palestinska samfundet som motsätter sig den här nyordningen är det glädjande att ledningen håller fast vid agendan med fortsatta samtal med Israel om överenskommelser på fredlig väg. USA har tagit på sig ett stort ansvar för fredsprocessen. Det gällde ju redan i Camp Davidöverenskommelsen i slutet av 70-talet och det gäller fortfarande. Och vi vet att Israel har särskilda relationer till USA. Det gör också att Förenta Staterna kan tala utifrån en accepterad styrkeposition. Så gjorde t.ex. förre presidenten Jimmy Carter när han besökte Jerusalem under det palestinska valet för några veckor sedan, då han framförde kritiska synpunkter på den israeliska bevakningen av vissa vallokaler som han ansåg vara alldeles för massiv. EU har påtagit sig ett större ansvar i området. Man strävar efter ett långsiktigt civilt säkerhetsbygge. Ett associationsavtal med de palestinska områdena håller på att utarbetas, och det är något som vi moderater stöder i allra högsta grad. Liknande avtal har ju redan träffats med Israel, Marocko och Tunisien, och ett avtal håller på att utarbetas med Egypten. Medelhavskonferensen i Barcelona utgjorde startpunkten för det kommande arbetet, och precis som utrikesministern sade i regeringsdeklarationen så är det just genom medlemskapet i EU som Sverige nu kan delta i ett fruktbart samarbete också med resten av världen. Det var därför naturligt att parterna i förhandlingarna i Mellanöstern bad just EU:s valorganisation att ansvara för den internationella valövervakningsinsatsen. Man betecknade valet som "hyggligt rättvist", vilket jag kan instämma i. Jag besökte under valdagen ett stort antal vallokaler i Nablus på Västbanken. Ett valdeltagande på ca 75 % får sägas vara klart godkänt. I vårt val till EU-parlamentet röstade som bekant inte stort mer än hälften så många. Valet ger nu det palestinska rådet och den nyvalde presidenten den legitimitet som krävs för en allmän acceptans. Det är viktigt att frågan om mänskliga rättigheter ständigt finns med på dagordningen också i detta område. I det svenska biståndet finns det ju en särskild post som heter Demokrati/Mänskliga rättigheter. Den går till den palestinska medborgarrättskommissionen. Det är den organisationen som tidigare leddes av Hanan Ashrawi. Hon valdes nu in i det palestinska rådet. En viktig uppgift med detta stöd är utbildningen av palestinsk polis, särskilt som man nu tar över ansvaret för område efter område. Inger Koch har tidigare talat om MR-frågor, och jag vill bara påpeka att dessa frågor aldrig får känna några gränser. De är verkligen allmängiltiga. Det palestinska valet var en viktig milstolpe på vägen mot en varaktig fred i Mellanöstern. Men det är nu som de verkligt svåra förhandlingarna startar. Senast i maj planeras nya förhandlingar. Frågor som då står på dagordningen är Jerusalems status, flyktingfrågan och de israeliska bosättningarna. Den amerikanska kongressen beslutade i höstas att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem, ett i USA inte helt okontroversiellt beslut, då Vita huset knappast önskade detta. Hur frågorna skall lösas är det ingen i dag som kan säga. Att de måste lösas är däremot alla överens om. USA har också engagerat sig i förhandlingar mellan Israel och Syrien, som gäller Golanhöjdernas framtid. Men i hela förhandlingsprocessen i Mellanöstern är det ändå de direkt inblandade parterna som själva måste vara den drivande kraften. EU har intagit en tydligare profil i, som jag tidigare nämnde i anslutning till det palestinska valet. Men det skedde också vid en konferens i Paris i januari med bidragsgivarna Japan och USA, förutom EU. Det är sålunda en inte helt entydig bild som visas i Mellanöstern. Ändå kan man konstatera att det finns hopp inför framtiden. Parterna själva har börjat förhandla med påtagliga och positiva följder. USA släpper inte taget förrän en lösning kan skönjas. Detsamma gäller EU som alltmer har börjat intressera sig för en positiv utveckling i Mellanöstern, en utveckling som omfattar frihet, demokrati, nationell säkerhet och en ekonomisk utveckling som erbjuder invånarna trygghet i vid bemärkelse. Och nog vore det bra om utvecklingen i Mellanöstern kommer att visa att våld inte lönar sig, i varje fall inte i längden.

Fru talman! Mordechai Vanunu, vem är det egentligen? Det är märkligt hur vissa namn blir förknippade med grundläggande värden i livet. Mordechai Vanunu är en av de människor som har handlat efter sitt samvete och efter en högre och mer allmänmänsklig moral trots att han måste ha förstått de personliga riskerna. Han avslöjade ett hemligt kärnvapenprogram på den israeliska kärnforskningsanläggningen Dimona, där han själv arbetade. Han vågade utmana makten, han var modig nog, men fick för det också betala ett orimligt pris. Han kidnappades i Italien 1986 efter det att nyheten publicerats i Sunday Times. Han fängslades och dömdes 1988 till 18 års isoleringscell för högförräderi. Cellen är 2 x 3 meter. Vem är han, Mordechai Vanunu? Han har nu suttit isolerad i över nio år för att han visade världen vad den demokratiska rättsstaten Israel sysslade med i smyg i Dimona. Det är fråga om en systematisk, psykiskt nedbrytande och kränkande behandling av en människa som mer tänker på mänsklighetens säkerhet och framtida livsförutsättningar än på maktens intressen och lojaliteten mot det egna landet. Är detta möjligt? Varför var han så farlig och varför är han tydligen fortfarande det? Den 24 november förra året fick jag svar av utrikesministern på en interpellation som jag ställde om Vanunu. Jag frågade vilka möjligheter regeringen hade att agera för hans sak. Ministern var inte undfallande i svaret utan markerade tydligt den svenska regeringens förväntningar på att de israeliska myndigheterna skulle vidta de åtgärder som var nödvändiga för att Vanunus mänskliga rättigheter garanterades och respekterades. Israel har faktiskt ratificerat 1966 Utrikesministern påpekade vikten av att det internationella regelverket om de mänskliga rättigheterna verkligen tillämpades i praktiken och lovade att följa fallet Vanunu noga. Regeringen hade då också fått information från de israeliska myndigheterna om att man lättat på hans isolering, att han fått tillstånd att motta telefonsamtal från sin familj, att han skulle få en dator, en videobandspelare m.m. Jag undrar om utrikesministern verkligen har följt fallet Vanunu. Vad har hänt sedan november 1995? Mordechai Vanunu sitter fortfarande i isoleringscell efter ett beslut av Högsta domstolen så sent som julaftonen 1995. Jag hinner inte gå in på det här, men några förbättringar av hans situation har inte skett. Jag vet att utrikesministern har fått samma information som jag har fått från den kampanjorganisation som arbetar för "Vanunus frigivande och för ett kärnvapenfritt Mellanöstern". Jag undrar nu: Hur tänker regeringen agera? Fru talman! I drygt nio år har alltså Vanunu suttit isolerad i en cell på 2 x 3 meter, och det ser ut som om han kommer att få sitta där i nio år till. Shulamit Aloni, minister i Shimon Peres regering, har i en tidningsintervju sagt att Vanunu blivit straffad nog, att hans fängelseförhållanden omedelbart och drastiskt måste förbättras samt att den information han besitter för länge sedan har varit en öppen hemlighet. Det finns inga proportioner mellan brott och straff i det här fallet. Men trots detta uttalande ses för närvarande ingen ljusning. När han i julas skulle transporteras till och från Högsta domstolen sattes det bokstavligen munkavle på honom för att inga medier skulle kunna få kontakt. Förhöret i domstolen hölls bakom lykta dörrar och med stort säkerhetspådrag. Överklagandet och hans begäran om att släppas fri avslogs, och han återfördes till isoleringscellen i Beershebafängelset. Vem är han då, Mordechai Vanunu? Hur kommer det sig att Israel bryter mot internationella konventioner för att hålla honom tyst, att man riskerar så mycket av sin good will? Det finns otaliga förbrytare mot mänskliga rättigheter, mot mänskligheten, och det finns massmördare som i skydd av krigssituationer utför sina sjuka handlingar. Men det finns också, fru talman, enskilda människor som satsar sina liv på det motsatta, på det som är för livet, nämligen den fredliga samexistensen, och som för detta blir omänskligt straffade rakt inför våra ögon. Det har inte hjälpt att 27 nobelpristagare och vetenskapsmän har protesterat, att han själv fått det alternativa nobelpriset 1987 och varit nominerad till Nobels fredspris, att EU-parlamentet tre gånger antagit resolutioner mot behandlingen av honom, att enskilda och organisationer drivit frigivningskampanjer och att Amnesty betraktar hans isoleringsstraff som grymt, omänskligt och förnedrande. Inget tycks hjälpa, inget tycks bita på den israeliska regeringen med vilken bl.a. Sverige har vänskapliga och goda relationer. Sverige kan på nytt vända sig direkt till Israel. Sverige kan också framföra klagomål till FN om att Israel bryter mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Jag vet egentligen inte vem Mordechai Vanunu är. Men jag har förstått att han är en av de modiga och rakryggade människor som fortfarande finns i världen och som kräver vårt engagemang och försvar, om vi över huvud taget vill tro på en fredlig och rättvis framtid värd namnet. Situationen är oacceptabel. Varje chans till påtryckning och varje försök att få Vanunu fri måste betraktas som en medmänsklig skyldighet.